Fru talman! Jag har en fråga till Lisbeth Staaf Igelström när det gäller påståendet om att vi inte ska ta ut mer skatt än vi behöver, vilket är lovvärt. Samtidigt hörde vi att det är viktigt att begränsa utsläppen.

Det är ju uppemot 35 % mer svavel i denna diesel. Om jag var åkare skulle jag rent ekonomiskt ha handlat på samma sätt. Hur stämmer alltså detta med skatteuttag - att så mycket skatt inte ska tas ut att ett åkeri flyttar ut ur landet? Följden för alltfler åkerier i Skåne blir ju att man lämnar Sverige och har sitt säte i Polen trots att man behåller sin verksamhet i Sverige. Hur ser Lisbeth Staaf-Igelström på detta?
Fru talman! Självfallet ska vi inte ta ut mer skatt än vad vi behöver. Jag tycker att det är att ge upp lite grann att enbart gå in på skatteområdet när det gäller åkerinäringen. Jag förmodar att Kenneth Lantz, liksom många andra, känner till att regeringen tillsammans med näringen jobbar med ett transport och näringspolitiskt program för svensk åkerinäring där man tar upp flera olika viktiga saker. Programmet innebär en redovisning av planerade åtgärder på kort och längre sikt inom bl.a. skatter, kontroll av yrkesmässig trafik, kvalitetssäkring och kompetensutveckling. Jag tycker alltså att det är att ge upp lite grann att enbart gå in på skatteområdet. Men skatterna är med i detta program som regeringen håller på att diskutera med näringen.
Fru talman! För ungefär två år sedan stod vi på ett torg i Helsingborg, och då talades det vitt och brett om att vi skulle skydda åkerinäringen så att den kunde få vara kvar i Skåneland. Nu hör vi att det är utredningar på gång. Men det räcker ju inte. Vi ser dagligen att man rattar ut till Polen och att kostnaderna är 20 % lägre i Danmark. Ska vi acceptera den här näringens försvinnande från den svenska landsbygden, där vi trots allt behöver både arbetskraft och god service? Inte minst miljöaspekten är det synnerligen angeläget att vi värnar om. När kan vi påräkna ett besked till åkerinäringen om att de ska få tydliga regler, relevanta skattebetingelser och förutsättningar för att bedriva sin verksamhet från svenskt land?
Fru talman! Frågan om miljöpåverkan är oerhört viktig. Vi har enbart en jord, och den jorden ska vi lämna över till kommande generationer. Därför är de här frågorna oerhört viktiga. Men det som också är oerhört viktigt är att vi inte ska slå ut en näring. Därför har vi tillsammans med näringen satt oss och diskuterat de här frågorna. Nu är jag inte med i de här diskussionerna, men jag vet att de pågår. Jag utgår från att det kommer fram förslag som vi sedan får ta ställning till här. Tyvärr har inte Kenneth Lantz någon replik kvar; annars skulle det ha varit väldigt intressant att höra vad kd anser om skattesänkningarna på alkohol, som Moderaterna är så ivriga förespråkare för. Men jag ställer inte den frågan, fru talman.
Fru talman! Jag noterade att Lisbeth Staaf Igelström poängterade behovet av balans i våra gemensamma affärer. Jag tycker att det är vällovligt. Men det får nästan en patetisk tillämpning när hon sedan säger att varje skattesänkning måste följas av att man höjer någon annan skatt eller minskar någon kostnad. Det är ett väldigt stereotypt och statiskt tänkande. Jag vill erinra om att det efterhand finns ett tillväxtutrymme att ta i anspråk för t.ex. skattesänkningar. Det är ju ett utrymme som t.o.m. Socialdemokraterna har använt i sen tid. Det är också möjligt att påverka tillväxten genom att sänka tillväxthämmande skatter. Varför inte inse och beröra också detta samband, Lisbeth Staaf-Igelström? Anförandet präglades även i övrigt av förstamajretorik. Det innehöll många vackra ord, t.ex. om att stimulera förnyelsebara bränslen. Tyvärr står de vackra orden i bjärt kontrast till det släpiga och förhalande tempot när det gäller konkreta åtgärder. Jag ställde i mitt anförande några frågor till Lisbeth Staaf Igelström på detta tema, och jag förväntar mig nu någon reaktion på dem.

Fru talman! Jag vill naturligtvis inte förmena Lisbeth Staaf-Igelström och andra socialdemokrater att använda sig av förstamajretorik. Det jag tycker är angeläget att påpeka är dock att den ofta står i bjärt kontrast till de handlingar som regeringen och Socialdemokraterna står för. När jag talade om släpande och förhalande var det just regeringens beteende i dessa viktiga frågor som jag avsåg. Jag skulle därför vilja efterhöra vilken prognos Lisbeth Staaf-Igelström har för vid vilken tidpunkt det kan förväntas att denna numera omtalade strategi verkligen kan ge ett konkret resultat, som kan behandlas i denna kammare. Får jag också fråga mycket konkret när det gäller ansökan om möjlighet att blanda in mer än 5 % etanol i bensinen: Kommer det över huvud taget att bli en sådan ansökan, enligt Lisbeth Staaf-Igelströms bedömning? När skulle den i så fall kunna förväntas? Det hastar ju.

Herr talman! Jag kan konstatera att solen lyser allt starkare utanför. Detta vore ju uthärdligt om det inte var för denna evighetsretorik. Jag bytte ut ordet "förstamajretorik", för att visa respekt för min kollega, som inte trivdes med det. De socialdemokratiska företrädarna hänvisar till utredningar, utredningar, utredningar. De har inga åsikter om principer och inga ståndpunkter, utan de säger att "detta utreds". Ett tag hade man ju det fiffiga för sig att hänvisa till samtal. Det var också ett sätt att begrava frågan i en evighetsretorik: "Vi samtalar." När vi tyckte att det lät spännande och frågade vad de tyckte svarade man: "Det säger vi inte." Vi har haft färdiga utredningar och färdiga samtal. Vad händer då? Jo, då ska vi vänta ändå. Med t.ex. reklamskatten hände det ingenting, utan då var det fråga om prioriteringar. Man har haft utredningar som klockrent säger att detta är fel, att det förstör och leder till att människor läser skräp i stället för tidningar. Det är någonting som är allvarligt, om man tycker att det är ett problem att det är för lite läsning och för lite samhällsdebatt. Då ska man ju gynna tidningar, inte missgynna. Sedan finns det ett annat alternativ på evighetsretoriken. Då går man över till att säga att man inte kan genomföra skattesänkningar på vissa områden därför att de kommer att ätas upp av handeln eller distributionen. Då kan man inte göra skattesänkningar där, trots att man i en utredning eller i samtal har kommit fram till detta. Om vi fick lite mera stuns i stället för evighetsmakeriet, Lisbeth Staaf-Igelström, skulle det vara roligare att vara i kammaren. Åtminstone jag skulle inte lockas så mycket av solskenet utanför.
Herr talman! Solen lyser allt starkare utanför, säger Johan Pehrson. Jag hette faktiskt Sohl som flicka, och min mamma har Sveriges vackraste namn. Hon heter nämligen Klara Sohl. Jag känner mycket för solen, som säkert Johan Pehrson förstår. Man nämnde evighetsretorik, utredningar och samtal. Ja, att få fram ett nytt system för energibeskattningen tar tid. Det måste faktiskt få ta denna tid, för det är så oerhört viktigt vilket system vi kommer att införa. Jag vill inte framdeles ha ett system där vi återigen ska lappa och laga, utan jag vill ha ett system som är enkelt och som förstås. Därför får det ta denna lilla tid. När det gäller reklamskatten har jag sagt att det är en budgetfråga. Det handlar om pengar, och vi måste ställa det mot andra oerhört viktiga frågor som vi socialdemokrater vill lyfta fram. Det talades om lite mer stuns här i kammaren. Ja, Johan Pehrson, vi får hjälpas åt att skapa den stunsen.
Herr talman! Vi ska som sagt hjälpas åt med det. Reklamskatten kan vi ställa mot andra prioriteringar, t.ex. tankarna om avdragsrätt för fackföreningsavgifter. Det tycker man tydligen från socialdemokratiskt håll är väldigt viktigt. Men att däremot konsekvent fortsätta att straffbeskatta begåvade skrifter och sedan inte straffa de skräpblad som dyker upp i lådan måste ändå kännas fel för en socialdemokrat. Man oroas ju över demokratidebatt, samhällsengagemang och minskad läsning. Då ska vi väl ändå göra vad vi kan för att stödja tidningarna. Vi ser en tidningsdöd. Inte minst tidningen Arbetets död borde oroa socialdemokraterna. Det hände inte bara på grund av reklamskatten, men den bidrar ändå. Det är en straffskatt som gör att människor stoppar in pengar i reklamblad. Vi var inne på avfallsskatten. Det är en sådan utredning som man åter hänvisar till. Om vi delar synpunkten att allt det skräp och avfall som produceras i samhället är ett problem - vi har ett dåligt kretslopp - gör vi någonting åt det. Vi har en avfallsskatt. Då märker man ganska snart att människor eldar upp avfallet i stället. Om man eldar upp någonting i en pågående biologisk process kommer skräpet ut, och då blir det inte bättre än om man deponerar det. Då kommer skräpet ut i alla fall. Därför borde man verkligen fundera på frågan om förbränning, tycker jag. Om man på allvar vill komma åt det handlar det om att vi ska resurshushålla mycket bättre. Men det är inte bara på detta mer komplicerade område som gäller energiskatten som man hänvisar till utredningar. Vi pratar om globalisering och internationaliseringen av effekter. Det ska vi prata mer om sedan när det gäller företagsbeskattning. Där hänvisar socialdemokratiska företrädare också hela tiden till en utredning. Vad tycker ni om trycket på svenska skattebasen? Jo, vi ska ha en utredning. P-O Edin tittar på detta. Vad hjälper det? Man måste kunna tycka något själv nu om vi ska få en spetsig debatt. Men vi är en bit på väg.
Herr talman! Frågan om avdragsrätt för fackföreningsavgift är viktig för oss, och den kommer vi också att ha med i våra budgetförhandlingar med Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Så får vi se om den går in i budgeten. Det är likadant med alla andra viktiga frågor. Vi måste väga för och emot. Vad är det som är viktigast? Det är det som gäller när det gäller reklamskatten. Det var tur att Johan Pehrson sade att nedläggningen av Arbetet inte enbart berodde på reklamskatten. Jag tror faktiskt inte att den hade så stor del i den nedläggningen. Vad gäller avfallsskatten vill jag säga att jag tycker att det är bra att Folkpartiet är inne på att vi ska fundera på hur vi ska komma åt det faktum att man eldar mer. Det är därför vi har tillkallat denna utredare, som ska se över det hela. Så låt oss avvakta den utredningen. Sedan samarbetar vi i denna fråga. Jag skulle tro att det kommer att gå bra.

Herr talman! Jag tänker endast uppehålla mig vid en punktskatt, nämligen reklamskatten. Jag vill yrka bifall till reservation 26, och jag hänvisar till min motion Sk678. Flera talare har här i kammaren argumenterat emot reklamskatten och tagit upp argument som snedvridning av konkurrens och mycket annat. Jag kan bara instämma. Hela beskattningssystemet för tidningsbranschen är en soppa. Det är inte bara reklamskatten det handlar om, utan även momsen. Hur kommer det sig att man genom att ge ut tidningar från Åland kan sänka sina kostnader? Man kan trycka en tidning i Sverige, transportera den till Åland, ge ut den där och transportera den tillbaka till Sverige. Sådana blir effekterna av ett så konstigt beskattningssystem som vi har i detta land. Låt mig ta ett par exempel på branschtidningar som drabbas. Sverige sägs vara världens främsta IT land. Det avspeglar sig också, naturligtvis, i branschpressen. Men dessa tidningar har att kämpa mot sådana här konstiga regler. Sverige är faktiskt också världens främsta motorcykelland. Vi har flest motorcyklar per invånare i hela världen. Detta stora intresse avspeglar sig också i att det finns branschtidningar som vill möta detta intresse, men de har också att kämpa mot denna snedvridna konkurrens. Det kostar, säger skatteutskottet, ungefär 1 miljard att ta bort reklamskatten. Det minsta man kunde begära av regeringen, socialdemokraterna och finansministern vore att de åtminstone börjar avveckla denna skatt på något sätt. Man kan inte göra denna skattesoppa värre än vad den är. I min motion begär jag att riksdagen i alla fall ska besluta om en successiv avveckling, så att man kommer någonstans. Bosse Ringholm har skrivit ett brev till Sveriges Tidskrifter. Där säger han: "Det är regeringens uppfattning att hela reklamskatten bör avskaffas. Det är dock inte möjligt att nu säga när förutsättningar finns för finansiering av ett sådant avskaffande." Det sista har vi hört upprepas av Lisbeth Staaf-Igelström ett antal gånger under debatten. Det finns socialdemokratiska ledamöter i denna kammare som i artiklar, inte minst, har uttryckt att de verkligen vill avskaffa denna tokiga skatt. Jag kan bara vädja om att ledamöterna röstar på reservation

Herr talman! Som socialdemokrat har jag inga större principiella betänkligheter eller praktiska svårigheter när det gäller att förklara och försvara ett högt skatteuttag för att säkerställa en gemensamt finansierad offentlig välfärd till hela folket och i hela landet. Men jag kan inte med den bästa vilja i världen vare sig försvara eller förklara reklamskatten. Den är för mig och för de allra flesta i denna kammare obegriplig, orimlig och djupt orättvis. Den infördes i början av 70-talet som ett sätt att försöka säkerställa tidningsutgivningsmångfalden. Det var ett sätt att få in skatt till staten för att sedan omvandla denna till presstöd, för att säkerställa utgivningen för de små svaga tidningarna och för de andrahandstidningar som finns i landet. Sedan den tiden har medielandskapet förändrats dramatiskt i Sverige. Vi har sett en uppsjö av nya medier, nya medieaktörer och distributionsformer etableras, några som för 30 år sedan skulle betraktas som ren science fiction, t.ex. Internet. Så gott som alla de nyetablerade medierna, medieaktörerna och nätdistributörerna ser reklam och annonser som en viktig del av sin finansiering, men ingen av dem betalar reklamskatt. Det är t.o.m. så att man från den här kammaren, när det gäller Skatteutredningen 1997, gick utredaren till mötes och tog bort skatten för direktreklam, och så sänkte man skatten för tidningarna till 4 % och behöll tidskrifternas reklamskatt på 11 %, liksom när det gäller reklamblad som idrottsföreningarna har och arenareklam. Det är en fullständigt obegriplig hållning i den här frågan. Man kan med rätta fråga sig vilka som spelar den viktigaste rollen för demokratin i Sverige, för åsiktsbildningen i Sverige, för folkbildningen i Sverige och för det fria meningsutbytet i Sverige. Är det dagstidningarna eller direktreklambärarna? Är det tidskrifterna eller den kommersiella lokalradion, som inte betalar någon reklamskatt? Kan någon i denna kammare förklara det rimliga i att ha kvar en reklamskatt på annonser i dagspress och tidskrifter och för idrottsföreningar medan annonsering i reklamradio, reklam-TV, på webben och i direktreklam är helt skattebefriad? Kan någon i denna kammare förklara varför det inte är någon reklamskatt när man delar ut direktreklam med ett särskilt budskap i postlådan medan reklamskatten är 4 % om denna direktreklam bladas in i en tidning? Om den bladas in i en tidskrift är reklamskatten 11 %. Kan någon förklara denna logik? Jag är säker på att ingen kan, men ni får chansen. Jag tror att det är fullständigt omöjligt att förklara detta. Den här skatten är djupt orättvis. Den är orimlig, och den är demokratiskt mycket vansklig. Därför säger jag så här: Måtte utskottets skrivning i slutsatserna också bli någonting som utskottet följer upp. Utskottet skriver nämligen följande: Utskottet vidhåller sin tidigare inställning att regeringen noga bör följa utvecklingen på området. Samtidigt säger Bosse Ringholm i brev till tidskriftsföreningen att vi är överens om att det här ska avvecklas. Frågan är när, och hur ska utskottet följa regeringen till vägs ände? När ska vi få ett förslag i denna kammare om att den här reklamskatten ska avvecklas? Det måste komma fort, därför att den är djupt orimlig och går icke längre att försvara.
Herr talman! Jag har inte begärt replik för att förklara det här - Kenth Högström begär att någon här i kammaren ska förklara logiken. Jag har nämligen pläderat på precis samma sätt som Kenth Högström. Jag har dessutom namngivit Kenth Högström och hans partikamrater som har skrivit den här artikeln. Jag säger: Välkommen till reklamskatteavskaffarklubben! Jag undrar nu varför Kenth Högström som är så vältalig när han beskriver problemet inte har lyckats övertala sina partikamrater om nödvändigheten av att avskaffa reklamskatten redan nu. Varför accepterar han att få det här svaret, som har givits i så många år, att man ska avvakta och vänta? Kenth Högström behöver ju inte göra det. Han kan faktiskt trycka på rätt knapp här senare i eftermiddag, eftersom jag har begärt votering om reservation 26 där även hans motion finns med, dvs. yrka bifall till att reklamskatten ska avskaffas.
Herr talman! Jag har använt väldigt mycket tid för att argumentera för ståndpunkten, som jag nyss redogjorde för. Jag är t.o.m. säker på att det finns en klar majoritet i sak i denna kammare för att avskaffa reklamskatten. Se bara på Vänsterpartiets särskilda yttrande, på våra motioner eller på en rad olika opinionsinlägg från ministrar och från kammarföreträdare tidigare! Det är nästan ingen som försvarar och kan förklara denna reklamskatt. Men samtidigt är det ju så - och det vet alla som har någon erfarenhet av att bära upp ett regeringsalternativ - att om det inte går att hitta en rimlig finansiering omedelbart får man acceptera att det finns en majoritet för den här ståndpunkten så länge. Det gäller inte i sak utan finansieringen. Jag har till nöds accepterat detta, och jag är beredd att ta den debatten med vem som helst. Om regeringen och det regeringsalternativ som ändå gäller i denna kammare inte riktigt kan finna en finansiering får jag acceptera det, mot min vilja och under stark protest, ska jag säga. Och jag vill säga till denna kammare att det är mot min absoluta övertygelse att i dag rösta ja just när det gäller den här frågan. Det här överensstämmer också med det särskilda yttrande som Vänsterpartiet har och som är i överensstämmelse med den opinionsbildning som vi har bedrivit i tidningarna. Som jag ser det är det bara en tidsfråga. Hur länge kan finansministern och utskottsmajoriteten vidhålla det här?
Herr talman! Nog har man haft några år på sig att försöka hitta den här finansieringen. De här uttalandena har ju funnits under ett antal år. Jag vill påstå att det är bra att använda fina ord, hålla sådana här högtidstal och skriva artiklar. Det är en sak, men det räcker faktiskt inte, utan nu gäller det att handla. Då visar det sig att Kenth Högström inte har modet att trycka på den röda knappen, vilket borde kännas rätt, när vi ska votera om reservation 26. Jag kan inte förstå hur man kan stå och säga: Mot min övertygelse kommer jag att rösta. Jag trodde att vi satt här i riskdagen med en ganska stor personlig integritet och röstade efter vår övertygelse. Det gör jag i alla fall.
Herr talman! Ingen behöver betvivla min personliga övertygelse och min personliga integritet. Jag har gått emot i andra frågor, men i den här frågan har jag förstått och accepterat att det finns en majoritet, bestående av Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna, som inte har funnit bättre finansiering just nu. Det får jag acceptera. Det är faktiskt en större fråga än den personliga övertygelsen. Jag vill också säga att 1998 gick faktiskt den här kammaren reklamskatteutredaren till mötes till en del då reklamskatten på direktreklam avskaffades. För mig är det obegripligt att man gjorde det. Jag satt inte i denna kammare när detta beslut fattades, men jag kan säga att det var obegripligt. Det hade varit bättre om man hade tagit bort eller sänkt skatterna för tidskrifter, arenareklam och idrottsföreningarnas programblad i stället för att reklambefria direktreklamen. Det här är för mig fullständigt obegripligt.

Herr talman! Jag vill använda mina minuter till att prata om drivmedel. Förnyelsebara koldioxidneutrala drivmedel koldioxidbeskattas i Sverige. Det här är ju bisarrt. Vi var överens om att koldioxidskatten skulle användas som en miljöstyrande skatt. Den används inte så. Den används för att få in pengar till statskassan. Det här skämmer det svenska miljöskattesystemet. Förnybara drivmedel missgynnas i mineraloljedirektivet och i svensk energiskattelagstiftning. Sveriges regering har varit passiv i den här frågan. Samma tvehågsenhet utläser jag i det här betänkandet. Det står här att en fortsatt introduktion av biobränslen för fordonsdrift av samhällsekonomiska och statsfinansiella skäl bör ske i den takt som är möjlig och lämplig. Vi vet att 40 % av koldioxidutsläppen i Sverige kommer från trafiken, och trafikens andel ökar dramatiskt. Kan vi göra någonting åt det? Ja, genom att öka beskattningen för att på så sätt minska konsumtionen. I glesbygden finns inte fungerande kollektiva transportmedel. Det är mycket svårt att minska biltrafiken i någon större mån i glesbygden. Vi måste alltså få fram bättre drivmedel med mindre koldioxidutsläpp - och det är bråttom! Det står också i betänkandet att biobränslen till följd av den ökade miljörelateringen av skattesystemet får en stärkt konkurrenskraft genom att beskattningen av fossila bränslen ökar. Det gör den visserligen, men det gäller ju inte drivmedel. En ökning av beskattningen på både fossila och koldioxidneutrala drivmedel, som det ju handlar om, ökar inte de förnybara drivmedlens konkurrenskraft. För det är ju så: Beskattningen av koldioxidneutrala drivmedel ökar lika mycket som beskattningen på de fossila. Det är ett otroligt systemfel! De nuvarande undantagen, dvs. det generella undantaget för biogas och projektdispenserna för etanol, befriar inte bara från koldioxidskatt utan även från energiskatt. Men de är ändå konkurrenskraftiga. Om utskottet verkligen tror att det finns möjligheter att få fram mängder av koldioxidneutrala drivmedel som klarar sig utan att också befrias från energiskatt, vilket ju skrivningen tyder på, är det anmärkningsvärt och borde glädja oss alla väldigt mycket. Men utskottet befarar alltså att det blir statsfinansiella problem om koldioxidneutrala drivmedel befrias från koldioxidskatt. Marknaden kommer då att översvämmas av förnybara drivmedel som klarar sig på marknaden utan att befrias från energiskatt. Vore det så vore det en stor nyhet och dessutom mycket glädjande. Tyvärr är det inte så. Det vore ofarligt men en viktig signal om utskottet vågade uttala att man inte ska koldioxidbeskatta koldioxidneutrala drivmedel och på så sätt hindra dem från att nå marknaden. Koldioxidbeskattningen ska inte vara en fiskal skatt; den ska vara miljöstyrande. Och när det gäller de 500 miljonerna som det står om satsas dessa i huvudsak på fordonsutveckling och icke på drivmedel, så det är också en undanflykt.

Herr talman! Höga skatter tvingar oss gamla från hus och hem. Det är dags att se över hela situationen för den lilla människan, dit de flesta pensionärer hör. Med vädjan om hjälp. Detta kommer från en insändare undertecknad Aktiva seniorer. Förmodligen är de så många att skulle alla skriva under skulle det inte få plats på tidningssidan. En annan insändare har rubriken En omoralisk beskattning: När jag använt skattade pengar för att bygga ett hem och uppfostrat en familj och samtidigt ökat BNP för Sverige anser jag det helt omoraliskt av svenska staten att beskatta mig för min insats. Detta var ett litet axplock av upprörda medborgarröster om fastighetsskatten. Jag tror aldrig jag fått så många telefonsamtal, så många brev och så mycket e-post som just när det gäller fastighetsskatten. Folk är oroliga, förbannade och ledsna, såsom framgår av mina citat - inte på oss moderater utan på Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Jag talar naturligtvis om vad vi moderater tycker om fastighetsskatten, nämligen att den ska avskaffas. Jag beskriver också vägen dit. Sedan brukar jag säga att det är bättre att de hör av sig till Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, partierna som i höstas röstade för att frysningen av taxeringsvärdena skulle upphöra. Jag berättar om det initiativ vi borgerliga tillsammans tog i skatteutskottet i början av året när vi gjorde ännu ett försök att få till stånd en fortsatt frysning av taxeringsvärdena - men blev nedröstade av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Jag talar också om Moderaternas försök att väcka en motion med samma innebörd, vilket stoppades av en majoritet här i kammaren. Så nog har vi gjort allt vi kan. Vi kommer också att fortsätta vår kamp för att folk ska ha råd att bo kvar. Skatteutskottets betänkande 2000/01:SkU18 Allmänna motioner om fastighets och förmögenhetsbeskattning behandlar just dessa frågor, som engagerar så många medborgare. Jag har haft flera debatter med finansministern om fastighets och förmögenhetsskatten i år. Jag kan tyvärr bara konstatera att finansministern har ett överhetsperspektiv när det gäller fastighetsskatten. Det bekräftas av uttalanden som: Eftersom en del får sänkt skatt och andra får höjd ökar inte skatten totalt, dvs. statens intäkter. Det är hans senaste visdomsord. Med dem visar han tydligt hur han och socialdemokraterna ser medborgarna som ett kollektiv och inte som enskilda individer. Systemet är viktigare än människorna. Enligt Riksskatteverket kan de i många fall mycket kraftigt höjda taxeringsvärdena på småhus ge en skattechock. Som politiskt försvar för denna skattechock ska en s.k. begränsningsregel införas för hur hög fastighetsskatten kan tillåtas vara i förhållande till hushållets sammanlagda inkomster. Det är med denna gasa-och-bromsa-politik inte konstigt att jag vid tillfälle jämför finansministerns agerande med vad som gäller i en tortyrkammare: Först drar man åt tumskruvarna rejält, för att sedan lätta lite på trycket. Det fina i kråksången är att den plågade därigenom kan förledas att se förövaren som sin räddare i nöden - alltså först en rejäl skattechock, och sedan en liten begränsningsregel. Finansministern vill få det att framstå som om han vore oskyldig till beslutet att chockhöja fastighetsskatten. Sanningen är att finansministern, Socialdemokraterna och de rödgröna stödpartierna först chockhöjer fastighetsskatten för de svenska hushållen, och sedan delar samma partier ut vad som väl ska uppfattas som nådagåvor till en del av dessa drabbade hushåll i form av en begränsningsregel. För detta förväntar sig Socialdemokraterna, Bosse Ringholm och förmodligen också Vänsterpartiet och Miljöpartiet applåder och hurrarop. Jag vet inte om ni har hört några. Även om nu en begränsningsregel införs kommer finansministern att kunna ta igen det han förlorar på gungorna - begränsningsregeln - på karusellen - förmögenhetsskatten. För förmögenhetsskatten finns ingen begränsningsregel. En vanlig småhusägare kommer snabbt upp i en beskattningsbar förmögenhet med ett normalt hus och några aktier. Som parentes kan nämnas att 80 % av svenskarna äger aktier. I höstens debatt om fastighets och förmögenhetsskatten tog jag upp mormor Agda i sitt skuldfria barndomshem i skärgården, som får en rejäl höjning av fastighetsskatten och dessutom förmodligen också tvingas betala förmögenhetsskatt. För mormor Agdas del kan det bli ännu fler obehagligheter. Nu kommer nämligen Riksskatteverket att få den mycket tvivelaktiga uppgiften att kontrollera om mormor Agda sammanbor med fiskare Österman eller inte för att se hur det nya sambeskattningspåfundet, den s.k. begränsningsregeln, ska tillämpas. Jag har förstått att Riksskatteverket inte ser fram emot denna nya storebror-ser-dig-uppgift. Den aviserade begränsningsregeln är som sagt en ny form av sambeskattning. Hushållets sammanlagda inkomster ska ligga till grund för de 5 % av inkomsten som hushållet ska betala i fastighetsskatt. Den föreslagna begränsningsregeln ger i högsta grad utrymme för godtycke. Den riskerar att leda till ytterligare tolkningssvårigheter och därmed ökad osäkerhet för enskilda och hushåll om vad som egentligen gäller. Förmodligen leder detta snart till ännu fler undantag och särtolkningar. Man får t.ex. ingen lindring om man bor i ett område där några eller något hus i närheten sålts dyrt och man därigenom fått ett kraftigt höjt taxeringsvärde. Den övre gränsen är ju 3 miljoner kronor. En löneökning kan i vissa fall göra att den s.k. lindringen av fastighetsskatten ryker, vilket kan ge stora marginaleffekter. Har man barn som har egna inkomster kan det straffa sig genom höjd fastighetsskatt. Allt detta gör att utrymmet för skatteplanering ökar. Mer rakt på sak uttryckt: - Uppmuntrar den föreslagna begränsningsregeln enskilda människor att försöka anstränga sig lite mer för att få högre lön? Uppmuntrar detta till att jobba svart? - Uppmuntrar detta till att skenskriva sig? - Gör detta det enklare för Riksskatteverket, som redan i september 1999 sagt att man av flera skäl vill bli av med sambeskattning av förmögenhet? Det är krångligt, dyrt och man har även påpekat jämställdhetsperspektivet. Var och en får ge sina egna svar på dessa av mig ställda frågor. Mitt svar är att det enklaste och bästa för såväl individen som för samhället är att avskaffa fastighets och förmögenhetsskatterna. Moderaterna vill som ett första steg sänka fastighetsskatten till 1 % för småhus. Vi vill att bara halva markvärdet ska tas upp till beskattning samt ha kvar frysningen. De husägare som vid frysningens upphörande skulle fått lägre taxeringsvärde kommer naturligtvis i vårt förslag att tillgodoräknas detta lägre värde. Vi moderater ser de enskilda människorna, inte systemen. Sedan kommer vi naturligtvis att successivt sänka nivån på fastighetsskatten tills den blir helt avskaffad. Jag kommer nu att ge en liten jämförande konsumentupplysning om skillnaden mellan Moderaternas förslag, som jag precis drog, och Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets förslag. Och jag är generös för jag inkluderar den ännu icke beslutade femprocentsregeln. Jag har bett riksdagens utredningstjänst räkna, med min egen hemkommun som exempel. Där kommer fastighetsskatten att räknas upp med i genomsnitt 59 %. Det är inte de jätteextrema värdena, men 59 %. Jag utgick från en familj, Andersson kan vi kalla dem, som i dag har ett hus som är taxerat till 1,2 miljoner, varav markvärdet är 300 000 kr. De får 59 % uppräkning. De jobbar båda två, den ena har 25 000 kr och den andra har 30 000 kr i månadslön. Vad blir skillnaden mellan Moderaternas förslag och Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets förslag? Jo, det blir en skillnad på 18 516 kr per år för den här familjen. Jag tar samma taxeringsvärde, 1,2 miljoner, 300 000 kr i markvärde och ökningen på 59 %. Nu gäller det en ensamstående som har 18 000 kr i månadslön. Då blir skillnaden 13 040 kr per år. Jag kan ta exempel på exempel. Det finns inget exempel där Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets förslag kommer ut bättre än Moderaternas förslag. Jag vill fortsätta med ett annat träffande citat av finansministern: "Men jag tycker att fastighetsskatten är en bra beskattningsform, eftersom ingen kan komma undan, alla måste betala. - Inkomster kan man ibland skattefuska med, men det går inte med fastigheter. Jag tycker att fastighetsskatten är en rekorderlig skatt." Rättvisa är ett av socialister ofta använt ord. Jag kan dock för min del inte förstå rättvisan i att mormor Agda som bor i sitt färdigbetalda barndomshem i skärgården ska behöva betala förmögenhetsskatt medan de rikaste aktieägarna slipper. För mig som moderat är rättvisa att alla slipper förmögenhetsskatt och att fastighetsskatten avskaffas. Med detta kommer jag nu in på förmögenhetsskatten. listenoterade aktier skulle förmögenhetsbeskattas. Ett undantag gjordes för aktier ägda av personer eller familjer som hade mer än 25 % av rösterna och då introduktionen gjorts 1992 eller senare. På så sätt undantogs ett tiotal familjer. För att undvika en massflykt från landet och flykt från A-listan till de skattebefriade O och OTC listorna kom det i slutet av 1997 nya regler som innebar att ägare slipper förmögenhetsskatt om de vid tiden för bolagets börsintroduktion ägt 25 % eller mer av rösterna, oavsett när bolaget introducerades. På så sätt undantogs ytterligare några. Förmögenhetsskatten är inte träffsäker i vare sig ekonomisk eller moralisk bemärkelse. Det går inte att motivera att aktieinnehav i Telia och Huvudstaden är skattepliktigt, men inte i Europolitan och Drott, att småhusinnehav för eget boende är skattepliktigt, men inte fastighetsinnehav för andras boende, att pensionssparande i aktiefonder i PPM:s regi är skattebefriat, men inte individuellt pensionssparande i aktiefonder. Snårigt? Ja. Rättvist? Nej, knappast. Vi moderater vill avskaffa förmögenhetsskatten. Vi tar det i två steg. Det första steget är att ta bort sambeskattning av förmögenhet samt höja fribeloppet till 1,5 miljoner kronor per person. Nästa steg är att slopa förmögenhetsskatten helt. Detta var vi moderater nära att lyckas med tillsammans med de övriga borgerliga partierna och med stöd av Miljöpartiet. Men Miljöpartiet visade sig säga en sak i massmedierna och göra något annat när läget blev skarpt. Om Miljöpartiet menade allvar med att man verkligen ville avskaffa sambeskattning har man enligt mig sålt sig för, ja, det brukar väl heta grynvälling, men jag vill säga vattvälling. Man har sålt sig för ingenting. Efter alla turer i denna fråga är resultatet mycket magert. Sambeskattningen av förmögenhet tycks bli kvar, om nu inte Miljöpartiet i elfte timmen ändrar sig. Vi får se vad som händer vid dagens votering. Undrens tid kanske ännu inte är förbi. Den sambeskattning som i dag sker av giftas och sambors förmögenhet utökas nu, som jag tidigare sagt, till att också gälla fastighetsskattens nivå, eftersom den aviserade begränsningsregeln avgörs av hushållets sammanlagda inkomster. Här räknas nu även barn under 18 år med. Detta måste uppfattas som ett stort bakåtsträvande steg på vägen mot ökad jämställdhet mellan kvinnor och män. Statsministern säger att det behövs fler barn i Sverige. Tror han och socialdemokraterna att sambeskattning av förmögenhet hamnar på uppmuntranskontot för att skaffa fler barn? Samma dag som du skaffar barn får du om du är sambo vackert betala förmögenhetsskatt, och detta från en ur internationellt perspektiv låg nivå. Världens mest jämställda regering, som bedriver en fantastisk jämställdhetspolitik - det är i vart fall vad jämställdhetsministern säger i sina högtidstal. Men verkligheten är som synes en annan. Det finns ett enkelt sätt att göra det möjligt för alla att kunna bo kvar i sina hus utan att känna att man just sluppit undan tack vare föga tillförlitliga och mycket godtyckliga undantag och begränsningsregler. Det finns ett enkelt sätt att minska politikers makt och inflytande över de boendes vardag och hushållsekonomi. Detta enkla sätt är att en gång för alla avskaffa både fastighetsskatten och förmögenhetsskatten. Herr talman! Vi moderater står naturligtvis bakom alla våra åtta reservationer, men för tids vinnande yrkar jag bifall bara till reservation 1.

Herr talman! I det betänkande vi nu debatterar behandlas två frågor som är mycket aktuella för många hushåll, inte minst gäller det i expansiva delar av vårt land och i mycket attraktiva områden längs våra kuster. Det är fastighetsskatten och förmögenhetsskatten. Med den upptining av fastighetstaxeringsvärdena som regeringen trots livliga protester från bl.a. småhusägare och de borgerliga partierna låter slå igenom kommer de här två skatterna att öka skatten på boendet dramatiskt för många hushåll. I tidigare debatter har företrädare för socialdemokraterna hänvisat till den s.k. begränsningsregeln och menat att ingen ska behöva oroa sig. Men den som är ute och träffar villaägare i olika sammanhang kan tyvärr konstatera att oron finns kvar och den är dessvärre befogad. Jag kan bara gå till mitt eget grannskap här i Stockholm. Under en kafékväll i förra veckan på temat Aktuella frågor var fastighetsskatten en av de frågor som fick mest uppmärksamhet. En småbarnsfamilj som köpte sitt hus för tre fyra år sedan har naturligtvis fortfarande ganska stora lån på det. De har samtidigt genom ett arv ett litet kapital undanstoppat i aktier på banken. De har hittills inte betalat förmögenhetsskatt. Genom att taxeringsvärdena höjs med närmare 100 % drabbas de av en kraftigt höjd fastighetsskatt och kommer nu också att få betala förmögenhetsskatt. Lågt räknat höjs boendekostnaden för den här familjen med 25 000 kr per år, dvs. närmare 2 000 kr i månaden genom ökade skatter. Eftersom båda tjänar hyggligt kommer de inte att omfattas av begränsningsregeln, så man kan ju hävda att det inte drabbar någon fattig. Man borde kanske fråga sig om de inte hade kunnat förutse den här kostnadsökningen när de köpte huset för snart fyra år sedan. Kanske - men knappast. Sålunda drabbas den här familjen av oro. Under vilka villkor har man råd att bo kvar? Vilka alternativ finns? Kan man hitta ett billigare boende i området, så att barnen kan gå kvar i skolan, osv.? Till den stress som många småbarnsfamiljer känner av hämtning och lämning på dagis, köer på ICA Stormarknad osv. läggs nu en ekonomisk stress som de inte själva har makten över. Ett par med fyra utflugna barn bor kvar i den villa som de köpte när barnen var små. Om de skulle sälja skulle de göra en väldigt bra affär med den prisutveckling som varit på villor i Stockholms förorter, men de trivs, har sina vänner i området och har ork kvar för att sköta ett stort hus. Men deras boendekostnader kommer på grund av ökade skatter t.o.m. att öka med mer än för de barnfamiljer som jag nyss redogjorde för. Taxeringsvärdet på deras hus hamnar lite över 3 miljoner, så inte heller de kommer att omfattas av den s.k. begränsningsregeln. Som egenföretagare ställer de sig nu frågan om de kan gå i pension och trappa ned så som de hade tänkt eller om de ska fortsätta ett tag till. Kunde det här paret ha förutsett utvecklingen av boendekostnaderna? Knappast. För deras granne, en gammal man som köpte sitt hus för snart 50 år sedan, kommer skatterna på boendet att öka med 92 %. Den avbetalade villan, som för honom och för så många andra änkemän och änkor skulle vara en garanti för en trygg ålderdom, är nu i stället en källa till oro. De som kommer att omfattas av begränsningsregeln är inte så många. Man räknar med att det är 150 000 personer. Även de känner en osäkerhet inför framtiden. Jag fick under kafékvällen många frågor som jag inte kunde svara på. Remisstiden på regeringens PM om begränsningsregeln löper till den 9 maj. Därför kan man väl inte räkna med ett slutgiltigt förslag i vårbudgeten och därmed inte heller med ett beslut i vår. Detta är högst otillfredsställande. Ingen av dem som jag talade med kunde se någon rim och reson i fastighets och förmögenhetsbeskattningen. Den upplevdes helt enkelt inte som rimlig. För att vi ska kunna upprätthålla tilltron till skattesystemet måste beskattningen ha folklig förankring och upplevas som rimlig. En av de viktigaste principerna för skatt på boende är att den ska vara förutsägbar för den enskilde. Beskattningen av fastighet och förmögenhet får inte heller urholka äganderätten utan ska utformas enligt vedertagna principer om skatt efter bärkraft och efter likabehandlingsprincipen. Småhus och bostadsrätter är inte i första hand en kapitalplacering och ska därför inte beskattas som om de årligen genererar en löpande avkastning. Vi kristdemokrater anser att fastighetsskatten i sin nuvarande utformning snarast måste avvecklas. Vi har tillsammans med de andra borgerliga partierna vid åtskilliga tillfällen tagit upp frågan om fortsatta frysta taxeringsvärden som en start men varje gång blivit nedröstade av majoriteten. I bostadsutskottets yttrande till skatteutskottet pekar man på den ökande betydelse som fastighetsbeskattningen har kommit att få just för boendekostnaderna. Man menar där att det är av stor vikt att beskattningen av boende inte bara vägleds av fiskala överväganden utan också av bostadspolitiska hänsyn och att det är viktigt att noga överväga beskattningens bostadspolitiska konsekvenser. Tyvärr fick de här synpunkterna inget genomslag i skatteutskottets behandling. Herr talman! Tyvärr verkar det återigen som om majoriteten blundar för orimligheterna i dagens fastighetsskattesystem och för de konsekvenser som det får. Till slut vill jag lyfta fram ytterligare en aspekt av förmögenhetsbeskattningen, nämligen sambeskattningen. Vi hoppades länge kunna få en majoritet för ett avskaffande av den, men vi i de partier som är för ett avskaffande av sambeskattningen fick tyvärr reservera oss. Jag vill till slut säga att jag sedan kommer att yrka bifall till den reservation som handlar om ett avskaffande av sambeskattningen för att få denna fråga ordentligt prövad här i kammaren. Såsom sambeskattningen är utformad tror jag inte att det finns några argument för den, utom möjligen statsfinansiella. Konsekvenserna av en sambeskattning av förmögenhet blir att sambopar utan barn med en förmögenhet om 2 miljoner kronor som gifter sig eller får barn drabbas av en skatteökning om 7 500 kr. Det uppfattas knappast som rimligt eller som förenligt med likabehandlingsprincipen. Ett ogift par får ingen skatt, men ett gift par eller ett par med barn får en skatt om 7 500 kr. Riksdagen bör ge regeringen till känna att sambeskattningen bör avskaffas. Kristdemokraterna står givetvis bakom samtliga sina motioner, men jag yrkar för tids vinnande bifall endast till reservation 2 under punkt 1, som handlar om fastighetstaxeringen, och till reservation 13 under punkt 11, som handlar om ett avskaffande av sambeskattningen.

Herr talman! Fastighetsskatten ligger för många fastighetsägare på en nivå som äventyrar deras möjligheter att behålla sin fastighet. Detta är naturligtvis otillfredsställande. Dessa påtagliga svårigheter för trots allt ett mindretal av fastighetsägarna får dock inte förleda oss att helt avskaffa fastighetsskatten på bostäder. Fastighetsskatten inbringar i år ungefär 24 miljarder kronor till våra gemensamma finanser. En sänkning eller ett borttagande av fastighetsskatten ska naturligtvis konkurrera med andra skattesänkningar som också är angelägna för att t.ex. stimulera tillväxt eller åstadkomma angelägna fördelningspolitiska effekter. Centerpartiet har gjort den prioriteringen att under de närmaste åren framför allt sänka inkomstskatten för låga och normala arbetsinkomster, att sänka arbetsgivaravgifterna för småföretag och att sänka fastighetsskatten. Vi anser att fastighetstaxeringsvärdena bort frysas fram till nästa allmänna fastighetstaxering och att skattesatsen samtidigt bort sänkas. Nu ville den socialistiska majoriteten annorlunda, och därför höjdes taxeringsvärdena vid årsskiftet på många håll mycket kraftigt. Vi företrädare för oppositionspartierna har via förslag om ett utskottsinitiativ försökt att få till stånd en förändring av detta beslut. Birger Schlaug gav i medierna intrycket att kunna stödja ett sådant initiativ. I enlighet med det beteendemönster som visat sig vara betecknande för herr Schlaugs agerande visade denne inga sådana ambitioner när vi kom fram till beslut vid utskottsbehandlingen. Genom Birger Schlaugs ställningstagande omöjliggjordes en fortsatt frysning av taxeringsvärdena. Tala om omoraliskt beteende! Att ge intryck i medierna av att medverka till lättnader och samtidigt agera i motsatt riktning när besluten fattas ger utsatta människor förhoppningar som följs av besvikelse när det visar sig att förhoppningarna varit ogrundade. Vi kommer framgent att lägga fram förslag om ytterligare sänkningar av skattesatser och samtidigt förbättra taxeringsförfarandet så att avarterna och orättvisorna i taxeringsförfarandet elimineras. Dessa avarter och orättvisor är särskilt påtagliga för fastboende i attraktiva fritidshusområden. Vi föreslår att separata värden etableras för fastboende och fritidsboende för att förhindra att höga fritidshuspriser smittar av sig och höjer också taxeringsvärdet för fastboende med långa innehavstider. Vi anser vidare att taxeringsprocessen vid nästa allmänna fastighetstaxering bör genomföras i lokala taxeringsnämnder med lokalt förtroendemannainflytande. Herr talman! I detta betänkande finns ytterligare ett exempel på herr Schlaugs klurerier och kluverier. Den här gången gäller det sambeskattningen av förmögenhet. Det är en gammal kvarleva. Det är faktiskt den enda kvarlevan i skattesystemet där äkta makar och även gemensamma barn sambeskattas. Här gav Birger Schlaug återigen utåt intryck av att vilja medverka till en förändring. När det kom till beslut hade han inte möjlighet att ge det stöd som erfordrats för att skapa majoritet för att ta bort sambeskattningen på förmögenheten. Det gick alltså inte att få majoritet för att avskaffa den otidsenliga sambeskattningen den här gången. Men det är min absoluta övertygelse att det bara är en tidsfråga innan denna sista bastion i skattesystemet som diskriminerar och motverkar jämställdhet också kommer att falla. Vi kommer att medverka till detta. Jag vill därmed yrka bifall till reservationerna 6 och Herr talman! För övrigt anser jag att förmögenhetsskatten i dess helhet på sikt bör förgöras!

Herr talman! Det blir allt tydligare att jag inte behöver titta ut så mycket på solen här från kammaren eftersom de retoriska mästerverken når nya nivåer. Tack, Rolf Kenneryd! Herr talman! Folkpartiet liberalerna anser att nivån på fastighetsbeskattningen är för hög och att dagens beskattningsform är oacceptabel. Vi menar att sänkningen av fastighetsbeskattningen ska ske stegvis men inledas omgående. Det går inte att förbise att fastighetsskatten tillsammans med övrig beskattning som drabbar själva boendet sedan länge har passerat vad som kan anses vara rimligt. Att vissa får betala upp till tio gånger mer i skatt än andra med samma hus fast i s.k. mindre attraktiva delar av landet uppfattas med rätta som orimligt. Att dessutom den som tar väl vara på sin egendom genom förbättringar, reparationer och underhåll får högre skatt som belöning är en svårbegriplig drivkraft för en god ekonomi. Sverige har sedan 20-talet haft olika sorters beskattning och tre olika modeller för egnahemsbeskattning. Fram till början av 50-talet hade vi en konventionell beskattning. Därefter höll vi oss med en schablonintäktsbeskattning. Sedan ett tiotal år tillbaka har vi en fastighetsskatt. Räntor på bolån och andra lån får fortfarande dras av i kapitalbeskattningen. Men kopplingen värde av boende och avdrag för räntor har inte varit lika klar och är framför allt inte lika konsekvent för alla bostadsformer. Det finns många specialister och förslag på området fastighetsbeskattning. En representant för Skattebetalarnas förening, som står bakom en stor del av medborgarnas kampanjande mot fastighetsskatten, föreslog kanske den enklaste lösningen vid ett stort möte jag deltog i, nämligen avskaffad fastighetsskatt och avskaffade ränteavdrag. Jo, jag tackar! Visst fungerar det. Men det skulle utgöra ett dråpslag mot den yngre generation medborgare som vi i andra sammanhang vurmar för. Eller rättare sagt: Oss och andra som man förväntar sig ska leverera lite fler barn till samhället så att några av mina värderade kolleger här i kammaren någon gång kan gå i pension, om ni inte ska jobba för evigt. Vägen till sänkt beskattning ska innehålla avskaffande av den nuvarande fastighetsbeskattningen, införande av en schablonintäktsbeskattning för egnahem samt tills vidare bibehållen avdragsrätt för låneräntor. I avvaktan på en grundläggande reformering bör taxeringsvärdena fortsatt vara frysta men en sänkning av beskattningen genomföras. Detta har vi i Folkpartiet liberalerna ett skarpt förslag om i vårt budgetförslag. Det röstades tyvärr ned. Visionen för framtiden är dock klar. Fastighetsskatten bör avskaffas. Men för att hålla lite systematik i skattesystemet, som jag talade om förut, måste avdragsrätten för låneräntor då fasas ut. Det ska bli en Herr talman! Man måste här konstatera att majoritetens handläggning av fastighetsskatten är synnerligen okänslig. Det är socialt och inte minst ekonomiskt besvärligt. Det drabbar många familjer, och inte minst familjer med barn. Att sedan inte medborgare i allmänhet känner till hur denna s.k. begränsningsregel - som de facto är en ny marginalskatt och en ny sambeskattning - är utformad är fullständigt obegripligt. Det finns ännu i dag i april månad inte något färdigt förslag. Det finns ett förslag som är ute på remiss. Vi vet inte vilka ändringar som kommer att följa. Detta kan inte betraktas som rättssäkert i ordets rätta bemärkelse. Sedan över till förmögenhetsskatt. Regeringen har genomfört en höjning av fribeloppet för förmögenhetsskatt. Men man lånar inte ut sig till något intellektuellt eller substantiellt resonemang om vilka effekter den fortsatta beskattningen av sparsamhet har sammantaget på kapitalbildning i vårt land. Sannolikt är denna skatt en starkt bidragande orsak till att regeringen, enligt sina egna beräkningar, kommer fram till att det finns närmare en halv biljon kronor av svenska privata besparingar utomlands. Fast med den senaste tidens börsras medger jag att uppskattat belopp kanske ska minskas något. Det är kanske bättre att säga "bara" 350 miljarder. Det är ett belopp som dessutom framhölls av Riksskatteverkets egen expert vid utskottets utfrågning om skatterna och internationaliseringen för knappt två månader sedan. Det är således gigantiska kapitalbelopp som inte genererar ett rött öre i skatteintäkter till svenska staten. Majoritet företräder inga dynamiska perspektiv och funderar inte på hur det påverkar samhället och företagsstrukturen i vårt land. Man har köpt en viss lindring av sambeskattningen, dock inte helt. Men skadligheten för kapitalbildningen i vårt land vill man absolut inte diskutera. Frågan om vad som driver företagsägande och kapital ut ur vårt land i stället för att locka det till vårt land är, vilket fler än liberaler har påpekat, ett av våra allvarligaste strukturproblem i det svenska skattesystemet. När det sedan kommer till sambeskattning blir det riktigt allvarligt. Det är, som någon påpekade förut, det enda momentet av sambeskattning som finns i nuvarande skattesystem. Vi riskerar visserligen att föra in ett nytt. Det kanske är ett tecken på att socialdemokraterna inte tar det så allvarligt. Nu tänker jag på begränsningsregeln som brukar hyllas av majoriteten. Riksskatteverket anser att ett slopande av sambeskattningen av en familjs förmögenhet skulle vara till stor fördel och innebära avsevärda förenklingar i de tekniska systemen. Sambeskattning är gigantiskt byråkratiskt och dessutom olämplig. Den innebär att man kontrollerar en mängd människor på ett olämpligt sätt. Staten ska hålla reda på vem som är särbo, sambo, gift, har registrerat partnerskap, har barn, har styvbarn, har delad vårdnad, etc. Det är väl ingenting för staten att ägna sig åt, i varje fall inte inom skattesystemet. Det finns ett skäl till att Riksskatteverket självt vill ta bort detta. Det är ändå en myndighet som pekar på tekniska problem. Hursomhelst menar vi att sambeskattningen är oacceptabel ur ett jämställdhetsperspektiv. Kvinnor och män måste fullt ut betraktas som myndiga individer. Vi har alla rätt till den respekten av staten, och det gäller naturligtvis även skattemyndigheten. Hur man inom en familj delar upp det ekonomiska ansvaret är dessutom en privatsak. Skyldigheter och rättigheter gentemot samhället ska vara individuella. Detta är en syn som jag - och många här, hoppas jag - tycker ska avspegla sig i skattesystemet. Men vi är åter hänvisade till prioriteringar där vi kan ställa ett borttagande av sambeskattning mot andra lämpliga saker som företrädare för majoriteten kanske återkommer till, t.ex. avdragsrätt för fackföreningsavgifter. Herr talman! Folkpartiet liberalerna står som vanligt självfallet bakom samtliga våra reservationer, men för tids vinnande yrkar jag endast bifall till reservation nr 3.

Herr talman! I detta betänkande behandlar vi motioner från allmänna motionstiden förra året. Den här gången rör det fastighets och förmögenhetsskatten. Det handlar bl.a. om attraktiva områden, energisparåtgärder, gränsdragning mellan äkta och oäkta bostadsföretag, fastighetsskatt för fastigheter i utlandet, tomträttsinnehavares skattskyldighet och sambeskattning av förmögenhet m.m. Till betänkandet har fogats 13 reservationer. Låt mig inledningsvis yrka bifall till betänkandet och avslag på samtliga reservationer. Herr talman! Låt oss se tillbaka på vad som har hänt under det senaste året på detta område. Två utredningar avlämnade under förra året sina betänkanden.

Som en konsekvens av kommitténs ställningstagande när det gäller hur skattemässig neutralitet bör skapas mellan olika boendeformer föreslår kommittén en modell för avveckling av såväl fastighetsskatten som räntebidragen för hyresbostadsfastigheter. Fastighetstaxeringsutredningen föreslår bl.a. att det årliga omräkningsförfarandet avskaffas och att det i stället ska ske en allmän fastighetstaxering vart sjätte år och en förenklad fastighetstaxering tre år efter den allmänna fastighetstaxeringen. Förra hösten beslutade riksdagen att sänka fastighetsskatten för småhus från 1 1⁄2 % till 1,2 % och för flerbostadshus från 1,2 % till 0,7 %. Vidare har förändringar skett i förmögenhetsbeskattningen, där fribeloppen har höjts från 900 000 kr till 1 miljon kronor för ensamstående och till 1 1⁄2 miljon kronor för sambeskattade par.

Herr talman! Jag redogjorde i mitt anförande för tre hushåll som av olika skäl inte kommer att omfattas av det av socialdemokraterna i debatten om fastighetsskatten så ofta använda argumentet begränsningsregeln. Jag försökte också förmedla den ovisshet som det fåtal som kommer att omfattas av begränsningsregeln känner inför de höjda boendekostnader som blir resultatet av de upptinade taxeringsvärdena. De kommer ju att slå igenom på både fastighetsskatten och förmögenhetsskatten nästa år. Herr talman! Jag undrar vad Lisbeth Staaf Igelström skulle ha sagt till de personer som jag träffade den där kafékvällen för drygt en vecka sedan i en av Stockholms förorter. Vad har hon att säga till den man som får höjda boendekostnader med 92 % i form av höjd fastighetsskatt och förmögenhetsskatt? Vad säger hon till den barnfamilj som köpte sitt hus för fyra år sedan? Familjen gjorde en kalkyl, och tyckte att man hade köpt sitt drömhus. Nu drabbas familjen av ökade kostnader med 2 000 kr i månaden. Herr talman! Det är mina frågor till Lisbeth Staaf
Herr talman! Först och främst tror jag att Helena Höij gör ett litet fel när hon säger att man inte kommer att omfattas av begränsningsregeln alls. Det förslag som nu är ute på remiss innebär att man kommer att omfattas av begränsningsregeln vid taxeringsvärden på upp till 3 miljoner, som jag sade i mitt anförande. Det som ligger över kommer det dock att bli 1,2 % på. Alla kommer alltså att få en del av begränsningsregeln, men de som har de allra dyraste fastigheterna och den allra största förmögenheten kommer inte att få lika mycket som de som har normala inkomster. Sedan undrar jag om Helena Höij är tydlig när hon och andra från ert parti träffar människor. Är ni tillräckligt tydliga när ni säger att ni vill avskaffa fastighetsskatten samtidigt som ni vill införa en kommunal fastighetsavgift? Den kommer också att kosta pengar för människor. Bor man i attraktiva områden, i skärgården där avstånden är långa, blir det dyrare än om man bor i tätbebyggt område. Det tycker jag att ni ska vara väldigt tydliga om. Är ni tydliga i den här frågan, Helena Höij?
Herr talman! På den sista frågan kan jag svara Lisbeth Staaf-Igelström att vi är väldigt tydliga. Lisbeth Staaf-Igelström kan få ta del av ett flygblad som jag delade ut på den här kafékvällen. Där redogör vi för vårt alternativ med en kommunal fastighetsavgift som inte alls kommer att ligga på samma nivå som dagens fastighetstaxering. Den tar sin utgångspunkt i helt andra former och den uppfyller de principer som jag i mitt anförande redogjorde för. Med en kommunal fastighetsavgift kommer det inte att bli dyrare att bo i skärgården än att bo i ett tätbefolkat område. Så på den punkten kan jag lugna Lisbeth Staaf Jag tror inte att jag har missuppfattat begränsningsregeln. Jag har noggrant läst den PM som har utgått från Regeringskansliet. Den här mannen som får ökade kostnader med 92 % hamnar precis över 3 Den familj som jag redogjorde för får ett taxeringsvärde under 3 miljoner. Men man har inkomster på i runda slängar 26 000 kr per make. Om förmögenheten räknas med kommer man alltså över gränsen för de 5 procenten. Denna familj kommer att få ökade kostnader på 2 000 kr i månaden - en barnfamilj som redan i dag har anpassat sitt liv och sitt boende till sina inkomster. Man får nu ökade kostnader på 2 000 kr i månaden, kostnader som man inte själv kan påverka.
Herr talman! Då uttryckte sig Helena Höij lite slarvigt i sitt anförande. Jag antecknade noga att hon sade att de ej kommer att omfattas av begränsningsregeln. Men de kommer att omfattas av den upp till 3 miljoner plus förmögenhet, så det blir ännu högre innan de kommer att omfattas. Vi har ju fribeloppet också. Jag skulle gärna vilja se de räkneexempel som Helena Höij har tagit fram. Sedan är det också underligt att man aldrig diskuterar de låga boenderäntor som vi har i vårt land. De innebär att flertalet som bor i villor har fått väsentligt lägre boendekostnader. Jag kan ta mig själv som exempel. När räntan var som högst hade jag en högre bostadskostnad med nästan 1 500 kr i månaden. I dag har jag en mycket låg boendekostnad, och så är det för det stora flertalet. Man har fått en betydligt lägre boendekostnad i och med de låga boenderäntorna. Jag anser att begränsningsregeln är bra. Den kommer också att underlätta för dem som har låga eller normala inkomster. Det är ca 13 000 fastigheter i vårt land som har ett taxeringsvärde som överstiger 3 miljoner. Av dessa kommer de som äger fastigheter som har taxeringsvärde upp till 3 miljoner att få göra denna avräkning. Sedan blir det 1,2 %.
Herr talman! Lisbeth Staaf-Igelström var ju väldigt teknisk och systematisk i sitt anförande. Jag bara undrar vart människorna tog vägen. Kan Lisbeth Staaf-Igelström säga att hon är nöjd med hur enskilda människor drabbas av fastighetsskatten och förmögenhetsskatten? Var det inte socialdemokraterna som talade om att boendet är en social rättighet? Hur kan man då förklara att vanligt folk som bor på fel ort kanske måste flytta? Jag skulle kunna ta upp fler exempel där jag jämför moderaternas förslag med socialdemokraternas. Jag har tagit med begränsningsregeln och låtit RUT räkna på dessa exempel. Jag ska ta upp mormor Agda som ett ytterligare exempel. Hon har betalat av på sitt hus helt och hållet och har en pension på 15 000 kr i månaden och bor i ett hus som i dag är taxerat till 800 000 kr. Taxeringsvärdet blir nu uppräknat med 59 %. Skillnaden för henne mellan socialdemokraternas förslag och moderaternas förslag är över 5 000 kr per år. Det är en ganska väsentlig skillnad. Lisbeth Staaf-Igelström säger att med begränsningsregeln kommer alla med låga inkomster att få det jättebra. Det är inte sant. Lisbeth Staaf-Igelström glömmer en sak, och det är förmögenhetsskatten. Den påverkar faktiskt det hela för väldigt många. Sedan var det intressant att höra att det som aviseras här är egentligen skärpt förmögenhetsskatt för en del. Man ska inte avskaffa den, utan man ska skärpa den. Vi moderater vill avskaffa förmögenhetsskatten för alla. Det tycker vi är rättvist.
Herr talman! Jag kanske lät lite teknisk, men jag glömmer aldrig människorna bakom. Jag glömmer aldrig de människor som har låga inkomster och som har svårt att få sin tillvaro att gå ihop, som är arbetslösa, som är sjuka och som med moderat politik skulle få det betydligt sämre med lägre ersättningsnivåer i våra trygghetssystem. Dessa människor glömmer jag aldrig. Sedan blev jag lite konfunderad när jag hörde Marietta de Pourbaix-Lundins inledningsanförande. Jag tycker att det är långvattennivå när man jämför finansministerns agerande med en tortyrkammare. Vi ska inte ha den nivån på debatten. Jag håller hellre med Johan Pehrson om att det ska vara lite mer stuns i våra debatter. Jag tycker inte vi ska ha den nivå som De stora flertalet av dem som nu har fått en höjd fastighetsskatt kommer att omfattas av begränsningsregeln. Vi tycker att det är bra. Begränsningsregeln kommer att gälla retroaktivt från den 1 januari, som jag sade i mitt inledningsanförande.
Herr talman! Jag kan bara konstatera att jag inte fick svar på min fråga om socialdemokratisk bostadspolitik går ut på att en del måste flytta. Jag trodde inte att det var så. Men det kan faktiskt bli verklighet. Jag förstår att Lisbeth Staaf-Igelström inte gillade min jämförelse när det gäller tortyrkammaren. Men det är en mycket bra jämförelse med vad ni håller på med. Sedan skulle jag vilja ha hört en kommentar till mina konkreta exempel med en jämförelse mellan moderat politik och socialdemokratisk fastighetsskattepolitik. Tror inte Lisbeth Staaf-Igelström att mina exempel stämmer? Folk får det mycket bättre med moderat politik. Sedan har jag en fråga om begränsningsregeln. En socialdemokratisk skattegrupp har sett över alla skatter. Man skrev då bl.a. om alla nackdelar som en begränsningsregel skulle ha. Det skulle bli marginaleffekter, merarbete för skattemyndigheterna, man skulle kunna skatteplanera och skenskriva sig. Har alla dessa problem plötsligt försvunnit? Det är just dessa effekter som denna begränsningsregel som vi ännu inte har sett och beslutat om kommer att medföra.
Herr talman! Jag tycker fortfarande att det är lågvattennivå att jämföra finansministerns agerande med att befinna sig i en tortyrkammare. Sedan tror jag inte att det är så många som kommer att behöva flytta från sina hus med en socialdemokratisk politik. Vi inför nu denna begränsningsregel. Förslaget är ute på remiss, och man kommer att ta hänsyn till de synpunkter som framförs under remissbehandlingen. Sedan kommer det ett förslag till riksdagen som vi får ta ställning till. När det gäller förmögenhetsskatten och avskaffande av den, som Marietta de Pourbaix-Lundin pratar sig så varm för, är det faktiskt så att träffsäkerheten är stor. Den visar att 30 % av de rikaste betalar 70 % av förmögenhetsskatten. Då tycker jag att det är en skatt som träffar rätt. Det är likadant när det gäller pensionärskollektivet. Där ser man att 30 % av de rikaste betalar 80 % av förmögenhetsskatten. Så jag tycker att det är en träffsäker skatt. Och, som sagt var, vi kommer att behålla förmögenhetsskatten. Vi kommer att se över den vid olika tillfällen, men den och fastighetsskatten kommer att vara kvar, för vi behöver ha dem till våra gemensamma utgifter.
Herr talman! Jag noterar att Lisbeth Staaf Igelström nu har övergett sin tidigare debatteknik som jag nu inte ska nämna vid namn eftersom det framkallar en sådan höjning av adrenalinet. Det här anförandet var betydligt mer konkret och substantiellt, om än inte nöjaktigt i alla delar till sitt innehåll. Jag skulle gärna vilja efterhöra socialdemokraternas långsiktiga ambitioner när det gäller sambeskattningen av förmögenhetsskatten. Ska den bibehållas, eller ska den fasas ut? Sedan skulle jag vilja ha ett förtydligande när det gäller synen på arbetande kapital. Jag tyckte att Lisbeth Staaf-Igelström antydde, eller nästan sade rakt ut, att det finns ambitioner att komma ifrån oformligheten i olika förmögenhetsslag genom att förmögenhetsbeskatta även arbetande kapital. Kan det verkligen vara sant? Vilka effekter skulle det i så fall få för småföretagare och deras möjligheter att medverka till tillväxt och välståndsökning genom sysselsättningsökning i sina företag?
Herr talman! När det gäller frågan om vi tänker avskaffa sambeskattningen eller ej sade jag här tidigare att vi kommer hela tiden att se över skattesystemet. Vi kommer också att fortsätta att se över förmögenhetsbeskattningen och sambeskattningen. Vi har nu tagit två kliv när det gäller ändringar i förmögenhetsbeskattningen. Bl.a. har vi höjt fribeloppen. Det innebär ett steg också när det gäller sambeskattningen, vilket vi också har skrivit i vårt betänkande. När det gäller detta med förmögenhetsskatt på arbetande kapital i företagen sade jag i min inledning att vi alltid får höra att arbetande kapital är undantaget från förmögenhetbeskattning. Då anser vi att vi kan börja att diskutera detta. Vart sedan diskussionen leder kan jag inte svara på i dag.
Herr talman! Det var med förlov sagt inte särskilt substantiella svar något av dem. Beskedet var att sambeskattningen ska ses över kontinuerligt. Men vilka ambitioner ligger bakom denna översyn? Det var det som jag efterfrågade. Finns det några sådana ambitioner? Ska sambeskattningen bibehållas eller ska den fasas ut? Också svaret på frågan om förmögenhetsskatt på arbetande kapital är med förlov sagt väldigt svävande. Men det är ändå en orossignal som ligger bakom det resonemang som Lisbeth Staaf-Igelström för, nämligen att det ligger i farans riktning att återinföra förmögenhetsbeskattning också på arbetande kapital, att det skulle vara farligt för tillväxten i den svenska ekonomin. Kan Lisbeth Staaf-Igelström undanröja detta hot som nu helt plötsligt har uppstått?
Herr talman! Som jag sade tidigare ser vi hela tiden över vårt skattesystem. Det vore förmätet av mig att stå här och säga att så här och så här ska det vara. Det är översynen som får ge vid handen hur det blir i framtiden. En översyn sker ju i samarbete med andra partier, så jag kan inte här i dag stå och säga hur det blir. Vad jag kan säga, och som jag sagt flera gånger, är att vi hela tiden ser över vårt skattesystem och gör förändringar. Det är det svar som Rolf Kenneryd kan få i dag.
Herr talman! Jag fastnade på två frågor. Den ena är mest det formalistiska att vi faktiskt diskuterar begränsningsregeln eller den nya sambeskattningen och marginalskatten, som socialdemokraterna så gärna vill införa, utan att veta vad den innehåller. Det måste väl ändå vara ett fundamentalt problem som vi har. Jag tänkte höra vad Lisbeth Staaf-Igelström vill göra för att vi i framtiden inte ska hamna i denna härdsmälta på skatteområdet. Vi diskuterar saker utan att vi ens vet vad vi talar om. Vi har en skiss som är ute på remiss. Det är fullständigt oacceptabelt ur rättssäkerhetssynpunkt. Sedan lite i sak, för vi kan väl gissa vad den handlar om: Det är väl ändå ett problem för alla oss som kämpar för jämställdhet, rättvisa mellan könen osv. att kvinnor sambeskattas vad gäller förmögenhet och än mer att en undersköterska, en lärarinna eller en kvinnlig fondmäklare ska sambeskattas med sin man vad gäller fastigheten därför att han har pengar på banken, kanske enskilda egendomar eller vad det kan vara. Detta är helt orimligt för oss som tycker att det är bra med jämställdhet och rättvisa mellan könen. Jag hoppas att jag kan få ett svar på det. När det sedan gäller detta med träffsäkerhet och förmögenhetsskatt får vi höra att majoriteten tycker att 30-70 och 20-80 träffar bra. Men är inte problemet att man träffar så himla bra att 350 miljarder har försvunnit ut ur vårt land? Det är väl träffsäkerhet om något. Jag tänkte be att få göra en enkel kalkyl. Om vi räknar med 4 procents avkastning på de 350 miljarderna, är det 12 miljarder sköna skattekronor som vi borde ha i det här landet. Är det inte ett problem att de träffar så bra?
Herr talman! Ja, jag tycker också att det är ett problem att mycket pengar försvinner ut ur landet. 350 miljarder, sade Johan Pehrson. Jag har hört att det är uppemot 500 miljarder. Sedan är det min uppfattning att dessa pengar inte har försvunnit ur landet enbart på grund av skatten. Vi har en helt annan ekonomi i dag, en internationell ekonomi, så oavsett vad vi gör kanske en del kommer tillbaka medan andra inte gör det. Det här kommer vi att få leva med framöver. När det gäller träffsäkerheten tycker jag att det är bra att man kan analysera och se vilka det är som träffas av förmögenhetsbeskattningen. Det är de som har de största förmögenheterna som träffas, och det är det som är meningen med den beskattningen. När det gäller sambeskattningen har vi nu tagit ett steg i och med att vi skiljer på fribeloppet, så det är ett steg i rätt riktning. Men jag kan hålla med om att ur jämställdhetsaspekt är det inte riktigt bra. Det finns olika vägar att gå på den här stigen framöver för att få en förbättring. Vilka de är får också framtiden utvisa. Jag återkommer återigen till att det vore förmätet att själv stå här och säga exakt hur det ska bli, utan det får bli föremål för förhandlingar.
Herr talman! Tack för det svaret. Ja, det kommer att bli föremål för förhandlingar. Tyvärr kan jag då konstatera att förhandlingarna just nu sker i ganska stor utsträckning med de partier som inte har samma klara syn, tycker jag, på detta med internationalisering och effekterna av den. Åter till detta med förmögenhetsskatten. Det är klart att den kraftfullt driver kapital ut ur landet. Man kan i dag tyvärr placera pengar utomlands, vilket många gör, och där ligger de och genererar en avkastning i stället för att vara i Sverige.

Det är ändå ett strukturproblem som är ganska allvarligt, därför att de utlänningar som i allt större utsträckning äger våra företag i dag omfattas ju inte av någon förmögenhetsskatt. För dem kan vi ha 20 procents förmögenhetsskatt. Det är inga problem, för de träffas ju inte. Det driver svenskt kapital och svenskt ägande ut ur landet, och det är ett problem. Sedan har vi jämställdhetsaspekten. Vi går olika vägar där, men det är ett än större mysterium när feminister i Socialdemokraterna, feminister i Vänsterpartiet och feminister i Miljöpartiet kan komma fram till att vi i Sveriges riksdag ska sambeskatta kvinnor år 2001. Det är häpnadsväckande.
Herr talman! Återigen tas sambeskattningen upp. Vi är på rätt väg när det gäller den. Men sedan har jag som socialdemokrat också andra hjärtefrågor som jag tycker att man skulle lägga pengar på. Vi har inte obegränsat med tillgångar i ekonomin. Det finns många viktiga saker. Jag tänker bl.a. på dem som har låga pensioner. Det är främst kvinnor. Var har vi jämställdheten där? Det finns många ställen att lägga pengar för att det ska bli bra ur jämställdhetssynpunkt också. Själva förmögenhetsbeskattningen är därför inte det allra viktigaste för mig personligen. Sedan vill jag säga något begränsningsregeln. Jag nämnde ingenting om den i mitt förra inlägg. En promemoria är ju framtagen. Jag utgår från att Johan Pehrson har tagit del av den promemorian. Den är ute på remiss nu. Sedan kommer den att bli föremål för behandling här i Sveriges riksdag. Jag vill tacka Johan Pehrson för en sak. Det är att Johan Pehrson har varit oerhört tydlig när det gäller avdragsrätten för räntorna och vad de moderata förslagen att avskaffa hela fastighetskatten och därmed också ränteavdragen skulle innebära i verkligheten.

Herr talman! Vi har haft ett antal uppsamlingsheat, och har väl några kvar, med motioner från den allmänna motionstiden. Jag kan konstatera - och det är ganska intressant när man ser en mängd betänkanden samlade på kort tid - att Moderaterna vill avskaffa fastighetsskatten. Man vill ta bort nästan samtliga punktskatter - jag vet inte om det är någon som skulle vara kvar. Vi hade ju ett betänkande uppe alldeles nyss där vi tog upp punktskatterna. Man vill sänka den generella momssatsen. Jag vet inte hur långt man vill gå, om det är till 20 % eller 15 %. Man vill ta bort statsskatten, man vill slopa förmögenhetsskatten, man vill ta bort dubbelbeskattningen och man vill sänka kapitalinkomstskatten till 15 %. Det skulle inom parentes sagt naturligtvis drabba villaägare, som skulle få sina ränteavdrag minskade till hälften. Finns det några pengar kvar i den moderata kassan? Hur har man tänkt sig att lösa den här problematiken? Ska vi ha kvar ett välfärdssystem eller ska man betala de här förmånerna i systemet med sina löner? Sedan gäller det fastighetsskatten. I dag har naturligtvis begränsningsregeln debatterats. Johan Pehrson har tyvärr inte läst promemorian. Där framgår med all önskvärd tydlighet hur begränsningsregeln ska utformas. Den innebär att man i princip inte ska betala mer än 5 % av sin inkomst i fastighetsskatt. Det är på belopp upp till 3 miljoner kronor. Utöver det betalar man fullt ut när det gäller fastighetens taxeringsvärde. Det blir ingen marginaleffekt av det heller. Det här trappas ut automatiskt. Vid en gemensam inkomst på 720 000 blir det inget, Helena Höij. Men den där familjen där två har 25 000, de kommer i åtnjutande av denna regel. Den här begränsningsregeln räcker naturligtvis inte. Vi måste göra något på förmögenhetsskattesidan också. Det är nödvändigt. Vi har föreslagit i våra kontakter med regeringen att man ska ta upp halva taxeringsvärdet vid förmögenhetsbeskattningen. Då skulle vi undanröja de problem som finns. Då skulle vi också lösa de problem som de borgerliga inte har ansett går att lösa på annat sätt än att ta bort fastighetsskatten. Man har diskuterat det här. Det var någon som frågade: Var tog människorna vägen? Jag ställer mig frågan: Var tar hyresgästerna vägen? Inte en människa har nämnt hyresgästernas situation. I dag är det faktiskt den mest överbeskattade boendeformen. Vi hade en enig fastighetsbeskattningskommitté. Nu var inte Moderaterna representerade där, för de var gnälliga och lite kinkiga när man skulle tillsätta den och så ville de inte vara med. Det är ju det traditionella sättet för Moderaterna att agera. I den kommittén kom vi fram till att det är hyresrätten som är överbeskattad. Därför kom vi också fram till att det är där man ska ta bort fastighetsskatten. Man kan man också trappa bort räntebidragen för att skapa denna neutralitet. Ska man nu ta bort fastighetsskatten på villorna totalt, då måste man på något sätt gå in och subventionera hyresgästerna i motsvarande mån. Men det är ingen som tänker på den kategorin. Man tänker inte heller på villaägare generellt i landet, utan man tänker på dem i de överhettade områdena. Fastighetsskatten är en väldigt bra beskattning under förutsättning att det är en marknad i balans. Tyvärr har vi obalanser på två håll. Vi har det dels i områden där fastigheterna plötsligt inte är värda något och är svåra att sälja. Även om man får betala en väldigt låg fastighetsskatt är den kanske ändå för hög i förhållande till det reella värdet på fastigheten. Sedan har vi storstadsområdena, framför allt Stockholm. Där har man en obalans åt andra hållet beroende på att marknaden har vridit upp priserna på grund av att det finns för få hus helt enkelt. Detta är naturligtvis ett problem. Med en begränsningsregel och med vår föreslagna modell när det gäller förmögenhetsskatten skulle vi faktiskt klara av dessa problem och behålla denna skattebas. Vi kan inte kasta bort skattepengar på samma sätt som moderaterna. Vi tycker att det är viktigt att finansiera den generella välfärden. Vi tycker att det är viktigt att vi har en budget i balans. Vi vet att moderaterna inte bryr sig så mycket om det. Vi hade en förfärande tid under tre år när underskotten gick upp emot 200-250 miljarder per år. Det kanske inte bara var moderaternas fel, det var nog vissa samverkande faktorer. Men nu vill man gå in med den här typen av skattesänkningar. Visserligen ska det ske successivt. Man vill göra det utan att tänka på att det faktiskt handlar om statsfinanser. Lisbeth Staaf-Igelström var inne på att den ekonomi vi har i dag dock har inneburit att räntorna har fallit dramatiskt på ett sätt som har inneburit att folk har fått en betydligt drägligare tillvaro och ett billigare boende. Generellt sett är det så i Sverige. Sedan är det som sagt problem i vissa överhettade områden. Sedan, Marietta de Pourbaix-Lundin, vill jag tala om en pensionär, eller en människa som har 100 000 kr i inkomst, och en fastighet som är värd en miljon. Den behöver kanske inte vara belånad. Den kan vara lite grann belånad, det gör detsamma. Med er modell skulle den personen få betydligt högre fastighetsskatt än vad personen skulle få med begränsningsregeln. Det är bara att räkna ut. Jag kan ju ställa vilka frågor som helst till RUT och få de svar jag vill ha. Det är inga problem att plocka ut hushåll som vinner på den ena eller andra modellen. Det handlar bara om vilka hushåll man väljer. Jag skulle kunna välja hur många hushåll som helst som man skulle kunna visa vinner på den här begränsningsmetoden. Det är också så att de flesta faktiskt inte bor i avbetalda hus. De flesta som etablerar sig, unga människor, har ju skulder upp över öronen. De betalar fastighetsskatt men ingen förmögenhetsskatt. Man kan inte bara måla ut extremerna hela tiden. Man måste vara lite sansad och faktiskt ta den verklighet som finns. Man kan inte plocka ut extremerna i vartenda läge. Men det är ni experter på, och kristdemokraterna har börjar hamna i exakt samma bås. Se generellt på vad fastighetsskatten innebär runtom i landet och plocka inte ut lidingöbon som sitter med en helt avbetald villa i detta överhettade område! Om man har låga inkomster finns det modeller, och då tänker jag på begränsningsmodellen. Då löser vi det. Sedan har vi återigen detta med marginaleffekter i begränsningsregeln. Jag har sagt att det fanns betänkligheter mot det första förslaget. Där fanns det marginaleffekter, och där hade man en avtrappning. Men när man har valt modellen med upp till 3 miljoner slipper man marginaleffekterna. Det finns inga marginaleffekter där vad gäller inkomsten. Jag konstaterar också att det förs en debatt om förmögenhetsbeskattningen i samband sambeskattningen. Vi anser att sambeskattningen ska bort. Vi har medverkat till att vi har gått halva vägen. Men om vi nu ska diskutera och prioritera vilket som är viktigast, att ta upp halva taxeringsvärdet i förmögenhetsbeskattningen eller gå nästa i steg i borttagandet av sambeskattningen, väljer vi faktiskt det första. Det är den frågan vi i första hand kommer att driva. Den modellen kostar 1 1⁄2 miljard. Jag tror att det är vad man orkar med inom den här sektorn i ett budgetarbete. Man får inte glömma att förmögenhetsskatten som sådan plockar in 7-8 miljarder. Det är inte lite pengar. För Moderaterna är det inga pengar alls - det kan vi ta bort. Men för oss, som har ett ansvar för Sveriges ekonomi och känner ett ansvar för att det ska gå bra för landet, är det mycket pengar och viktiga pengar. Sedan har jag en liten kommentar till den debatt som har varit om sambeskattningen. Jag tror att det är den aspekten man i första hand ska betona. Sedan kan man kanske vinkla det på det sättet att det också kan vara en jämställdhetsfråga, men det handlar i första hand om någonting annat. Det är också intressant att lyssna på Marietta de Pourbaix-Lundin när det gäller fastighetsskatten. Hon säger att vi chockhöjer fastighetsskatten. Det stämmer inte alls. Sedan har marknaden drivit upp värdena på husen, och det innebär att taxeringsvärdena skrivs upp. Men det är inte vi som chockhöjer. Det är marknaden som ser till att värdena går upp. Det kallar jag inte för en chockhöjning. Samtidigt pareras det genom att vi har sänkt fastighetsskatten från 1,5 till 1,2 %. Jag tycker att man ska vara lite försiktig. Jag vet att Marietta de Pourbaix-Lundin inte kan se utanför Lidingögränsen eller Danderydsgränsen. Det är väl ungefär så långt man ser från det hållet. Jag tycker att det är lite beklämmande att man inte är lite mer sansad i den här debatten. Och Kristdemokraterna hamnar, som sagt, i exakt samma kupé. När det gäller begränsningsregeln säger man att det är en ny form av sambeskattning. Där kan man inte gå på den enskilda inkomsten. Det är den sista ammunitionen ni har för att rikta in er på begränsningsregeln. Eftersom Johan Pehrson inte har läst PM:en kan jag bara informera om att den enda kritik som skulle kunna riktas mot detta är att man kan ha vissa problem med att definiera hushållsinkomsten. I övrigt är problemen lösta. Herr talman!

Herr talman! Per Rosengren är den samhällsansvarige mannen som tar avstånd från det extrema. Min värderade kollega är medlem i Vänsterpartiet. Jag har inte läst det sista papperet. Det sätter väl ändå fokus på att det finns lite ansvar på Per Rosengrens sida. Det cirkulerar ju väldigt många förslag. Med min begränsade tid att ägna åt denna fråga måste jag vänta på förslag från regeringen, och jag har ju inget skarpt förslag. Vilket förslag ska jag utgå ifrån? Jag använder mig därför av argumentet nya marginaleffekter. Ur det rent logiska perspektivet har jag svårt att se hur man kan införa en begränsningsregel som ska avtrappas utan att det får nya marginaleffekter. Det är ett fantastiskt system som ni har konstruerat. Det känns det ju tryggt med tanke på att det är Per Rosengren och Bosse Ringholm som står bakom det. Jag ska med intresse ta till mig det. Sedan kan vi införa begränsningsregler utan marginaleffekter i hela skattesystemet. Det är helt fantastiskt. Jag tror dock inte att det stämmer helt. För oss liberaler, som också kallar oss jämställdhetskämpar, är sambeskattningen en ganska viktig princip. De flesta bidrag, t.ex. a-kassa, sjukpenning, föräldrapenning etc., är individuellt grundade. Vi betraktar människor som individer och inte ett kollektiv, Per Rosengren.
Herr talman! Bostadsbidragen grundar sig faktiskt på hushållsinkomsten, och måste naturligtvis göra det. Det vore väldigt märkligt om man bara skulle välja den ena av makarna för att bedöma om ett hushåll ska ha bostadsbidrag eller ej. Sedan är det faktiskt så, Johan Pehrson, att detta är en ganska genial lösning. Man har två kriterier. Det ena är 3 miljoner i taxeringsvärde. Därunder får man fullt ut, och därefter betalar man 1,2 %. Det innebär att med en gemensam hushållsinkomst på upp till 720 000 kan man komma i åtnjutande av detta. Det innebära inga som helst marginaleffekter i det avseendet. Jag tycker att det är en ganska genial lösning som man har kommit fram till. Det är departementet som har skrivit den här promemorian. Man kan lugnt utgå ifrån att det är regeringens och de samverkande partiernas mål att detta ska kunna gå igenom. Sedan får vi naturligtvis se vad remissinstanserna säger. Jag kan tänka mig att det kan komma en viss kritik när det gäller definitionen av hushållsinkomster och även när det gäller kontrollmöjligheten där. Det går att lösa. Det finns två modeller som man pekar på i promemorian när det gäller hur man ska kryssa på deklarationsblanketten och i vilken utsträckning det ska vara manuell hanteringen eller automatisk hantering. Jag tror att vi kommer att få ganska mycket vägledning av remissinstanserna där. I övrigt tror jag att den här lösningen är väldigt bra om man ska ha kvar fastighetsskatten som en skattebas, och det anser vi att man ska ha. Vi kan inte låta bli att plocka in dessa 20-25 miljarder. Det är viktiga pengar för den sociala välfärden.
Herr talman! Det sista är ju en prioriteringsfråga när det gäller vad vi tycker är rimligt att beskatta. Nu fick jag det senaste utkastet här. Politiskt material står det på det. Jag får kanske inte tillgång till det löpande. Det finns kanske en viss förståelse för det. Jag tackar min värderade socialdemokratiska kollega för detta. Jag måste ändå understryka att det är helt orimligt att vi ska diskutera något som inte är färdigt. I namnet här kan jag läsa ordet skattereduktion. Om man kan lite om skatter kan man snabbt räkna ut att efter 720 000 kr, som Per Rosengren och andra skatteexperter av vänstersnitt har tagit fram, måste det väl ändå bli någon effekt. Det måste försvinna en skattereduktion. Eller är det ingen avtrappning? Om det är en avtrappning borde det leda till någon sorts marginaleffekt. Samtliga försöker ju definiera det så att sker det en avtrappning blir det en marginaleffekt. Det är ju inte första april i dag. Det är häpnadsväckande om ni har kunnat ordna ett sådant system. Sedan pratade vi om marginaleffekter och individbeskattning. Jag pratade om föräldrapenning, akassa och sjukpenning, och de är ju individuella. Bostadsbidragen är ett problem. Det är en del av fattigdomsfällan. Det ska vi inte hylla. Det ska vi ta bort.
Herr talman! Jag skulle räkna ut en sak på min lilla räknare, men det hinner jag inte. Det är på det sättet, Johan Pehrson, att 36 000 kr är vad man max kan få i skattereduktion - dvs. 3 miljoner gånger fastighetsskatten på 1,2 %. 36 000 kr är alltså vad man max kan få. Det motsvarar 5 % av I och med att det är maxbeloppet får man ingenting däröver. Det innebär att vi inte får någon marginaleffekt i systemet. I och med att det finns en koppling till de två kriterierna kan man få 36 000 kr, men inte mer. Det är faktiskt en ganska genial lösning när det gäller marginaleffekterna. Både Rolf Kenneryd och jag - kanske Rolf Kenneryd i ännu större utsträckning - hade vissa tveksamheter till marginaleffekterna som låg i kommitténs förslag. Med denna modell kommer man undan det problemet. Det är också en förutsättning för att det här ska kunna gå igenom, för att det ska funka och för att remissinstanserna inte ska såga förslaget i detta läge.
Herr talman! Till Per Rosengren vill jag säga att kristdemokraterna visst tar ett helhetsgrepp när det gäller frågan om fastighetsskatten. Vi har länge arbetat för en avveckling av fastighetsskatten. Och det gäller naturligtvis hela landet. Det som har gjort frågan akut är naturligtvis utvecklingen av taxeringsvärdena, en förändring som vi har försökt att stoppa vid ett flertal tillfällen här i kammaren och i andra sammanhang i riksdagen men misslyckats med. Frågan har blivit akut. Det gäller inte för hela Sverige; på det sättet är det riktigt. Frågan har blivit akut i vissa attraktiva områden och i vissa expansiva områden, t.ex. runtom i Stockholms förorter. Den familj jag talar om har inte en inkomst på 720 000 kr. De har heller inte en fastighet som är taxerad till 3 miljoner. Har man en fastighet som är taxerad till under 3 miljoner gäller det att räkna ut hur mycket fastighetsskatt som 5 % av inkomsten motsvarar. Då följer det parallella systemet med. Har man en fastighet som är taxerad till under 3 miljoner får man också ha inkomster som är i relation för att omfattas av begränsningsregeln, om inte jag har fått det hela om bakfoten. I det här fallet består ökningen för familjen - 10 500 kr av ungefär 25 000 kr - i en förmögenhetsskatt som man förut inte har betalat. Det är en förmögenhetsskatt på 700 000 kr - dvs. ökningen av taxeringsvärdet ligger på 1,3 miljoner. Med det höjda avdraget för förmögenhetsskatt på 1 1⁄2 miljon får man betala förmögenhetsskatt på 700 000 kr.
Herr talman! Jo, den familjen omfattas av begränsningsregeln. Har man 600 000 kr i inkomst betalar man max 30 000 kr eller 5 %. Sedan beror det naturligtvis på vilka taxeringsvärden man har. Men har man ett taxeringsvärde som är lägre är det inte ett problem. Problemet är de som har höga taxeringsvärden och som får betala en hög fastighetsskatt. Det är inte meningen att reglerna ska gälla för normal fastighetsskatt. Det är inte det som är det stora problemet. Men det hjälper även de riktigt fattiga människorna med relativt sett låga taxeringsvärden. Helena Höij hade ett exempel på två som tjänar 25 000 kr. Det blir som sagt 600 000 kr i gemensam hushållsinkomst. Har man då ett taxeringsvärde som relativt sett är högt så löser man det. Sedan - och det har jag sagt här - är naturligtvis förmögenhetsskatten ett problem. Det var det jag försökte säga. Men 1 1⁄2 miljard är väl använda pengar. Man tar bort halva taxeringsvärdet i förmögenhetsbeskattningen. Jag konstaterar att Helena Höij inte nämner hyresgästerna. Kommittén kom fram till detta. Men det förnekas. Det glömmer ni bort. För er är människor villaägare med betalda fastigheter som drabbas av förmögenhetsskatt och som bor i de överhettade storstadsområdena. Det är dem ni pratar för.
Herr talman! För mig är människorna i det här fallet en småbarnsfamilj med en hyfsat belånad villa, taxerad till knappt 2,6 miljoner. De betalar enligt det nya förslaget 30 000 kr i fastighetsskatt och kommer därmed inte i åtnjutande av begränsningsregeln. Knappt hälften av detta innebär en ökning. Lägg därtill en ökning av förmögenhetsskatten på 10 500 kr. Det är människorna för mig, och det vill jag ha sagt till Per Rosengren. Kristdemokraterna glömmer inte folk i övriga delar av landet. Vi glömmer inte heller hyresgästerna. Vi har länge arbetat för en avveckling av fastighetsskatten i dess nuvarande form. Det kommer naturligtvis också hyresgästerna till del. Slutligen vill jag, herr talman, av den matematiklektion som den här debatten har avslutats i dra slutsatsen att den oro och osäkerhet som jag fick förmedlat till mig en kafékväll för en dryg vecka sedan är befogad. Här debatterar skatteutskottets ledamöter begränsningsregeln, och vi kommer inte till någon större klarhet. Och då ska man inte förvänta sig att medborgare som försöker överblicka sin hushållsekonomi för 2002 känner sig trygga eller att de känner att de får särskilt mycket svar från den här kammaren.
Herr talman! Ett taxeringsvärde på 2,6 miljoner kronor innebär en fastighetsskatt på 31 200 kr. 600 000 kr gånger 5 % är 30 000 kr. Man får 1 200 kr i nedsättning på grund av begränsningsregeln. Inte ens där hade Helena rätt. Jag tar problematiken i storstäderna på största allvar. Det är därför vi föreslår att halva taxeringsvärdet ska tas upp i förmögenhetsbeskattningen. Då klarar man det tillsammans med begränsningsregeln. Då klarar man de hushåll som kommer att få de stora problemen. Sedan kan Helena Höij raljera och säga att det inte är så klart vad begränsningsregeln kommer att innehålla. Men det är fullständigt klart vad den innehåller. Exakt hur den kommer att se ut när det kommer till kammaren kanske vi inte vet. Det kanske är så att man kan diskutera hur man ska bedöma hushållsinkomst, hur man formellt ska fixa till det hela. Men innehållet i begränsningsregeln är fullkomligt klart. Däremot är det oklart vad kristdemokraterna tänker göra av sina kommunala avgifter, vad det kommer att innebära, hur man ska plocka pengar från kommunerna och hur man ska lösa detta. Det innebär att staten förlorar en massa pengar, och så ska kommunen få rätt att ta in det. Hur ska ni skatteväxla det? Hur ska det gå till? Det har vi inte sett. Det är möjligt att ni har någon hemlig intern promemoria någonstans. Men vi har inte sett i era motioner hur ni har tänkt att fixa detta. Vi har inte heller sett några förslag om hur ni ska lösa det för hyresgästerna. Det är rena falsarierna när Helena Höij säger det. Jag har inte sett några förslag om att man ska ta bort fastighetsskatten för hyreshusen. Jag har framför allt inte sett hur ni ska kompensera dem som fortsättningsvis kommer att vara dubbelbeskattade i det läge då man tar bort fastighetsskatten för villorna. Då kommer hyresgästerna fortfarande att vara överbeskattade. Hur ska ni lösa det? Jag har inte sett en enda motion, ett enda uttalande från kristdemokraterna hur ni har tänkt att lösa det. Ni har ingen lösning. Ni har inte tänkt på problemet.

Herr talman! Marietta de Pourbaix-Lundins retorik är lika intressant som bedräglig. Hon visar hur mycket den enskilda villaägaren skulle tjäna på moderaternas förslag. Och det är klart att fastighetsskatten blir lägre om man avskaffar den. Men hur mycket den enskilde tjänar eller förlorar på den moderata politiken som helhet kan man inte dra några slutsatser om utifrån Marietta de Pourbaix-Lundins resonemang. Det ska ju gå ihop också. Ringholms gungor och karuseller men nöjer sig själv med att bara tala om gungorna, de 24 miljarder kronor som hon vill skära bort. Men jag ska ge henne rätt i en sak, nämligen att fastighetsskatten är för betungande i dag och att systemet är ohållbart. Det visas tydligt av att åtgärder som frysta taxeringsvärden och begränsningsregler måste användas för att motverka bristerna i systemet. Dagens system måste förändras och ersättas med något annat. Ett sätt att avveckla är att successivt sänka skattesatsen. Vi sänkte den i höstas från 1,5 % till 1,2 % för småhus och från 1,2 % till 0,7 % för flerbostadshus. Vi kan sänka den ytterligare i den kommande höstbudgeten. Men vad ska vi ha i stället, vi som inte delar moderaternas nonchalanta inställning att vi bara glatt kan säga ajöss till 24 miljarder? Folkpartiet vill ha en schablonintäktsbeskattning, något som också föreslogs i Fastighetsbeskattningskommitténs slutbetänkande. Kristdemokraterna föreslår en kommunal fastighetsavgift. En annan modell som i och för sig avvisas i Fastighetsbeskattningskommittén är att låta anskaffningsvärdet utgöra grund för beskattningen. Det är viktigt att också uppmärksamma hyresgästernas och bostadsrättsinnehavarnas situation. I slutbetänkandet Likformig och neutral fastighetsbeskattning lämnas flera förslag till förändringar som vi gröna välkomnar. Bl.a. föreslås en avveckling av såväl fastighetsskatten som räntebidragen för hyresbostadsfastigheter. Också Fastighetstaxeringsutredningen har lämnat förslag till förändringar, t.ex. att det årliga omräkningsförfarandet ska avskaffas. Fastighetsskattefrågan bereds för närvarande av regeringen, och vi gröna kommer för vår del att återkomma i frågan i samband med höstbudgeten. När det gäller förmögenhetsbeskattningen har vi samma inställning som Vänsterpartiet. Och vi ska med gemensamma krafter kunna se till att bara halva taxeringsvärdet på permanentbostaden ska räknas med i underlag för förmögenhetsskatt. Avslutningsvis, fru talman, kan höstens beslut om att höja fribeloppet för sambeskattade par till 1 1⁄2 miljon kronor ses som ett första steg på vägen mot ett avskaffande av sambeskattningen. När nästa steg kan tas kommer att avgöras i fortsatta diskussioner inom Miljöpartiet och mellan oss, regeringen och Vänsterpartiet. Det finns andra viktiga frågor också. Politik är prioriteringar. Fru talman!
Fru talman! Jag vill först faktiskt poängtera att de exempel som jag läste upp inte byggde på att fastighetsskatten var avskaffad. De byggde faktiskt på det förslag som skulle gälla i år, att beskattningen skulle vara 1 %, halva markvärdet och fortsatt frysning. Vi har inte ens tagit bort förmögenhetsskatten helt. Vi har tagit bort sambeskattning och angett fribeloppet till 1 1⁄2 miljon per person. Jag vill vara väldigt tydlig i fråga om detta. Man kan faktiskt ha ett omvänt synsätt jämfört med Miljöpartiet när det gäller vems pengarna är. Det låter på något sätt som om det var givet att det är politikernas pengar till 100 % och att de sedan på nåder ger tillbaka lite grann till medborgarna för att de själva ska kunna bestämma. Det tar man ut skatter för. Men vi ser också att om medborgarna får behålla pengarna själva så kan de göra en hel del saker. Det är inte samma sak att säga att så fort man ger pengar till politiker så uppstår det välfärd. Enskilda medborgare kan faktiskt producera välfärd själva genom att få behålla mer av sina pengar. Och moderaternas politik, om man tar hela paketet, är faktiskt bättre för alla medborgare.
Fru talman! Min kritik kvarstår ändå. På samma sätt som avskaffad fastighetsskatt naturligtvis leder till lägre fastighetsskatt, så leder ju också sänkt fastighetsskatt till lägre fastighetsskatt. Det är ju ofrånkomligt. Min poäng var att detta är en liten isolerad del av en moderat politik som sammantaget knappast leder till förbättringar för den enskilda människan i Sverige. Och jag ser inte skatteintäkterna från fastighetsskatten som politikernas pengar. Det är ju populistiskt nonsens. Det är pengar som behövs för att vi ska kunna ha och utveckla en stabil och solidarisk välfärdsstat.
Fru talman! Man blir lite lätt förvirrad när man lyssnar på Matz Hammarström. Först säger han att han håller med mig om att fastighetsskatten är betungande, att den är ohållbar och att man måste göra någonting åt den. När vi moderater då framför olika förslag för att göra någonting åt det och för att människor ska kunna bo kvar - t.ex. en fortsatt frysning av taxeringsvärdena, eftersom det är på grund av att frysningen upphör som det blir så betungande - vad gör då Miljöpartiet i skatteutskottet när vi väl kommer till skott och ska ta ställning till detta? Då säger Miljöpartiet nej. Min fråga är: Kan Matz Hammarström garantera att med den politik som han är med och bedriver så kommer människor att kunna bo kvar i sina hus?
Fru talman! En fortsatt frysning av taxeringsvärdena är knappast någon lösning på problemet med dagens fastighetsbeskattningssystem. Det är bara konstgjord andning. Jag kan garantera att vi i Miljöpartiet ska göra vad vi kan för att få ett annat mer rättvist fastighetsbeskattningssystem. Och jag är nog för min del också beredd att anta att det kommer att innebära lägre skatteintäkter. Men att så nonchalant som moderaterna gör säga att vi ska avskaffa detta utan att ersätta det med någonting annat är jag inte beredd att göra, eftersom jag anser att det äventyrar välfärden.

Fru talman! Vad är sanning? Det kan man verkligen fråga sig efter den diskussion som har varit i kammaren i dag. Jag frågade Utredningstjänsten vad förändringarna av fastighetsskatten kommer att innebära. Hur mycket mera kommer Stockholms läns invånare att få betala i skatt beroende på de förändringar som nu har gjorts av fastighetsskatten? Jag fick svaret att Stockholms län får betala 1,3 miljarder mer i skatt, varav 400 miljoner tas ut av flerbostadshusen. I den meningen är det ju en skattehöjning trots det som sägs i andra sammanhang. Fru talman! Många av kammarens ledamöter skulle inte tro mig, och den helt övervägande delen av allmänheten skulle tro att jag ljög och for med lögnaktigt tal om jag påstod att man i Sverige kan tvingas betala fastighetsskatt för fastigheter som man inte äger. Fastighetsskatten har många konstigheter och är svår att definiera. Fastighetsskatten är inte en förmögenhetsskatt. Den tar inte hänsyn till fastighetens skuldbelastning. Man behöver således inte ha en krona i tillgång i fastigheten men får ändå betala en skatt som är relaterad till fastighetens bruttovärde. Eftersom fastighetsskatten utgår från fastighetens potentiella värde vid försäljning och inte från dess värde inom ramen för pågående användning är den inte heller en konventionell avkastningsskatt. Fastighetsskatten har inte att göra med bärkraft, den goda principen om skatt efter bärkraft som tilllämpas i andra sammanhang. Lite tillspetsat kan man säga att den löpande beskattningen av fastigheter är en beskattning av fastighetens förväntningsvärde vid övergång till annan användare i samband med en försäljning, som faktiskt inte kommit till stånd. Om den hade kommit till stånd hade den skattskyldige inte haft någon fastighet att skatta för. Det är normalt att man inte ska behöva skatta för en fastighet man inte äger. Det är svårt att föreställa sig varför man skulle behöva betala skatt för en fastighet som man inte äger. Fastighetsskattens principlöshet upphör aldrig att förvåna. Trots alla konstigheter avseende motiv och regelutformning finns det de som måste betala fastighetsskatt för mark som de inte äger - jag ljuger inte! Tomträttsinnehavarna är genom tomträttsavgälderna utsatta för såväl kommunalpolitiskt som marknadsmässigt godtycke. De har det något tvivelaktiga nöjet att betala fastighetsskatt för en annans tomt. Marken är oftast upplåten av kommunen genom en mycket speciell typ av arrendeavtal kallad tomträtt. Det är kommunen som äger marken. Men kommunen går fri från fastighetsskatt. Det är tomträttsinnehavaren som får stå för skatteinbetalningarna. Det är naturligtvis principiellt förkastligt. Rimligt vore att markägaren, kommunen, finge betala fastighetsskatten. Visserligen kan det komma att påverka avgälden, det är ingen tvekan om det. Men det vore principiellt mer rimligt att kommunen, markägaren, stod för fastighetsskatten och utifrån den situationen förhandlade med tomträttsinnehavarna om avgäldens storlek. Det är inte rimligt att behöva betala fastighetsskatt för någon annans mark. Det skulle förmodligen göra diskussionerna om fastighetsskatten lite mer principiellt lättfattliga om man vidtog åtminstone den förändringen. Jag har förstått att moderater och kristdemokrater är eniga om det. Fru talman! Med detta vill jag instämma i de yrkanden som framställts tidigare från moderat håll.
Fru talman! Vi har hört vad den moderata politiken för skattesänkningar går ut på. Det finns inte en enda skatt ni inte vill sänka. Det skulle möjligen vara kommunalskatten. Där är ni inte inne och klampar i riksdagen, men det är ju en kommunal angelägenhet. Ute i kommunerna vill ni sänka den också. Carl-Erik Skårman tar upp tomträtt och byggnad på ofri grund. Jag har själv en sommarstuga på ofri grund. Det är klart att jag ska betala fastighetsskatt på det förväntade försäljningsvärdet. Taxeringsvärdet motsvarar 75 % av det. Taxeringsvärde och försäljningsvärde påverkas de facto ibland av upplåtelseformen för marken - om man äger marken eller innehar den med tomträtt. De regler som gäller för tomträtt i städer innebär att det är i stort sett samma sak som att äga tomten. Det är ingen större skillnad i dag, med de trygghetssystem som finns. Det påverkar också marknadspriset. Det är marknadspriset som ska ligga till grund för taxeringsvärdet. Vem som sedan ska betala fastighetsskatten är ointressant i sammanhanget. Den kommer ändå att tas ut på tomträttsavgälden i motsvarande mån, precis som Skårman säger. Varför krångla till det i onödan? Hur ska man göra med alla de privata fastighetsägare som upplåter tomträtter? Menar Skårman att man ska ta ut fastighetsskatt fullt ut? Det gör man i vissa fall. De får betala fastighetsskatt på hela fastigheten. Sedan betalar de enskilda husägarna fastighetsskatt på den del av värdet som deras hus betingar.
Fru talman! Det är riktigt som Per Rosengren säger, att kommunerna fortfarande har möjlighet att bestämma kommunalskatten själva. Men det kanske vi får ta upp i ett annat sammanhang. Per Rosengren menar att det är konstigt att man inte skulle betala fastighetsskatt som tomträttsinnehavare. Jag menar att det är tvärtom. Det gäller att räta ut konstigheten och låta markägaren betala fastighetsskatten. Sedan får markägaren ha ett civilrättsligt avtal med arrendatorn, i detta speciella fall ett tomträttsavtal, där man avgör hur betalning ska ske till markägaren. Det är det naturliga. Det konstiga och avvikande är som det ser ut i tomträttssammanhang.
Fru talman! Jag försökte förklara att man betalar fastighetsskatt med en viss procentsats på 75 % av marknadsvärdet. Det är marknadsvärdet som ligger till grund för fastighetstaxeringen. Det är för mig obegripligt varför ska man dela upp det som Skårman vill. Det är fortfarande marknadsvärdet som ligger till grund för fastighetsskatten. Marknadsvärdet påverkas av om man äger tomten eller innehar den med tomträtt. Det är fortfarande marknadsvärdet som ligger till grund. Annars skulle man skapa en mycket märklig situation på fastighetstaxeringsområdet. Det som Skårman föreslår skulle skapa oerhört mycket problem och bli ganska orättvist. Som sagt, det är marknadsvärdet som är det intressanta. Det ligger till grund för fastighetsskatten.
Fru talman! Vad jag säger är att man ska göra det enkelt. Man ska ta ut fastighetsskatt av fastighetsägaren. Det säger Per Rosengren att han inte förstår. Han tycker att det är krångligt. Men någon ordning måste det väl vara även på fastighetsskatten. Tomträttsavgälden är ytterst beroende av marknadsvärdet, eftersom det är beroende av taxeringsvärdet, precis som fastighetsskatten. Då är det rimligt att tomträttsinnehavaren får betala sin avgäld i ett och samma skeende till markägaren. Markägaren äger faktiskt marken, något som de socialistiska partierna dessutom brukar betrakta som en stor fördel. Jag vet inte vari den ligger, men det brukar framställas på det viset.

Fru talman! Jag vet inte vad en jurist skulle ha sagt om det senaste meningsutbytet. Faktum är att det är marken som är fastigheten. Vad som diskuteras här är uppenbarligen en husskatt, och det är inte samma sak. Fru talman! Per Rosengren har tidigare i dag sagt att människor för moderaterna är de som bor i storstadsområdena med betalda villor. Människor, Per Rosengren, är för oss alla. Det är också de småstugeägare längs t.ex. Bohuskusten. Hustrun kanske bara har folkpension. Den gamle pensionären äger ett hus som han har byggt med egna händer på 40-talet. Hans förmögenhet är något som bara finns på papperet. Det går som bekant inte att äta vare sig plank eller eternitplattor. Nu blir det höjningar av både förmögenhetsskatt och fastighetsskatt. Det rör sig här om en fiktiv förmögenhet. Dessutom drabbas dessa människor rejält av de skatteökningar på bränsle som gjorts på senare år. Var och en förstår då att vissa av dessa människor inte kommer att ha råd att bo kvar. De har inte ens en marginal för de ökande boendekostnaderna som ni efter protester har infört som ett tak. Lisbeth Staaf Igelström talade om att fribeloppen har höjts. Men det hjälper ändå inte. Ofta är de här husen, som sagt, byggda för egen hand. Nu tvingas en del av dem ur släkten - fastigheter i ett kanske än så länge attraktivt område men där attraktiviteten kommer att minska väsentligt när det bara är sommarboende i området och när skolan, butiken, Posten och busslinjen lagts ned och färjelinjen dragits in. Det är dessa som vi talar för och det är dessa som vi inte glömmer men som uppenbarligen har glömts från majoritetens sida. En annan fråga som jag tänkte beröra och som, liksom den första frågan, är något som jag har motionerat om gäller sambeskattningen, som ju har diskuterats ganska mycket här i dag. Tidigare i dag diskuterades bl.a. punktskatten. Det sades att den är till för att motverka vissa oönskade företeelser, inte primärt för att få in pengar till statskassan. Jag kan inte se annat än att den här sambeskattningen, som en del vill ha kvar, är en typ av punktskatt - punktskatt på äktenskap. Med vilka motiv? kan man fråga sig. Jag skulle vilja höra om någon i majoriteten kan försvara den orättvisa som här råder. När statsfinanserna medger, sade Matz Hammarström. Orättvisor kan man tydligen ta bort endast när statsfinanserna medger det - annars kan de finnas kvar. Det är, tycker jag, ett oerhört svagt argument. Fru talman! Om det hade varit till någon nytta skulle jag självfallet ha yrkat bifall till mina motioner men det ska jag inte göra. I stället nöjer jag mig med att ställa mig bakom de yrkanden som tidigare har gjorts av moderater. Här finns alltså två punkter där det är fullt av fläckar på vårt svenska ekonomiska samhälle. Redan nu skulle vi kunna göra någonting rejält men majoriteten är inte beredd att göra någonting.
Fru talman! Lennart Fridén beskriver faktiskt ett verkligt problem, nämligen situationen i en del attraktiva områden. Det gäller också situationen i storstadsområden i Stockholm. På sikt kommer det i stort sett bli fråga om områden i stort sett bara för folk med tjocka plånböcker, dock inte på grund av skatten utan på grund av de marknadsvärden som de här fastigheterna betingar. Det finns snart inte någon normalinkomsttagare som kan skaffa sig en villa i Stockholm, utan småhusboendet kommer i princip att vara reserverat för folk med ganska tjocka plånböcker. Det enda som motverkar denna höjning när det gäller prisbilden är faktiskt fastighetsskatten. Släpps denna kommer priserna att i motsvarande mån raka i höjden - s.k. kapitaliseringseffekter. Forskare och alla andra är totalt eniga om att de kapitaliseringseffekterna i stort sett är hundraprocentiga i detta sammanhang. Frågan är bara om hyran ska betalas över ränta eller över fastighetsskatt; så enkelt är det. Man vurmar för områden utanför Göteborg och för de kustnära boende men på sikt är det naturligtvis ett stort problem att endast kapitalstarka människor kommer att köpa upp i dessa områden. Det hela har alltså inte med fastighetsskatten som sådan att göra. Med den begränsningsregel som kommer att införas ser man till att de som har låga inkomster kommer undan när det gäller fastighetsskatten. Jag har tidigare förklarat vad vi anser om förmögenhetsskatten och hur vi är beredda att lösa det problemet.
Fru talman! Per Rosengren försöker undvika den fråga som jag tog upp, nämligen att hans stora problem är de som i framtiden kommer att äga de här fastigheterna, inte de som bor i dem i dag och som blir tvungna att lämna dem. Jag kan tala om för Per Rosengren att varken fiskare Ludvigsson, fiskare Patriksson eller fiskare Karlsson skulle vilja sälja sina hus men de kommer att bli tvungna att göra det. Så enkelt är det, säger Per Rosengren. Ja, det är väldigt enkelt. Man skulle kunna göra något åt den galna fastighetsbeskattning som vi har - i kombination, som jag tidigare sagt, med förmögenhetsskatten och med alla andra skatter som har drabbat den här typen av människor. Det är dessa som vi också talar för men det finns ingen anledning att så att säga haka fast sig vid och bara hänvisa till att detta är ett problem som beror på att folk som har mer pengar än förstånd kan köpa nästan vad som helst till vilket pris som helst. Vi slåss för dem som i dag bor i nämnda hus och som med egna händer har skapat dem. Detta är det stora problemet, inte det som Per Rosengren tar upp!
Fru talman! På sikt är det största problemet faktiskt att man får den här typen av omvända getton och det tycker jag är ett betydligt större problem. Det andra problemet löser vi genom begränsningsregeln - genom att ta upp bara halva taxeringsvärdet vid förmögenhetsbeskattningen. Den och den fiskaren kommer att klara att bo kvar genom denna begränsningsregel. Fiskare har ju inte särskilt höga taxerade inkomster. 5 % på en icke väldigt hög inkomst tror jag att de klarar att betala i fastighetsskatt. Genom begränsningsregeln löses problemet; det kan jag lova Lennart Fridén. Får vi dessutom igenom att halva taxeringsvärdet ska tas upp vid förmögenhetsbeskattning undanröjs även det problemet.
Fru talman! Nej, begränsningsregeln kommer inte att lösa problemet. Den gamle pensionerade fiskaren, med hustru som bara har folkpension och som har varit hemma och snutit ungar och skött hemmet, klarar inte av detta när förmögenhetsskatten tillkommer på en förmögenhet som inte delas, när fastighetsskatten ökar och när bränslekostnaderna ökar. Vidare gäller det övriga problem som människorna möter. Dessutom har man varit väldigt duktig när det gäller att inte ge kompensation för fördyringar när det gäller pensionsutbetalningar etc. Nej, det här löser inte problemen! Vi slåss för att dessa människor inte ska få de problem som Per Rosengren, som tydligen är den ende som i dag svarar för majoriteten här, skapar med sin politik.

Fru talman! Jag har inte för avsikt att dra i gång en ny debatt. Men den nya debatteknik som Lisbeth Staaf-Igelström använder sig av genom att i en replik till en företrädare för ett annat parti säga något om Moderaterna - någonting som dessutom är fel - gör att jag inte kan låta bli att gå upp i talarstolen för att bemöta det. Därför vill jag till protokollet få antecknat att Moderaterna inte har föreslagit att avdragsrätten för räntor på boendelån ska avskaffas.
Fru talman! Det var mycket välgörande att få det svaret från Marietta de Pourbaix-Lundin. När Bo Lundgren var ansvarig för skattepolitiken höll han med om att beskattning av fastigheter är en nödvändig konsekvens av kapitalbeskattningen och att ett avskaffande av fastighetsskatten i konsekvensens namn bör innebära att man avskaffar avdragen för räntekostnaderna. Så uttryckte han det på sin tid. Sedan har jag aldrig hört någon moderat företrädare säga någonting på denna punkt. Jag har tagit upp frågan i några debatter men aldrig fått något svar. Jag tackar alltså, fru talman, för detta klara svar från
Fru talman! Jag ska väl inte gå händelserna i förväg men när det här ärendet är färdigbehandlat kommer vi in på betänkande SkU19 som handlar om kapitalbeskattning. I en reservation föreslår ni en sänkning av kapitalinkomstskatten till 15 %. Det innebär en halvering av avdragsrätten. Menar ni att man ska ha avdragsrätt fullt ut och sedan bara en inkomstbeskattning med 15 %? Någonstans måste ni väl agera på något sätt ärligt. Vad ni i dag kommer att föreslå är alltså en halvering av avdragsrätten. På annat sätt kan jag inte tolka det.
Fru talman! Det är tydligen nästa betänkande på föredragningslistan som Per Rosengren tänker på. Ja, det är funderingar som Moderaterna har på sikt men vi har inte diskuterat en hopblandning av räntorna för boende på detta sätt.
Fru talman! Nu blir jag allvarligt oroad. Marietta de Pourbaix-Lundin som företräder det näst största partiet i Sveriges riksdag inbillar sig tydligen att man kan ha en 30-procentig avdragsrätt och en inkomstskatt på 15 %. Det är uppseendeväckande att det från en företrädare för det näst största partiet i Sveriges riksdag visas en så total okunskap om vad en sådan politik kan innebära när det gäller "låneringar" och skatteundandragande. Jag måste säga att jag är chockad.
Fru talman! Det är lätt att chocka Per Rosengren. Det har jag märkt. Han har varit ganska upprörd tidigare och försökt få upp mig i talarstolen. Jag har sagt vad som gäller. Det som finns där är förslag på sikt. De är inte finansierade och finns inte på något sätt med i Moderaternas budgetförslag.

Fru talman! Jag har begärt ordet med anledning av att jag har skrivit två motioner som behandlas i detta ärende. De handlar om just fastighetsskatten och sambeskattningen av förmögenhet. Dessa två frågor hänger ihop. Jag anser att fastighetsskatten bör avskaffas. Vad det är som har hänt nu är att majoriteten säger sig ha gjort omfördelningar, sänkt skatten osv. Det gäller inte i den valkrets som jag representerar. I Stockholm har höjningarna av fastighetsskatten varit 70, 80, 90, 120 och 130 %. Detta är något som drabbar alla boende i Stockholm. Visserligen säger företrädare för majoriteten här att begränsningsregler har införts osv. Skippa det där med begränsningsregler! Avskaffa fastighetsskatten i stället! Gör ett enkelt och tydligt system, så att medborgarna vet vad det är för regler som gäller! Gör det möjligt att bo! Att bo är en mänsklig rättighet. Pensionärerna drabbas, barnfamiljerna drabbas, medelålders drabbas osv. Fastighetsskatten slår, och den slår hårt. När det gäller sambeskattningen av förmögenhet tycker jag att det i Sverige på 2000-talet är dags att avskaffa den. Sambeskattningen av inkomst är avskaffad. Ta steget fullt ut: Avskaffa också sambeskattningen av förmögenhet! Jag ber att få instämma i de moderata yrkandena.
Fru talman! Jag har räknat upp alla skatter som Moderaterna vill ta bort i de här betänkandena. Fastighetsskatten ska bort. Jag fick inte svar om det gäller samtliga punktskatter eller om man ska behålla någon. Man ska sänka momsen - om det ska vara till 15 eller 20 % vet jag inte. Man ska ta bort statsskatten, slopa förmögenhetsskatten, slopa dubbelbeskattningen och sänka kapitalinkomstskatten. Här i kammaren tror jag att det finns sex partier som i väldigt stor utsträckning värnar om den generella välfärden, men Moderaterna gör det inte. Ni menar att man helt enkelt kan ta bort de här skatterna, antingen det är fastighetsskatt eller vad det är. Ni bryr er inte om vilka effekter det får. Att det faktiskt är de med låga inkomster som gynnas av generella välfärdssystem är allmänt omvittnat och belagt. Men er politik kommer att gynna dem med höga inkomster i allra högsta grad. De kommer att betala sina system och ändå få väldigt mycket pengar kvar, medan de med låga inkomster kommer ut mycket sämre. Titta på summan av era skattesänkningsförslag och plocka inte bara ut ett! Då kommer de som ni säger er värna om att förlora oerhört mycket på det systemskifte som ni ligger bakom.
Fru talman! Det går att se på saker och ting väldigt olika, och vi har uppenbarligen olika synsätt. Per Rosengren är välkommen att följa med mig runt i Stockholm och göra besök i bostadsområdena för att just höra hur fastighetsskatten drabbar. 70-, 80 och 90-procentiga höjningar av fastighetsskatten, vad är det om inte konfiskation? Vad är det om inte att göra det omöjligt för människor att bo kvar i sina fastigheter? Att här tala om begränsningsregler, vad innebär det mer än att göra människor ytterligare beroende av de politiska besluten? Om inkomsten ökar så minskar ju möjligheten att få tillgodoräkna sig avdrag, dvs. möjligheten att påverka sin ekonomiska situation är lika med noll. Dessutom har det stora flertalet boende i Stockholm så pass höga förmögenhetsvärden på sina fastigheter att begränsningsregeln inte kommer att vara tillämpbar. Vad är detta?
Fru talman! Det är alldeles riktigt att begränsningsregeln inte tar hand om förmögenhetsskatten. Det har jag försökt förklara under lång tid, men det kanske inte har gått hem att vi har ett förslag att man ska ta med halva taxeringsvärdet i förmögenhetsberäkningen. Då löser man, tillsammans med begränsningsregeln, de problem som är akuta. Jag ska inte nämna några föreningar eller organisationer som har uttryckt till mig att de akuta problemen då kommer att försvinna. Det är sådana som normalt sett värnar de här människorna. Jag har ännu inte fått svar av någon moderat på frågan hur ni ska göra med hyreshusen som är dubbelbeskattade. Om ni tar bort fastighetsskatten, ska ni då skicka in bidrag till hyresgästerna? Det är fullkomligt klarlagt att det är en dubbelbeskattad boendeform. Där ska man ta bort fastighetsskatten under förutsättning att den är kvar på villorna. Nu vill ni ta bort den. Då måste ni alltså gå in och subventionera hyreshusen. Jag har inte sett någonstans att ni gör ett enda jota för hyresgästerna - de existerar inte i er verklighet. Det är bara att konstatera det. Åk ut och prata med hyresgästföreningar och med hyresgäster och ge dem de förslag som ni har att fortsätta att överbeskatta den boendeformen därför att ni bara vill gynna villaboendet! Det är det som Moderaterna säger. Det är belagt i utredning efter utredning att det är faktum; det går inte att slingra sig ifrån det. Ni har själva accepterat den bilden. Men ni gör inte någonting åt det, för ni ska fortsätta att överbeskatta hyresgästerna.
Fru talman! Frågan vem det är som fortsätter att dubbelbeskatta och beskatta extra kan vi diskutera länge. Vad jag har tagit upp här är just hur fastighetsskatten slår på boende i Stockholm. Det gäller boende i villa. Det kommer att gälla boende i bostadsrätt och också i hyresrätt, med den politik som majoriteten för. Per Rosengren är välkommen att följa med mig runt i Stockholm och se hur det ser ut, att diskutera med barnfamiljen som har fått en kalkyl på sitt boende för två år sedan och som nu till sin förtvivlan ser att kalkylen inte håller, med det äldre par som har amorterat av sina lån inom utsatt tid och räknat med att klara av sitt boende till relativt låg kostnad och som nu ser att det inte går längre. Vad är det för politik som majoriteten för som driver folk från hus och hem? Att stå här och tala om att ni har sänkt skatten och att ni tar ansvar håller inte.

Fru talman! I ett bra land lönar det sig att arbeta, lönar det sig att spara och lönar det sig att utbilda sig. Det ska löna sig att ta risker i eget och andras företagande. Så ser vi moderater på skattepolitiken. I betänkandet SkU19 behandlas samtliga dessa begrepp med en tyngdpunkt på sparande och företagande. Det har lämnats ett stort antal motioner som behandlas i detta betänkande. De flesta av dem är insiktsfulla när det gäller att förbättra villkoren för medborgarna så att Sverige utvecklas åt rätt håll för samtliga medborgare. Det avslöjar samtidigt en ovilja att verkligen ha en dialog här i riksdagen om de utmaningar som landet står inför och hur vi bäst ska klara dessa. När man lyssnar på debatten här under förmiddagen får man lätt intrycket att en hel del företrädare för utskottsmajoriteten har läst en ledande artikel i en av våra mest citerade tidningar. Där står det: En klar princip bör trots allt vara, att om några ska leva på sin lön, bör det sannerligen i varje fall icke vara dessa högavlönade, vilka ju ha det bra ändå! Fru talman! På senare tid har alltfler uppmärksammat det åldrande Europa. Det föds färre barn, samtidigt som levnadsåldern stiger. Det medför nya utmaningar. Statsministern har utropat att fler barn måste födas, annars hotas samhällets grundläggande funktioner. Andra förordar en ökad invandring av yrkeskunniga personer, och andra åter talar om nödvändigheten av att vi höjer pensionsåldern. Få ägnar sig åt frågan varför det föds färre barn. Alla dubbelarbetande föräldrar som stressar och planerar för att hinna med att sköta sina arbeten bra och ge sina barn kärlek, omvårdnad, uppfostran och tid och samtidigt ska fundera på hur de ska hinna laga hängrännorna, städa hemmet, fixa bilen, tvätta och stryka, handla mat och klippa gräsmattan skulle vilja ha hjälp med en avlastning. Men det svenska skattesystemet är inte konstruerat för att lösa dessa problem. Skattekilarna gör att det i praktiken är näst intill omöjligt att köpa de tjänster som verkligen skulle kunna avlasta dessa familjer. Skatten är en tull på arbete. Köparna har inte råd att betala tullen om den är för hög, och därför skapas ingen marknad. De som gärna skulle vilja ha denna typ av arbete får arbeta svart eller inte alls. Det, fru talman, är ett slöseri med resurser på flera sätt: ekonomiskt och mänskligt. påvisat vad en alternativ politik med sänkta marginaleffekter skulle kunna åstadkomma. Med ett avdrag på 50 % av kostnaderna för hushållsnära tjänster skulle en marknad för dessa tjänster kunna etableras. Ett stort antal personer skulle få ordentliga arbeten med alla samhälleliga förmåner. Riksskatteverket har uppskattat att 60 miljarder i uteblivna skatteintäkter finns i den svarta sektorn, varav de hushållnära tjänsterna förmodligen svarar för merparten. Det skulle alltså inte kosta särskilt mycket att följa de borgerliga partiernas förslag. Tvärtom skulle det t.o.m. kunna öka skatteintäkterna. Barnfamiljer skulle då kunna få mer tid över till sina barn och få en mer harmonisk tillvaro. Detta är, vilket väl alla inser, en nödvändig förutsättning för ett ökat barnafödande. Varför, fru talman, ska det vara så svårt att ge barnfamiljer och andra denna ökade valfrihet? Det är en fråga som jag skulle vilja höra Per-Olof Svensson svara på i sitt anförande senare. Fru talman! Trots att regeringen titt som tätt hävdar att företagsklimatet i Sverige är gott visar statistik och enkäter att så inte är fallet. I dagens tidningar kan vi läsa om hur nyföretagandet sjunker kraftigt och om hur pessimismen sprider sig. Den grova diskrimineringen av företagare som finns i de s.k. 3:12-reglerna är ett belysande exempel på avogheten mot den grupp medborgare som arbetar för att utveckla Sverige. Alltsedan jag kom till riksdagen har jag kämpat för att avskaffa stoppreglerna och 3:12-reglerna som drabbar fåmansbolagen och deras ägare. De flesta stoppregler försvann också vid förra riksmötet, men två återstår. Hur kan utskottsmajoriteten framhärda i att makarna i ett fåmansföretag inte ska betraktas som individer, utan i stället som en enhet? Partiledarna för de tre partier som bildar utskottsmajoriteten pratar gärna vitt och brett om jämställdhet, men här finns beviset för att det inte gäller företagarfamiljer. Jag skulle, fru talman, vilja att Per-Olof Svensson förklarade för kammarens ledamöter varför denna uppenbara diskriminering fortsätter. Stoppregelutredningen föreslog avskaffande av regeln, men regeringen och riksdagsmajoriteten ville inte. En förklaring vore jag tacksam för. Fru talman! En annan diskriminerande särbehandling är den som gäller barn till företagare. Om de är under 16 år och under ferierna jobbar i familjens företag får de betala skatt från första kronan, och dessutom med den marginalskatt som föräldern har. En klasskompis som också jobbar kan utnyttja grundavdraget och får en helt annan nettoinkomst. Detta tycker jag är orättvist och diskriminerande. Vad tycker då utskottsmajoriteten om detta? Jo, den tycker att man inte ska göra någon förändring. Jag skulle gärna vilja höra Per-Olof Svensson utveckla tankegångarna bakom detta. Fru talman! I betänkandet behandlas också dubbelbeskattningen av bolagsinkomster. Jag vet inte hur många år detta har varit föremål för debatt i riksdagen. Även här är positionerna låsta. Under den senaste borgerliga regeringen avskaffades dubbelbeskattningen. Skatteutskottet har också på sina resor fått vittnesmål från framgångsrika företagare om hur det under det år när dubbelbeskattningen var avskaffad var möjligt för dem att ordna bl.a. successionen i företaget och dessutom ta ut en del av vinsten utan att åderlåta företaget. Dubbelbeskattningen av svenska aktieägare gör att dessa befinner sig i ett underläge gentemot utländska investerare. Dessa betalar ofta ingen avkastningsskatt, och realisationsvinsten är efter fem års innehav i snitt 4 % inom EU, medan de svenska ägarna får betala 30 % i skatt. Detta medför att kalkylen ser helt annorlunda ut, och resultatet är givet. Svensk skattepolitik på detta område syftar uppenbarligen till att minska det svenska ägandet av svenska företag. Fru talman! Kan Per-Olof Svensson förklara för kammarens ledamöter varför man ska beskatta riskkapital dubbelt upp jämfört med investeringar i t.ex. Fru talman! Inom EU har det diskuterats och t.o.m. beslutats om ett s.k. sparpaket som sägs syfta till att minska konkurrensen om kapital. Problemet är att nivåerna för beskattning av kapital är så olika inom EU och för den delen också i stora delar av världen utanför EU. Sverige ligger naturligtvis i topp med 30 %. Detta är ohållbart i en alltmer internationaliserad ekonomi. Vi har i vår reservation förordat en successiv sänkning mot 15-procentsnivån. Tillsammans med avskaffande av förmögenhetsskatten skulle det vara en värdefull vitalisering av svenskt näringsliv och lägga grunden för en god sparmiljö i Sverige. Det i sin tur är en förutsättning för att vi ska kunna ha en långsiktigt hållbar utveckling av den svenska ekonomin. Fru talman! Fastighetsinvesteringsbolag är en metod som möjliggör att fler medborgare kan vara med och placera i fastigheter än vad som i dag är möjligt. Det har gjorts flera utredningar om detta, och det har presenterats lagförslag. Det har varit seminarier, och vi har haft hearing i såväl finansutskottet som skatteutskottet kring detta. Men jag vill påstå att utskottsmajoriteten egentligen aldrig velat tränga in i problematiken ordentligt, och därför har det inte hänt någonting. För några veckor sedan skrev f.d. riksbankschefen Lars Wohlin en uppmärksammad artikel om att fastighetsinvesteringsbolagen även skulle kunna ha en positiv effekt för bostadsbyggandet, något som i positiva ordalag har kommenterats även av socialdemokrater. Även om dessa säger att fastighetsinvesteringsbolag ensamma inte kan ändra bostadsbyggandet i positiv riktning skulle det ändå vara ett viktigt steg. Motiveringen i betänkandet på denna punkt är minst sagt vag. Däremot finns det beskrivet hur man i Finland infört fastighetsfonder med ungefär samma innebörd som vårt förslag med positivt resultat. Min fråga till Per-Olof Svensson är därför: Vad är det egentligen som gör att majoriteten inte vill införa fastighetsinvesteringsbolag? Fru talman! Det finns 20 reservationer i detta betänkande. Moderaterna står bakom 16 av dem, varav 12 stycken tillsammans med andra partier. Jag har anmält en talartid på 12 minuter och har nu använt 9 Per-Olof Svensson på, så att han kan besvara mina frågor. Så yrkar jag bifall till reservation 1.

Fru talman! I detta betänkande om motioner från allmänna motionstiden om företags och kapitalbeskattning behandlas många angelägna frågor som lyfts fram i motioner från olika partier och enskilda riksdagsledamöter. De problem som tas upp i dessa motioner beror ofta på det generellt höga skattetryck som vi har på arbete i Sverige, som speciellt naturligtvis påverkar de branscher som är arbetsintensiva och som ibland brukar sammanfattas i benämningen tjänstesektorn. Vi ser tjänstesektorn som en stor framtida tillväxtsektor. Produktion och försäljning av tjänster kommer i framtiden att få allt större utrymme i relation till varuproduktion och varuförsäljning. För att det här ska kunna ske måste den ekonomiska diskriminering som i dag drabbar tjänsteföretag minska. Diskrimineringen består i att arbete i dag generellt beskattas hårdare än kapital. Stimulanser för att påskynda utvecklingen av antalet tjänsteföretag skulle få stora effekter när det gäller antalet nya jobb. Riksdagen bör därför ge regeringen till känna att det är angeläget för företagande och för samhällsekonomin att man sänker skatten på arbete. Därför yrkar jag bifall till reservation 1, under punkt 1. I den här reservationen skriver vi tillsammans med Moderaterna, Centern och Folkpartiet att nivån på beskattningen av arbete har stor betydelse för tillväxten och för hur företagssektorn utvecklas. Det är viktigt att vi skapar goda förutsättningar. En hög beskattning av arbete leder till en sämre fungerande arbetsmarknad, och med sänkt skatt på arbete skulle tillväxtkraften i ekonomin stärkas. Inte minst i förhållande till internationell konkurrens är det här viktigt. Flera branscher drabbas i dag inte bara av det höga skattetryck som vi har i Sverige utan också av de stora olikheter som råder i fråga om skattetryck mellan olika länder, som leder till konkurrensnackdelar för svenskt näringsliv. I betänkandet lyfts några särskilda branscher fram som drabbas av den höga beskattningen av arbete. Det gäller de hushållsnära tjänsterna, som vi hörde i föregående inlägg och som vi flera gånger har debatterat i den här kammaren. Det gäller turistnäringen, yrkesfiskarna och åkerinäringen. Åkerinäringen har också i ett annat avseende tuffa förutsättningar i Sverige. Det hörde vi min partikamrat Kenneth Lantz tala om när betänkandet om punktskatter debatterades. En annan grupp företag till vilka dagens skattesystem inte är anpassat är familjeföretag och andra fåmansbolag. I dag finns ett antal rent diskriminerande särregler för fåmansföretag. Reglerna är, trots att flera förändringar har gjorts sedan de infördes 1990, fortfarande ofördelaktiga jämfört med dem som gäller för andra företag. Skattereglerna för fåmansbolag är dessutom ytterligt komplicerade. Ett särskilt problem gäller vad som ska ses som intäkt av kapital och vad som ska ses som inkomst av arbete, dvs. lön, av den utdelning som ägaren tar ut ur sitt företag. I dag gäller att som kapitalinkomst räknas endast ett belopp motsvarande statslåneräntan plus Innan ägaren betalar skatt på utdelningen har utdelningen också beskattats i företaget. Det är den s.k. dubbelbeskattningen. Också denna vill kristdemokraterna avskaffa, och det har vi en reservation om. Utgångspunkten måste ju vara att delägare i fåmansaktiebolag ska betraktas och behandlas lika som delägare i större bolag, och endast utdelning över ett belopp som skulle motsvara marknadsmässig lön bör beskattas som kapitalinkomst. På samma vis bör barn under 16 år som jobbar i familjeföretag kunna få skälig ersättning utan att denna ska läggas på föräldrarnas inkomst och beskattas av dem, vilket är fallet i dag. En 15-åring som jobbar i familjeföretaget får t.ex. se sin lön lagd på mammans eller pappans lön, vilket med dagens marginaleffekter ofta leder till att han eller hon drabbas av mycket högre skatt än kompisen som har fått sommarjobb i samma företag eller om lönen hade kommit från någon annan arbetsgivare. Kristdemokraterna anser att förslag till nya och enklare regler som jämställer fåmansföretagen med andra företag snarast måste utarbetas. Också detta finns utvecklat i en reservation. Det är också viktigt att regeringen återkommer med förslag som möjliggör generationsskiften i familjeföretag utan att de samtidigt drabbas av högre kapitalskatter än icke familjeägda företag som byter ägare. Detta är ett problem inte minst för jord och skogsbruken. Arvsoch gåvoskatterna försvårar och fördyrar generationsskiften i familjeägda företag genom att det i allmänhet måste tas likvida medel ur företaget för att betala skatterna, och på så sätt försvagas företaget finansiellt av arvsskiftet. En översyn bör göras av arvs och gåvoskattereglerna. Det rimliga vore att företagsförmögenhet, dvs. arbetande kapital, i princip undantas från arvs och gåvoskatt för att man ska kunna hålla samman familjeföretag vid generationsskiften. Regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag till förbättringar i denna fråga. Här har vi en reservation, nr 16, under punkt 14, som jag också vill yrka bifall till.

Fru talman! En av Centerpartiets tre högst prioriterade skattesänkningar de närmaste åren är en sänkning av arbetsgivaravgiften för småföretagen. Våra övriga prioriterade skattesänkningar är en sänkning av inkomstskatten vid låga och normala inkomster och en sänkning av fastighetsskatten. Vi anser att sänkningen av arbetsgivaravgiften bör ske enligt den modell som etablerades under förra mandatperioden, då Centerpartiet i samarbete med regeringen fick gehör för sina strävanden under många år att åstadkomma en lättnad för småföretagen i detta hänseende. Modellen innebär att arbetsgivaravgiften sänks med fem procentenheter på en lönesumma, för närvarande upp till 852 000 kr. Modellen gäller alla företag och koncerner, stora som små. Men effekterna blir väldigt olika. Fem procentenheter på upp till 852 000 kr ger påtagliga effekter för det lilla företaget, medan de blir omärkbara eller försumbara för de stora drakarna, som Volvo, Stora Enso, Ericsson och vad de nu heter. Vi vill nu gå vidare på den inslagna vägen genom att ytterligare sänka med fem procentenheter på en så småningom ytterligare förhöjd lönesumma. Det finns goda skäl för detta. Det viktigaste är att det utgör en välbehövlig stimulans för småföretag att växa och bidrar därmed till sysselsättning och tillväxt i ekonomin, vilket i sin tur är en förutsättning för en ökad livskvalitet och en ökad välfärd. Ett annat skäl är att det statistiskt sett är väl belagt att andelen sjukskrivningstimmar i småföretag är väsentligt lägre än i de större företagen. Det här innebär att belastningen på sjukförsäkringen är väsentligt lägre när det gäller anställda i småföretag än anställda i de större företagen. Därmed är det logiskt att premiera de små företagen, därför att de inte belastar socialförsäkringarna i samma utsträckning. Det är dessutom det bästa sättet att i ett generellt system underlätta för arbetsintensiva företag, främst tjänsteföretag, att sänka arbetsgivaravgifterna på det sätt som vi har föreslagit. Det här förslaget behandlades under höstens budgetbehandling. Det avslogs, men jag har ändå valt att beröra det här och nu just därför att vi lägger en sådan vikt vid dess genomförande, och vi kommer oförtrutet att återkomma tills vi har lyckats skapa majoritet för förslaget. Fru talman! Det är en samstämmig uppfattning bland ekonomer och andra bedömare att det är just i småföretagen som tillväxten i sysselsättningen i näringslivet framför allt genereras i framtiden. Därför är det så viktigt att undanröja skattemässiga hinder för att så ska kunna ske. Det gäller framför allt lättnader i reglerna för fåmansföretag. Det handlar om lättnader för att man ska kunna se till att generationsskiften kan komma till stånd i familjeföretag och om att ge ökade möjligheter till periodiseringar via periodiseringsfonder, vilket i sin tur skulle öka investeringsbenägenheten i dessa småföretag. I ett antal reservationer lämnas goda förslag till hur denna stimulans kan ske, varav jag yrkar bifall till reservationerna 15 och 16.

Fru talman! Nya situationer kräver nya ställningstaganden. Nya konjunkturlägen däremot kräver inte alltid nya ställningstaganden på skatteområdet. Om vi nu kan se intressanta dominoeffekter i den offentliga statistiken - när det gäller allt från inköpsindex till sysselsättningsökning, eller snarare minskning av sysselsättningsökningen, antalet nyanmälda platser och i slutändan, om något år, effekter på statsfinanserna - aktualiseras åter skattesystemets struktur, inte minst på företags och kapitalområdet. Den senaste viktiga strukturreformen på området var skattereformen för snart tio år sedan. Den utgjorde ett viktigt steg när det gällde att råda bot på den snårskog av undantag och konstiga drivkrafter som successivt byggts in i systemet. Samtidigt vanns en bred acceptans för att marginalskatter och marginaleffekter var problematiska och skulle bekämpas, inte bara för höginkomsttagare. Det har nu gått tio år sedan dess, och mycket har förändrats. Inte minst har omvärlden förändrats. Vi har i dag mer lättrörlighet. Vi har beskådat en fantastisk teknisk utveckling som gör att kapital, människor och företag i dag kan flytta ganska fritt. Det är i grunden någonting positivt. Liberaler är positiva till förändringar som ökar friheten och möjligheten att röra sig. Men det för ju med sig effekter som vi rimligen måste behandla här i kammaren. Jag tänkte göra just det nu. Jag hoppas att mina kolleger från Socialdemokraterna då inte enbart hänvisar till den sittande utredningen. Skattepolitiken måste utformas dels utifrån de olika skatternas tänkbara utformning och snedvridande eller konkurrensnedsättande effekt, dels utifrån hur mycket beskattning totalt som kan anses vara acceptabelt. Givetvis påverkas den totala skattenivåns skadliga effekter av vilken mix av skatter som finns, och hur dessa utformas för individen, samhällsekonomin och dynamiken kan ju variera. Någonstans finns en effektiv balanspunkt för fördelar och nackdelar med varje enskild skatt såväl som det totala skatteuttaget. Denna balanspunkt formas såväl av våra värderingar och vår politiska ideologi som, inte minst, av den praktiska verkligheten. Även om våra värderingar i Folkpartiet inte har ändrats har situationen i samhället gjort det, inom Sverige och globalt. Nu är det dags att rita om kartan, för verkligheten har förändrats. Tyvärr är det tydligt att majoriteten och socialdemokraterna inte längre beskattar vad de vill utan vad de med viss effektivitet kan beskatta. Det visar, menar jag, denna värld av undantag på skatteområdet - undantag för utländska experter; undantag för danskar i söder; undantag för fattiga fastighetsägare, vilket vi har pratat om tidigare i dag; undantag för miljardärer, vilket vi också har pratat om. Det är bara några exempel på vad jag tror att vi kan få möta mer av om vi inte handfast agerar efter de rekommendationer som många ger. Det gäller inte bara Folkpartiet, utan vi kan läsa om detta i diverse utredningar - inte minst från Skatteverket självt, som bäst av alla vet vad som händer på det här området. Fru talman! Ericsson är ju ett för Sverige minst sagt viktigt företag. Det är bra. Jag hoppas att det ska bestå. Däremot hoppas jag inte att företaget ska vara så dominerande för arbetstillfällen och skatteintäkter som det är i dag. Det måste ringa en klocka även hos majoriteten när telekombranschen nu mognar och vi i Sverige drabbas av en modern brukskris, som i t.ex. Lösningen på detta är inte helt självklart att fokusera all kraft på att göra det bättre bara för storföretagen. Lösningen, menar jag, handlar om att titta på skattestrukturen för små och medelstora företag. Hur behandlar vi dessa i Sverige i dag? Hur har det blivit så att vi har en så extremt skev företagarstruktur? Vi har väldigt många stora företag och en hel del enmansföretag - men väldigt få små och medelstora företag. Vad var det som en gång gjorde att Ericsson och andra i dag gigantiska svenska företag kunde växa? Vad var det som gjorde att ingenjörer och entreprenörer där kunde utveckla företaget, och varför ser vi inte samma växtkraft i dag? Det handlar naturligtvis om skattestrukturen. Folkpartiet liberalerna har under en lång tid förfäktat principen att skattestrukturen bättre måste uppmuntra arbete, sparande och risktagande. Det är viktigt för alla företag, men kanske allra viktigast i dag för våra mindre och medelstora företag. Det här leder mig in på frågan om småföretagsregler. Villkoren för företagande måste helt enkelt bli bättre. Visst har en del gjorts, men det räcker inte. Antalet företag har inte ökat i den utsträckning som vi bedömer är nödvändig. Någon tidigare talare var inne på en rubrik i en av dagens tidningar: Nyföretagandet minskar kraftigt. Detta är det stora problemet. Det här med Ericsson är en strukturkris som kanske skattesystemet inte kan göra så mycket åt. Den säkraste metoden för att få fler småföretagare, trots ekonomiska konjunktursvängningar, är att uppmuntra entreprenörskap och risktagande, både för svenskar och för utlänningar. Här har vi i Folkpartiet sett några nödvändiga åtgärder. En sådan är att se över arbetsgivaravgifterna i tjänstesektorn. Det måste bli billigare med dessa tjänster, som inte alltid är de mest produktiva. Framför allt är detta en åtgärd för att göra svarta jobb vita, som någon var inne på tidigare. Det gäller speciellt hushållstjänsterna, där vi från de fyra borgerliga partierna har ett gemensamt förslag sedan länge, ett väldigt bra förslag, för att få en stor mängd svarta jobb vita. Jag vill också belysa gränslandet när det gäller personaloptioner, där jag tycker att det borde vara tydligare kapitalbeskattning än den inkomstbeskattning som är i dag. Vi lyfter även fram sociala avgifter på vinstandelar, som också är en del av kapitalbildningen, och hur detta ska beskattas. Människor som är anställda ska få större anknytning och större del i vinsten i företag. Det kan vi påverka med skattesystemet. Folkpartiet har länge argumenterat för en lättnad i dubbelbeskattningen när det gäller företag. Den lättnad som har gjorts hittills har varit begränsad till onoterade bolag. Vi vill gå längre, och det har vi redovisat i våra motioner under många år. Dubbelbeskattningen är en oförsvarlig beskattning, eftersom det är positivt när man investerar riskkapital i företag i stället för att sätta in det på banken. Då går i och för sig banken in på riskkapitalmarknaden, till en rätt mycket högre ränta, men då är det alltså stora banker som sätter riktlinjer för företagen i stället för många små riskkapitalister, dvs. vanliga medborgare, som sätter in sina sparpengar. Sedan har vi stoppreglerna, fru talman. En del har försvunnit, men några är kvar. Vi har hört argumenten, så jag upprepar inte dem. Men det blir ju jättekonstigt för ungdomar som sommarjobbar i företag: En får nästan ingen skatt alls om han jobbar i en månad, men en får 55 % i skatt för att hans pappa råkar äga företaget. Det är väl bra att barnen arbetar och får lön för det, tycker jag. Viktigast av stoppreglerna är väl ändå de s.k. 3:12-reglerna. En verklig förbättring av företagsklimatet förutsätter att de reformeras och att vi sänker den totala beskattningen. Det gäller särskilt detta med hur ägaren beskattas. Att man inte kan komma fram till ett system där man använder sig av någon sorts medellön i branschen och allt utöver detta tas till kapital är verkligen märkligt. Folkpartiet har senast uppmärksammat detta då utskottet gjorde någon justering i utkanten av dessa regler. Vi upprepade då vårt krav att detta borde göras genast. Men vi får väl se. Det finns ju en utredning på detta område också - en av många som vi har pratat om tidigare i dag. Statistiska centralbyrån definierar 96 % av alla företag som familjeföretag. Här kommer vi in på detta med generationsväxlingar, som vi också hört lite om tidigare. Det här måste underlättas. Här är jag däremot ganska öppen för en utredning, för här är jag lite osäkert på hur vi ska göra för att få detta att fungera effektivt. Jag hoppas att den utredningen arbetar väldigt snabbt och effektivt. Jag vill också ta upp frågan om skatt för snabbväxande företag och möjligheten till skattesemester. Det är en möjlighet för små företag som växer snabbt att ta allt sitt kapital och investera i företaget, så att man slipper vara beroende av nyemissioner eller av en bank som kanske ger en kalla handen. Avslutningsvis vill jag också ta upp reservationen om möjligheten att flytta placeringar i aktiefonder mellan olika fonder. Folkpartiet och Moderaterna har en reservation som jag tycker är mycket bra om möjligheten att byta aktiefond utan att utlösa beskattning. I dessa dagar när kursen rasar i vissa branscher, inte minst inom telekom, vore det ganska bra om vi kunde byta fonder innan, inte minst för oss som försöker spara till vår pension en gång i framtiden. Fru talman! Vi står som vanligt bakom våra reservationer, men för tids vinnande yrkar jag för Folkpartiets räkning bifall endast till reservationerna 10

Fru talman! Den svårighet som stjälpt många småföretag är periodiseringen i redovisningen. Avskrivningsmöjligheterna är starkt begränsade för de små företagen, och småföretagen i synnerhet kännetecknas av stora svängningar i verksamhetens omsättning och lönsamhet. Därför bör dagens möjligheter att periodisera ett överskott utökas och reavinstbeskattningen kunna skjutas upp. Det kan låta sig göras om tidsgränsen för redovisningsskyldigheten förlängs till två år. Nya företag startas ofta med hemmet som bas. Men med nuvarande schablonmässiga regler om avdrag för arbetslokal i egen bostad blir det ofta dyrare att jobba hemifrån än att hyra lokal någon annanstans. Därför bör avdragsmöjligheterna för arbetslokal i egen bostad ses över. Fru talman! Det har, särskilt i anslutning till pensionsreformen och det fria valet av fondplaceringar, växt fram ett antal olika fonder för mer eller mindre etiskt sparande. Kriterierna för vad som kallas etiska placeringar är allt annat än tydliga. De fondbolag som lanserat etiska fonder har ofta fått utstå hård granskning och mer eller mindre välgrundad kritik. Vi tycker från Miljöpartiets sida att det vore bra med miljöetiska fonder med tydliga kriterier. Det vore ännu bättre om avkastningen från de gröna fonderna beskattades lägre. Då skulle det bli mer attraktivt att placera privata pengar i miljöetiskt profilerad verksamhet. Med det vill jag yrka bifall till reservationerna 5 Fru talman! Carl Erik Hedlund tar upp problemet att det föds för få barn i Sverige. Det är bra att han ser det problemet. Men hans lösningar stöder jag inte. Sänkt skatt är som vanligt den moderata lösningen på allt, också på detta. Vi har från Miljöpartiets sida gjort annat och föreslagit annat. Vi har tillsammans med socialdemokraterna och vänstern valt att höja grundbeloppet till föräldraförsäkringen kraftigt. Vi har valt att föreslå sänkt arbetstid, så att man har tid att själv laga den där hängrännan, sköta trädgården och hemmet i stället för att fortsätta jobba hälsan ur sig och stimulerad av sänkt tjänstebeskattning leja andra för att göra allt det man skulle vilja göra själv men inte hinner med. I det perspektiv Carl Erik Hedlund själv väljer att anlägga, dvs. att det föds för få barn i Sverige, framstår också det moderata förslaget om sänkt kapitalskatt som mycket egendomligt. Om kapitalskatten sänks till 15 % måste rimligen ränteavdragen sänkas till samma nivå, vilket skulle innebära ett dråpslag mot så gott som alla unga familjer som bor i egnahem. Marietta de Pourbaix-Lundin svarade mycket svävande och defensivt på Per Rosengrens kritik tidigare och jag undrar nu om Carl Erik Hedlund har samma hållning, som innebär ett slags devalvering av det egna förslaget, eller om han vågar stå för att det moderata förslaget om sänkt kapitalskatt också leder till sänkt avdragsrätt för bolåneräntor.

Fru talman! Matz Hammarström tyckte med anledning av skatt på arbete att det var bra med sex timmars arbetsdag, så att vi inte ska jobba hälsan ur oss. I stället skulle vi hänga i hängrännorna hemma och laga dem för att ha lite mysigt med barnen. Var det så? Jag tycker att det låter livsfarligt att vi inte ska vara professionella. Jag föredrar att någon annan som är rätt mycket bättre på det än jag hänger på taket och lagar hängrännorna. Då är min fråga: Varför är Matz Hammarström och Miljöpartiet så mycket emot att vi har lite lägre beskattning på tjänster, så att vi kan låta mer professionella människor ta hand om saker i stället för att klåpare som jag ägnar sig åt att laga hängrännor?
Fru talman! Det är möjligt att hängrännan inte var ett lysande exempel. Jag tog det av Carl Erik Hedlund. Men poängen här är att det finns bättre sätt att skapa mer tid för föräldrar att vara hemma med sina barn än att sänka skatten på tjänster. Ett sådant bättre förslag anser jag och Miljöpartiet är att sänka arbetstiden.
Fru talman! Matz Hammarström gör det ganska enkelt för sig. Vi diskuterar just nu ett betänkande om företags och kapitalbeskattning. Det är inom det området som vi nu diskuterar. För några veckor sedan hade vi en diskussion om inkomstbeskattningen. Då redovisades i vårt förslag till inkomstbeskattning att vi framför allt satsar på lågavlönade med högre grundavdrag, högre avdrag för barnfamiljer osv. Det är väl tillgodosett i vårt alternativ. Men det vi pratar om här är att kunna skapa en marknad för hushållsnära tjänster. Vi vet att det finns en svart marknad. Vi vet också att det finns ett starkt behov av de här tjänsterna. Men som jag sade tidigare är skatten på detta arbete en tull, därför kommer det här arbetsutbytet inte till stånd. Och arbetsutbyte, Matz Hammarström, är grunden för en ekonomis utveckling, annars skulle var och en sitta och pligga sina egna skor och ha självhushållning. Arbetsfördelning är grunden för en modern ekonomi. Och den stoppar vi upp på det här området. När det gäller kapitalbeskattningen, där vi föreslår 15 %, säger vi att vi måste anpassa oss till den internationella ekonomin. Vi måste anpassa vår beskattning av kapital, annars kommer ännu mer kapital att fly ut ur landet. Då är det riktigt som Matz Hammarström säger, att avdragen naturligtvis blir mindre värda, ja. Men man måste se helheten i hela paketet: kapitalsidan, förmögenhetsskatten, avkastningar och liknande, liksom grundavdrag och barnavdrag. Helheten måste man se. Jag kan garantera Matz Hammarström att de lågavlönade då kommer att komma ut mycket bra. Men det har jag inte tid att utveckla ytterligare här.
Fru talman! Det är intressant att Carl Erik Hedlund säger att jag gör det enkelt för mig. Det är väl snarare Carl Erik Hedlund som gör det enkelt för sig. Först går man till storms mot förändringarna i fastighetsbeskattningen, och sedan föreslår man en förändring i kapitalbeskattningen som Carl Erik Hedlund såvitt jag förstår erkänner kommer att innebära halverad avdragsrätt för bolåneräntor, vilket kommer att slå mycket hårdare mot i synnerhet unga familjer än de höjda taxeringsvärdena. Men det kommer inte att drabba dem som moderaterna även i den tidigare debatten framfört som sin huvudgrupp: äldre, boende i Stockholm och som inte har några lån på sin fastighet. De kommer att gynnas av det här. Men för barnfamiljerna kommer det att innebära ett dråpslag.
Fru talman! Jag trodde att vi hade avslutat debatten om fastighetsskatten, men Matz Hammarström fick kanske inte när han var uppe i den debatten uttrycka sig tillräckligt väl. Jag gör det enkelt för mig, säger Matz Hammarström. Det gör jag inte alls det. Men det vi för nu är ju en finansdebatt om helheten, både avdrag och kostnader. Det klarar man inte av under ett två minuters inlägg i en replik. Men jag ska repetera en gång till. Grundavdraget är i första omgången 36 000 kr med sikte på 50 000 kr innan du ska behöva betala ett öre i skatt. Successivt avskaffande av den statliga inkomstskatten. Vi avskaffar förmögenhetsskatten. Vi sänker kapitalbeskattningen, som skapar den här nackdelen. Jag erkänner att det är en nackdel, men den kompenseras av alla fördelarna i övrigt. Jag ska med glädje till Matz Hammarström överlämna vårt budgetförslag från i höstas, om han inte redan har det. Där är det i detalj utvecklat hur detta ska se ut.
Fru talman! Tyvärr brukar man inte bli gladare av att se de moderata budgetförslagen utvecklade i detalj. Det blir då tydligt att det hela inte går ihop. Jag tycker att det är rimligt att diskutera boendekostnaden i samband med detta i och med att en kapitalskattesänkning kommer att ha en direkt inverkan på möjligheterna att dra av bolåneräntorna. Det blir då uppenbart att moderaterna i vanlig ordning bara talar om gungorna och glömmer karusellerna.

Fru talman! Vi socialdemokrater anser att skatterna är en förutsättning för att alla, inte bara några, ska få tillgång bl.a. till en bra utbildning, en god omsorg och en säker vård. Det ska vara möjligt att med trygghet leva var som helst i vårt avlånga land. En förutsättning för detta är att staten via skatter omfördelar resurserna i samhället. I dagens debatt och i detta betänkande behandlas ett antal motioner som skulle kunna undandra möjligheter för staten att göra den sortens omfördelningar utan att det på något vis skulle vara fördelaktigt för det stora folkflertalet. Låt mig, fru talman, inleda med att yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på samtliga reservationer. Det handlar om komplexa områden, vilket gör att frågorna, ofta under längre tid, blir föremål för utredningar. De förslag i några motioner och reservationer som gäller sänkt skatt på hushållsnära tjänster och införande av särskilda inkomstskatteregler för vissa regioner i landet eller endast för vissa branscher skulle, om de genomförs, innebära avsteg från principen om en likformig och neutral beskattning, som ligger till grund för skattereformen. Dessutom kan tilläggas att en grupp knuten till Näringsdepartementet har till uppgift att analysera de faktorer som kan främja turistnäringens tillväxt och ta fram ett underlag för en nationell strategi för den svenska turistnäringen. När det gäller de motioner och reservationer som behandlar tonnageskatt, åkeribranschen, avsättningar till pensionsstiftelser, yrkesfiskare, ägarbeskattning och fåmansföretag vill jag hänvisa till att dessa frågor endera bereds eller utreds eller att förslag om dem är aviserade. Resultaten av detta arbete bör avvaktas. Fru talman! Riksdagen har på senare år beslutat om flera ändringar i syfte att förbättra villkoren för nyföretagande och entreprenörskap. För att underlätta nystart av företag återinfördes 1996 en möjlighet att kvitta underskott i näringsverksamhet mot inkomst av tjänst. Bland andra åtgärder på skatteområdet märks de lättnader i beskattningen av utdelningar och reavinster på aktier i onoterade bolag som beslutades hösten 1996 och som senare har utvidgats genom olika beslut 1997 och 1998. Dessutom slopades 1999 flertalet av de s.k. stoppreglerna för fåmansägda företag. Vidare har villkoren för avsättning till periodiseringsfond utvidgats. Innan ytterligare åtgärder i fråga om reserveringsmöjligheter övervägs är det enligt utskottsmajoritetens mening angeläget att få kunskap om hur de förbättringar som redan har beslutats har påverkat företagen. Det är därför önskvärt att den undersökning som inletts i Finansdepartementet kring företagens reserveringar fortsätts, så att det blir möjligt att följa upp de nyligen ändrade reglerna. Beträffande nivån på kapitalinkomstbeskattningen kan nämnas att en särskild utredning om internationaliseringens betydelse för svenska skattebaser och framtida skattestruktur fått i uppdrag att i ett internationellt perspektiv analysera avvägningen mellan skatteuttag på arbetsinkomster och skatteuttag på kapitalinkomster liksom möjligheten och önskvärdheten av att bevara en likformig kapitalinkomstbeskattning. Syftet med arbetet är att åstadkomma ett förbättrat underlag för framtida skattepolitiska prioriteringar. Två utredningar har nyligen lämnat förslag om förändring av beskattningen av kapitalvinster inom företagssektorn. Utredningarnas förslag bereds för närvarande i Finansdepartementet. Utskottet anser att ett ställningstagande om nivån på beskattningen av kapital bör anstå i avvaktan på ett resultat av det pågående utrednings och beredningsarbetet. Förslaget i en motion och en reservation om att användande av miljövänliga produkter och miljövänlig teknik ska stimuleras genom en lägre skatt på kapitalavkastningen av vissa investeringar skulle med all sannolikhet förorsaka administrativa svårigheter. Det torde vara lättare och effektivare att använda tillgängliga resurser på ett sätt som innebär en mer direkt styrning mot miljövänlig produktion. Fru talman! Beträffande beskattningsmetod för aktievinster kan följande framhållas. Under arbetet inför 1990 års skattereform undersöktes ett betydande antal metoder för beskattning av kapitalvinster. Utredningen om reformerad inkomstbeskattning föreslog en s.k. portföljmetod, som bedömdes kunna innebära effektivare kontroll och enklare reavinstsberäkning. Kritiken mot förslaget blev förödande, och en modifierad genomsnittsmetod behölls därför. Riksskatteverket har i en nyligen presenterad utredning lagt fram ett förslag om enklare skatteregler vid försäljning av värdepapper. Enligt rapporten är krångliga regler vid andelsbyten det största problemet och genomsnittsmetoden det näst största. Beträffande andelsbyten föreslås förenklingar. När det gäller förslaget om skatteuppskov vid återinvesteringar i onoterade företag för att gynna dessa företags riskkapitalanskaffning har utskottet tidigare hänvisat till att denna fråga har aktualiserats av Småföretagsdelegationen i betänkandet Kapitalförsörjning till småföretag. Den s.k. Bättregruppen i Regeringskansliet, som har analyserat bl.a. dessa idéer, har kommit fram till slutsatsen att en statlig utredning bör få i uppgift att analysera om en uppskovsmodell i kapitalvinstsbeskattningen för återinvestering i onoterade bolag är en effektiv åtgärd om en sådan möjlighet bör införas. Beträffande utformningen av gällande schablonregel vill utskottsmajoriteten framhålla att procentsatsen vid 1990 års skattereform sattes ned från 50 % till 20 %. Procentsatsen bestämdes genom en avvägning av önskemålet om en effektiv kapitalvinstsbeskattning mot önskemålet att underlätta i situationer där det finns svårigheter att bevisa verkliga anskaffningsvärden. Frågan om förändringar på skatteområdet för att underlätta vid generationsskiften i familjeföretag förs fram i ett antal motioner och i en reservation. Antalet motioner och deras innehåll tyder på att frågan har hög aktualitet. Regeringen har också uppmärksammat detta och gett utredaren av reglerna för beskattning av ägare i fåmansbolag m.m. i uppdrag att överväga olika ändringar i arvs och gåvobeskattningen som kan underlätta generationsskiften i företag. Resultatet från utredningen bör avvaktas innan några nya beslut fattas. Fru talman! Jag har i mitt anförande hänvisat till att beredning och utredning pågår i flera av de i dag aktuella ämnena. Om vi ska kunna leva upp till det som jag inledde med, dvs. att alla - inte enbart några - ska ha tillgång till bra utbildning, god omsorg och en säker vård och ska kunna leva med trygghet varsomhelst i vårt avlånga land, är det av allra största värde att vi inte hastar fram beslut som kan få beklagliga konsekvenser och som kullkastar dessa grundsatser. Vi bör på sedvanligt svenskt sätt avvakta pågående arbeten innan vi går till några beslut som minskar statens inkomster. Fru talman! Jag yrkar ytterligare en gång avslag på reservationerna och bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! Det var ett spännande anförande såtillvida att det var en katalog över en mängd utredningar som ska avvaktas på detta område. Det utreds och diskuteras på olika håll och kanter, men det händer inte särskilt mycket. Man ska inte hasta fram beslut, för då äventyrar man vård, skola och omsorg, säger Per-Olof Svensson. Svaret är som vi båda vet ca 30 %. Det är för dessa 30 % av de offentliga utgifterna som man inte ska hasta fram och göra erforderliga förändringar på områden där skatterna gör att ekonomin fungerar sämre, att vi inte klarar den internationella konkurrensen på olika områden och att vi inte får till stånd marknaden för hushållsnära tjänster. Fru talman! Jag ställde ett antal frågor till Per Olof Svensson som jag inte tycker att jag fick besvarade. Det gäller t.ex. fastighetsinvesteringsbolag. Vad är huvudinvändningen mot detta annat än att man säger att det inte finns anledning att ändra uppfattning, men uppfattningen finns inte verifierad? Fortfarande förstår jag inte varför riskkapital ska beskattas dubbelt upp mot en helt riskfri investering. Per-Olof Svensson hänvisar till någon form av utredning kring detta. Jag skulle gärna vilja höra hur man har resonerat där. Det verkar något befängt.
Fru talman! Under dagens lopp har de moderata representanterna från den här talarstolen presenterat förslag som handlar om att minska statens inkomster med tiotals miljarder. Minnet måste vara kort hos de moderata representanterna i denna kammare. Det är inte mer än tio år sedan man försökte just samma politik. Man sänkte inkomsterna för staten och försökte öka utgifterna. Vad hände? Jo, alltihop blev kaputt. Vi ska naturligtvis inte göra om samma misstag en gång till. Moderaterna kan försöka att få människor att tro att den politiken kan vara en bra framtid för Sverige.
Fru talman! Det är inte riktigt svar på mina frågor. Jag konstaterar att regeringspartiet med sina stödpartier går på linjen: Vi utreder, och vi gör inga förändringar. Kollegerna i Tyskland och Frankrike, som också har socialistiska regimer, och i Storbritannien genomför kraftiga skattesänkningar på olika områden. Det gör man för att man helt enkelt måste få ekonomin att fungera bättre. Som vi har snuddat vid här några gånger är det inte heller så väl ställt med den svenska ekonomin. Mycket tyder på att vi nu går in i en kanske rätt så allvarlig konjunktursvacka. Men vi behöver inte göra någonting, absolut ingenting. Vi utreder, säger Per Kan jag inte få svar på någon av de frågor som jag ställt? Tiden räcker inte för alla, men ta en. Ta t.ex. frågan om fastighetsinvesteringsbolagen eller varför riskvilligt kapital ska beskattas dubbelt upp mot riskfria investeringar. Jag skulle vilja ha något litet svar.
Fru talman! Carl Erik Hedlund säger att det inte görs någonting utan att man bara väntar på svaret från utredningar. Jag tycker att det är ett bra system att vänta och se vad utredningar kommer fram till. Som Carl Erik Hedlund själv sade i sitt anförande har det skett en hel del förändringar. Många av stoppreglerna, som Carl Erik Hedlund nämnde, har tagits bort. Det har även skett andra förändringar och förbättringar för det enskilda företagandet. Det tycker jag också är jättebra. Det bidrar också till att människor kan få det bättre i landet när det finns arbete att gå till.
Fru talman! Jag kan hålla med Per-Olof Svensson om att skatter har och ska ha en omfördelande roll. Det är en viktig del i vårt välfärdssamhälle. Men skatter har också en stor påverkan på tillväxten. Därmed påverkar de också tillgången på arbetstillfällen och i förlängningen behovet av ekonomiskt stöd för enskilda och familjer. Med en väl fungerade arbetsmarknad och kvalificerade arbeten minskar naturligtvis det behovet.

Fru talman! En sak är jag övertygad om. Vi ska i princip ha samma beskattning överallt. Vi ska alltså inte har något undantag för exempelvis tjänstesektorn med lägre beskattning än andra branscher. Det är jag helt övertygad om. Jag är lite förvånad över kristdemokraternas resonemang. Någon sade här tidigare i dag att de gick patrull bakom Moderata samlingspartiet. Jag tycker t.o.m. att de står längre till höger om det. Om man går ned till riksdagens läsrum och läser de aktuella tidningar som finns under veckorna kan man i hela landet från syd till nord läsa om kristdemokrater som är ute och lovar ökade anslag till både det ena och det andra. Det gäller anslag till kommunerna, landstingen, polis, tull, fängelser och allt möjligt. Samtidigt föreslår de skattesänkningar i mångmiljardbelopp. Det går helt enkelt inte ihop.
Fru talman! Det är lite svårt att på tiden för en replik redogöra för hela den kristdemokratiska budgetmotionen. Jag är ganska övertygad om att flertalet av de förslag som Per-Olof Svensson talade om, ökade resurser till tullen och till kampen mot ekonomisk brottslighet osv., finns i vårt budgetförslag. Det kommer vi ha anledning att förnya i samband med vårbudgeten. Då får Per-Olof Svensson ytterligare en chans att sätta sig in i det. Alla dessa förslag innebär en budget i balans, inklusive de förändringar i skattesystemet som vi ser som nödvändiga för en ökad tillväxt. Där är det en hel del förändringar i beskattningen av företag och kapital men också i beskattningen av inkomster. Det är naturligtvis också en del i beskattningen på arbete. Jag dristar mig till att upprepa frågan. Hur ser ni på tjänstesektorns utveckling när arbete beskattas hårdare än kapital? Jag kan stödja att vi så långt det nu går ska försöka att ha en så generell skattelagstiftning som möjligt. Med det höga skattetryck vi har finns behovet av undantag på område efter område. Jag vill påminna om att det oftast är regeringen som med sin skattepolitik har behov av att göra undantag. Vi har tidigare under riksdagsåret diskuterat en begränsningsregel och skatt på utländska experter, osv. Det ligger en skillnad i beskattningen mellan olika insatsvaror i produktionen av tjänster och produktionen av varor där arbete beskattas hårdare.
Fru talman! Som jag har sagt tidigare tycker jag att man från Kristdemokraternas håll ska ta det väldigt lugnt, inte angripa andra och säga att man vill ha olika saker. Det jag sagt sedan tidigare är sant. Man är ute och lovar mycket mer än vad man lovar i någon motion i riksdagen. Man lovar höjda anslag till det ena och det andra. Det finns ingenting som man inte vill lyfta fram på olika ställen. Det brukar talas om populism. Jag vill nog påstå att det mest populistiska jag har sett är när jag läser referaten av där kristdemokraterna har farit fram. Samtidigt är man väldigt tyst om vad man tänker göra på andra områden och hur man tänker försämra för människorna i Sveriges land och kanske medverka till det som jag sade, dvs. att människor inte kan få samma bra vård, skola och omsorg i hela landet.
Fru talman! Jag tänkte muntra upp stämningen utan att förlänga debatten för mycket och spela lite Riksdagsjeopardy. Jag tänkte höra om Per-Olof Svensson är redo. Frågan lyder som följer. Vem har sagt: Vi ska släppa fram entreprenörerna, minska byråkratin och underlätta småföretagens exportsatsningar? Tillsammans skapar det förutsättningar för 100 000 nya företag före utgången av år 2000. Då börjar vi nedräkningen. Jag kan säga att det var Göran Persson, vår statsminister, som sade detta i Dagens Nyheter den 22 februari 1998. I dag ser vi rubriker i en tidning som inte är från 1998. Där står: Kraftigt ras för nyföretagandet. Då är min fråga till Per-Olof Svensson om han tycker att regeringen har lyckats bra med att förenkla för företagandet och driva på att vi får fler små företag så att vi inte behöver vara så beroende av de gigantiska jättarna. Fler av dem genomgår i dag en naturlig utveckling i en sorts brukskris när marknaden mognar och andra länder kan börja konkurrera.
Fru talman! Hade jag fått ordet tidigare så hade jag kunnat säga att det var ett för bra uttalande för att vara folkpartistiskt. Det var jag helt övertygad om. Man blir lite förvånad och förundrad över Folkpartiet, och nästan lite rädd också. För inte så hemskt länge sedan var Folkpartiet ett stort parti. På en höger-vänster-skala stod det lite grann till vänster om mitten. Det var ett stort parti, som hade betydelse för landet och för dess utveckling och invånare. Sedan placerade sig partiet i mitten. Då blev man lite färre, och fick mindre att säga till om. Nu är det t.o.m. så att partiet ibland visar sig stå till höger om högern. Man har alldeles tappat kontrollen över allting, och minskar och minskar. Snart har partiet arbetat sig ut ur riksdagen, och kommer inte att ha någon betydelse alls. Återvänd till barndomshemmet!
Fru talman! Om barndomshemmet är det totala hemvistet för den saknad av intellekt, substans osv. som Per-Olof Svensson står för så kommer jag inte att hitta hem dit. Jag noterar att den som är intresserad av att läsa protokollet kan se att Per-Olof Svensson är mer intresserad av att diskutera storleken på partierna än att prata om innehållet i den politik som hans eget parti försöker driva med - som vi hörde från mitt exempel - ett stort misslyckande till följd.
Fru talman! Jag saknar det innehåll som Folkpartiet hade i politiken för länge sedan, när det var ett stort parti. Då förde man en politik som berörde människorna - det stora folkflertalet. Folkpartiet deltog i reformer som var bra för folket. Nu finns man inte på den planhalvan längre.

Fru talman! Betänkandet handlar om företags och kapitalbeskattning. När det gäller förenklingsarbetet på företagsbeskattningssidan och företagssidan över huvud taget så kunde man förstås ha önskat att det kunde ha gått lite fortare. Det finns en utredare som sitter med 3:12-reglerna. Det hela kan i och för sig försvaras med att man har bytt utredare några gånger. Därför har det inte gått snabbare. Det är ändå beklagligt att man tappar tempo på det sätt som man gör. Detta är regler som verkligen behöver ses över och fixas till. Även förenklingar, som Simplexgruppen arbetar med, har i stor utsträckning gått i stå. Vi försöker att trycka på i de här frågorna. Vi formulerar en egen politik när det gäller 3:12 reglerna, realisationsvinstbeskattningen och generationsskiften som innebär att vi vill genomföra stora förändringar. Vi diskuterar nu också internt en schablonbeskattningsmetod, och vi har kommit ganska långt i de diskussionerna. En sådan metod används i vissa andra länder. Den kan innebära stora förenklingar, framför allt för de allra minsta företagen. För att ett sådant system ska fungera måste det bygga på frivillighet. Man måste kunna välja mellan den konventionella beskattningsmetoden och denna schablonbeskattningsmodell. Det tror vi skulle underlätta oerhört mycket. Det har visat sig i Spanien att man inte får in mindre skatt, utan att det t.o.m. finns företag som är beredda att använda schablonbeskattningen trots att de får betala lite mer skatt än de skulle ha gjort om de hade använt en konventionell metod. I gengäld slipper de bokföring och alla problem med den typen av papper. Detta är också en sak som håller på att utredas och övervägas hos RSV. Där granskar man de här modellerna, och jag tycker att man har kommit ganska långt när man tar upp diskussionen och analyserar hur ett sådant system skulle kunna se ut. Därmed inte sagt att vi kommer att ställa upp på den borgerliga linjen, där man i stort sett vill skala bort de flesta skatter och göra väldigt långtgående förändringar i övrigt. Men jag tror att vi tillsammans faktiskt kan lösa detta med 3:12-reglerna och den typ av beskattning som slår så knepigt. Jag tycker att man har kommit ganska långt när det gäller kapitalinkomstbeskattningen i Europa. Både inom OECD och EU arbetar man med detta. Sparandedirektivet är ett första steg, som innefattar förhandlingar med fem stater, dvs. USA, Schweiz, San Marino, Monaco och Lichtenstein, om att de också ska inlemmas i samma system. På sikt ska systemet innebära att man ska få uppgiftsskyldighet mellan länderna. I avvaktan på detta kanske det inte är någon ko på isen när det gäller kapitalbeskattning. Det kanske inte är den frågan som är den absolut viktigaste att driva just nu. Låt oss avvakta och se vad man kan göra för att trygga den typen av skattebas. Det är ganska intressant att man i olika arbeten i övrigt inom EU konstaterar att om det är någon skatt som ska sänkas så är det inkomstskatten, därför att man i första hand vill främja sysselsättningen. Däremot är det viktigt att alla länder bevarar skattebaserna för kapital och fastigheter - och för fastigheter skriver man faktiskt uttryckligen att man bör ha en skatt. Det är intressant att också EU har uppmärksammat denna problematik. När jag läser reservationer och förslag från de borgerliga partierna och följer deras resonemang omkring utökning av möjligheterna till avsättning i periodiseringsfonder så blir jag lite konfunderad. I 30 % av årets vinst i sex år. Denna typ av skattekrediter kan, speciellt om man höjer gränsen ytterligare, skapa ett problem längre fram. Skulle man gå upp till 50 % - eller om man skulle kunna avsätta hela årsvinsten, som vissa vill - så skulle man skapa ett mycket farligt system för många småföretagare. Då vänjer de sig vid en skattenivå som inte är den verkliga. Däremot tycker jag att det är viktigt att periodiseringsfonderna finns. Utformningen i dag är nog ganska väl avvägd. Jag skulle t.o.m. kunna säga att 30 % kan vara lite högt. Men att skjuta skatten framför sig ännu mer är ingen lösning för nystartade företag. Detta är en avvägningsproblematik som är mycket svår. Att kunna sätta av 50 % av vinsten skulle nog kunna skapa framtida problem för många företagare. När jag sedan läser reservation 5 av Miljöpartiet så måste jag säga att jag inte förstår vad som står där! Det står att man ska periodisera ett överskott och öka det hela så att reavinstbeskattning ska kunna skjutas upp. Jag vet inte vad det är för reavinstbeskattning man pratar om. Är det något som inte ska skjutas upp så är det faktiskt reavinst, för då har man ju avslutat en verksamhet. Varför man då ska skjuta upp reavinsten är för mig helt obegripligt - fullkomligt obegripligt! Jag tycker att det är viktigt att varje år ska avslutas med någon form av bokslut eller redovisning. Det är helt orimligt att utöka detta till att gälla flera år. Vi har ett system för att klara detta, och det är de nuvarande periodiseringsfonderna. Vill man på något sätt utöka det genom att höja procentavsättningen så får man göra det, men jag anser inte att det är särskilt klokt. Vi får prata med Miljöpartiet sedan. Man skriver dessutom att avskrivningsmöjligheterna är starkt begränsade för små företag. Nja, har man en räkenskapsenlig avskrivning så är det precis samma sak för storföretagen som för de små företagen. Det är ingen skillnad alls! Om man däremot använder restvärdemetoden, dvs. inte avslutar sin bokföring mot en balans och resultaträkning utan bara använder N1-blanketten, så har man ingen möjlighet att få de räkenskapsenliga avskrivningarna. Men man får ändå 30 procents avskrivning. Eller rättare sagt: Man ska ta upp det utgående restvärdet till 70 %, och skillnaden blir alltså avskrivningen. Sett i det sammanhanget förstår jag inte vad som står i reservationen. När det gäller kapitalinkomstbeskattning har de 15 procenten diskuterats. Jag tror att Carl Erik Hedlund och jag egentligen är ense om att om man har en kapitalinkomstskatt på 15 % innebär det de facto att avdragsmöjligheten begränsas. Annars skulle det skapa låneringar där man lånar, får avdrag med 30 % och sedan tar man bara upp 15 % i vinst. Det är ett klassist sätt att undandra skatt när man får göra avdrag som är mera värt än inkomsten. Det är ju naturligtvis ett väldigt problem. Moderaterna borde tänka ett varv till på hur detta ska lösas för de fastighetsägare som skulle drabbas hårt. Det blir ju kraftigt ökade boendekostnader i det läget. Jag tycker att man ska se allting i ett sammanhang. Jag måste säga att jag var väldigt trakterad av tanken på fastighetsinvesteringsbolag för några år sedan. Jag tyckte att det här fanns ett väldigt stort kapital som är undangömt som skulle kunna lyftas fram. På det sättet skulle olika pensionsfonder få ett nytt investeringsobjekt. Men efter att ha tänkt över saken är jag inte riktigt lika positiv längre. Jag är inte heller helt negativ, men jag tycker inte att det är läge för att ta det steget riktigt ännu. Carl Johan Åberg har producerat en skrift om detta. Han var också mer entusiastisk för några år sedan. Det har tunnats ut lite grann. Det finns vissa fördelar, men det finns också stora nackdelar. Det skulle i stort sett gälla fastigheter i storstäder medan det inte skulle kapitalisera några andra fastighetsvärden ute i landet. Det är återigen ett storstadsfenomen och kanske en lösning för storstäderna och de verkliga tillväxtområdena. Det har ju diskuterats att det föds för få barn i landet. Här är det läge för en ordentlig skattehöjning på vissa produkter, vilket skulle kunna öka barnafödandet, och då tänker jag på preventivmedel. Det är inte någonting som jag föreslår, men skatter skulle kanske kunna påverka folks beteende. Slutligen vill jag vända mig till Rolf Kenneryd. Nu är han inte kvar här, men han pläderade för det fina med nedsättningen med 5 % av arbetsgivaravgiften upp till en viss lönesumma. I morgon kommer det att presenteras en rapport på revisorernas plenum som sågar denna nedsättning monumentalt. 51⁄2 miljarder har skapat högt räknat 3 000 jobb. Det innebär en kostnad på 11⁄2 miljoner per arbetstillfälle. Nedsättningen av arbetsgivaravgiften är alltså ingen större hit, det kan man konstatera. Det är bra att den typen av rapporter och granskningar kommer fram så att man ser vad som är verklighet och vad som är fiktion. Fru talman! Med detta yrkar jag bifall till förslaget i det föreliggande betänkandet.

Fru talman! Jag delar naturligtvis också den uppfattningen. Jag hoppas att det blir ett positivt resultat av 3:12-utredningen. Jag tycker bara att det tar så förtvivlat lång tid, eftersom det här är ett stort problem för fåmansbolagen, därav min frustration. Vi har diskuterat detta i kammaren så länge jag har varit här. Varför jag begärde ordet var för att jag ville kommentera detta med kapitalinkomstbeskattningen. Självfallet - och det sade jag tidigare i en replik till Matz Hammarström - måste det råda jämvikt. Är det Vår uppfattning är att för att man ska klara den internationella konkurrensen måste man successivt anpassa det svenska beskattningsläget på kapital till den internationella marknaden. Då måste vi på något annat sätt se till att hushållen inte kommer i underläge, och det kan man göra på olika sätt. Vårt förslag är - och nu kommer jag egentligen in på en finansdebatt - att grundavdragen ska öka, att man ska skapa större utrymme på inkomstsidan för hushållen så att de kan ha råd med 15 %. Skulle detta inte räcka föreslår vi i vår stora budgetmotion att man ska se på om det går att införa övergångsregler. Vi vet ju lika väl som alla andra ledamöter i den här kammaren att det vore fel att bara göda på, utan man måste göra andra anpassningar, och det har vi förklarat i vår motion. Men Per Rosengren har ju rätt, och jag har den uppfattningen att det inte ska vara på något annat sätt, inga ringar eller sådant, som också Per Rosengren var inne på.
Fru talman! Det är bra att få det klarlagt, att det finns en samstämmighet i kammaren om att man inte kan ha ett system som haltar. I övrigt har moderaterna sin politik och vi har vår politik för att lösa dessa problem. Det skulle - som Carl Erik Hedlund säger - bli en finansdebatt om vi tog upp den diskussionen igen. Vi har delvis snuddat vid detta tidigare i dag, men det finns väl ingen anledning att fortsätta den diskussionen. Jag tror att vi, liksom väljare och lyssnare, vet var vi står.

Fru talman! I Sverige infördes det den 1 januari I en tidningsartikel förra året med rubriken Prostituerade får dra av för kondomer redovisades att Regeringsrätten i en dom 1982 slagit fast att prostitution är att betrakta som näringsverksamhet och att den som säljer sex därför ska betala skatt. En namngiven skattedirektör på Riksskatteverket citerades. Han sade följande: En prostituerad kan jämföras med vilken hantverkare som helst när det gäller skatter. Precis som en hantverkare har en prostituerad rätt att göra avdrag för inköp av verktyg. Som exempel på tänkbara verktyg för en prostituerad anges kondomer och vissa kläder. Skattedirektören medger att det finns vissa gränsdragningsproblem i den här frågan. Hittills har tydligen ingen angett prostitution som sysselsättning i sin deklaration. För Stockholmspolisens prostitutionsgrupp kom tydligen dessa fakta - dvs. att sexförsäljning är skattepliktig - som en överraskning. Många delade sannolikt denna förvåning. Prostitutionsgruppen menade då att detta öppnade nya möjligheter. Via krav på bokföring av kända prostituerade skulle man kunna komma åt kunderna, dvs. de som köper sexuella tjänster skulle kunna spåras upp den vägen. Alternativet var att man i stället skulle kunna komma åt de prostituerade genom att kräva in bokföring från dem. Om de inte uppfyllde det kravet kunde de åka på en skattesmäll, vilket skulle avskräcka från fortsatt prostitution. Prostitutionsgruppen såg då fram emot ett pilotfall. Den s.k. uppsökarenheten i Stockholm var inte lika entusiastisk. Man menade i stället att detta strider mot alla intentioner i sexköpslagen. Att beskatta inkomster från prostitution gör prostitutionen till ett yrke, vilket kan legitimera fortsatt prostitution. Vi som har motionerat i frågan är jag och Ulla Hoffmann. Vi delar den uppfattningen och vi har därför väckt en motion, Sk743, med yrkandet att vi begär att regeringen ska lägga fram ett förslag till ändring av skattelagstiftningen med innebörden att prostitution ej är att betrakta som näringsverksamhet och att avdrag för kostnaderna ej ska vara möjlig. Skatteutskottet har nu behandlat motionen. Man hänvisar till att det finns mer effektiva åtgärder för att komma åt prostitution, och det kan man väl hålla med om, men nu är det skatterna som vi ska diskutera. Man skriver t.ex.: En sådan lagändring som motionärerna efterlyser torde enligt utskottets mening inte bli ett verksamt medel för att motverka prostitutionen. Fru talman! Jag är mycket väl medveten om att prostitution i sig inte är olaglig verksamhet. Det som är olagligt är att köpa sexuella tjänster. Då kan man fråga sig om vi ska ha en lagstiftning som i princip säger att om man är prostituerad ska man ta upp inkomst av näringsverksamhet. Skattemyndigheterna brukar ju i övriga fall vara ganska nitiska med att driva in skatterna. Det finns andra exempel på att man kan åka på att betala skatter, t.ex. om man ägnar sig åt hembränneri eller smuggling av sprit osv. Det finns faktiskt också exempel på att man har kommit åt denna typ av verksamhet ganska effektivt med en kombination av brottslagstiftningen och skattelagstiftningen. Skatteutskottet brukar ju i övrigt brukar vara måna om att se till att den skattelagstiftning som vi har efterlevs. Min fråga till skatteutskottet blir utifrån den här diskussionen: Finns det några exempel på att någon person har tagit upp prostitution som en inkomst av näringsverksamhet? Är det så att skattemyndigheterna försöker att ringa in den här typen av verksamhet? Ser ni inte, om svaret på den första av de två frågorna är nej, en viss fara för att det blir som vi motionärer har skrivit, nämligen att om vi driver detta hårt och jämställer det här med vilket hantverk som helst legitimerar vi en verksamhet som vi vill göra allt för att minska? Det uppfattar jag att vi är ganska överens om här i riksdagen.

Herr talman! Jag ska försöka att göra mig till uttolkare för majoriteten. Det har varit stor enighet här, vill jag påstå, även om det inte varit så stor samsyn i debatten här i dag. Situationen är precis som Peter Pedersen pekar på, att det pågår en hel del verksamheter i det här landet som är väldigt olagliga. Det kan gälla alltifrån uppdragsverksamhet för mord, spritsmuggling, narkotikasmuggling, koppleriverksamhet etc. som är olagligt men som vi inte kommer åt genom brottsbalkens reglering av vad som är förbjudet. I denna verksamhet som drivs av en enda sak, dvs. girighet, ofta på bekostnad av svaga personer som missbrukare och prostituerade, handlar det om kvinnor som är extremt utsatta. Jag delar ambitionen att vi ska hjälpa de här kvinnorna. Men för att vi ska komma åt dessa girigbukar, ohederliga människor som exploaterar dessa svaga grupper eller som säljer narkotika t.ex. menar jag att det är viktigt att vi har möjligheten att slå till med skattevapnet, på samma sätt som man redan på 30-talet i Amerika jagade Al Capone med skatter eftersom man ofta inte lyckades sätta dit honom för annan verksamhet.
Herr talman! Johan Pehrson är inne på andra verksamheter som är olagliga och att man kan komma till rätta med vissa problem skattevägen. Prostitution är inte olaglig sett ur den prostituerades perspektiv, och jag tycker inte heller att den ska vara olaglig. Men att däremot säga att man betraktar den som en näringsverksamhet är ett ganska stort steg. Här har vi en verksamhet som vi på olika sätt försöker att bekämpa. Vi vill inte stämpla ut de prostituerade. Därför ska inte den verksamheten vara olaglig. Däremot är det inte legalt att köpa sexuella tjänster. Min egentliga fråga till skatteutskottet, som jag fortfarande inte har fått svar på, är om ni kan ge några exempel på att vi liksom när det gäller smuggling eller hembränneri med skattevapnet, för att citera Johan Pehrson, på något vis har minskat verksamheten vad gäller prostitution. Är det vanligt förekommande? Enligt en tidningsartikel har det aldrig hänt att någon har angett prostitution som näringsverksamhet. Ska vi ha skatter och regler som inte efterlevs? Varför ska vi i så fall göra ett speciellt undantag just vad gäller den här skattebasen?
Herr talman! Jag har ett konkret svar. Jag kan tyvärr inte ge något sådant exempel nu. Däremot kan jag säga att det finns en del avancerad koppleriverksamhet som man har kommit åt denna väg. Man har kommit åt folk som har exploaterat kvinnorna, och det tycker jag är bra. Dem har man kommit åt med skattevapnet inte minst. Vad är då alternativet? Om det inte är näringsverksamhet blir det ju inte beskattat alls. I så fall skulle det här bli en skattefri zon, och det vore väl ändå helt fel signal.
Herr talman! Såvitt jag förstår är skattebasen vad gäller prostitution i princip noll. Det är inga betydande inkomster som kommer in den vägen. Om vi säger att prostitution är att betrakta som vilken näringsverksamhet som helst, finns det då inte en viss risk att vi legitimerar verksamheten i sig? Som jag har uppfattat det finns det en stor enighet om att vi ska göra allt för att minimera den i stället. Det har visat sig i praktisk verklighet att skatter inte är ett effektivt medel. Avser skatteutskottet att trycka på i den här frågan för att komma till rätta med prostitutionen? Man kan nästan få intrycket att utskottet tror att den nya lagstiftningen kommer att vara mycket effektiv i den kampen.

Herr talman! Rättssäkerhet i beskattningen är centralt. Rättssäkerhet innebär bl.a. att det ska råda ett rimligt balansförhållande mellan den enskilde medborgaren och myndigheterna. Rättssäkerhet innebär även att skattereglerna ska vara förutsägbara och möjliga att förstå. Rättssäkerhet är också att en medborgare ska kunna få ett myndighetsbeslut prövat inom rimlig tid av domstol. Rättssäkerhet behövs så att inte medborgarna riskerar att utsättas för myndighetsingripande till följd av godtycke. Detta är några exempel på hur man skulle kunna definiera rättssäkerhet. Moderaterna väckte under allmänna motionstiden ett par kommittémotioner som behandlas i det här betänkandet och som tar upp olika aspekter på rättssäkerhet. Vi tycker att det är viktigt att det ständigt förs en diskussion och förs fram förslag som stärker den enskildes ställning när det gäller rättssäkerhet i beskattningen. Jag vill också ta upp ett par punkter som i och för sig inte berörs så mycket i det här betänkandet men som ändå är väldigt intimt förknippade med dessa frågor. Det gäller handläggningstiderna i domstolarna. Det finns ju en tendens att det tar väldigt lång tid innan skatteärenden avgörs i domstol. Det kan ta tre fyra år och ända upp till tio elva år. Detta är naturligtvis djupt otillfredsställande. De som utsätts för den här processen är ofta företag t.ex. Ett företag kan ha agerat på ett visst sätt som sedan ska prövas i domstol. Nästa år inträder kanske exakt samma förhållande. Då agerar man på nytt som man tidigare gjorde eftersom saken inte är prövad i domstol. På det här viset ackumuleras problemen och också de belopp som är knutna till problemen. Det kan då sättas i fråga huruvida storleken på skatten är den rätta eller inte. Så handläggningstiderna i domstolarna är en annan viktig komponent. Ett annat förhållande som jag också vill peka på i det här sammanhanget är att skattemålen behandlas i olika typer av domstolar. Det är i sig ett problem. Det är inte minst ett kompetensproblem som är värt att notera i det här sammanhanget. Jag ska ta upp några av de förhållanden som berörs i betänkandet och några av de rubriker som finns med. Jag har inte möjlighet att ta upp samtliga. När det gäller F-skatten finns det ett antal reservationer. Systemet med F-skatt är mycket viktigt. Det är mycket bra att vi har det och att reglerna har införts. Det ökar rättssäkerheten, kan man säga. Det ökar nämligen förutsägbarheten för den som upphandlar en tjänst. Den som säljer tjänsten är själv ansvarig för sina skattekostnader. Det är därför viktigt att det här systemet finns. Systemet har efter hand blivit bättre och tydligare. Systemet med F-skatt är också nyckeln till att kunna starta företag och att med trovärdighet kunna gå ut och agera på en marknad. Som sagt har en hel del blivit bättre men inte allt. Skälet till att vi har reserverat oss denna gång är att vi tycker att man borde ha genomfört också den senaste förändringen som är föreslagen av bl.a. Riksskatteverket och som innebär att man skulle ändra lagtexten så att detta med självständigt bedriven verksamhet definierades om till en viss grad av självständighet. Det gör det nämligen möjligt för många fler att få F-skattsedel, inte minst de som går från en arbetsgivare för att starta eget och som kanske inledningsvis har uppdrag hos sin gamla arbetsgivare under en längre tid. Det är viktigt att den här förändringen genomförs. Gör man det har man anpassat förhållandena till de gränssituationer som råder på arbetsmarknaden i dag. Ett annan fråga som diskuteras i betänkandet är skattekontot. Skattekontot innebär också vissa förenklingar och fördelar för företagen. Men för att det ska fungera fullt ut gäller det att man kan kan läsa kontobeskeden, att de är lättförståeliga. Man måste också av skattekontot kunna förstå hur mycket skatt man är skyldig i olika situationer och vilka betalningsfrister som gäller. Där återstår det en del att göra. Nu vet jag att Riksskatteverket håller på med en enkätundersökning för att ta reda på hur det här systemet har uppfattas ute bland företagen. Jag ser fram emot uppföljningen av detta. Jag tycker att det är viktigt att det följs upp. Det är ofta företagen vi talar om här även om privatpersoner också har skattekonton - det är i regel bara en gång om året man får se dem. Företagen måste kunna veta exakt vilka betalningsfrister som gäller. Mina kontakter med olika företag visar att man inte alltid vet detta i dag. En tredje punkt som jag vill lyfta fram gäller skattetillägget. Vi moderater har ju under lång tid kritiserat skattetillägget för att vi tycker att det är ett otidsenligt sätt att faktiskt bestraffa olika skattebetalare på felaktiga grunder. Det har tillsatts en utredning. Utredningen har presenterat ett resultat. Den intresserade kan ju ta del av Skattetilläggskommitténs olika förslag. Jag hoppas verkligen att regeringen tar del av förslagen. Utredningen konstaterar ju, och det är viktigt att lyfta fram det, att dagens system har inslag av godtycke och orättvisa. Det har vi hävdat länge, men det är bra att också utredningen nu drar den slutsatsen. De som har handlat i god tro kan i dagens situation ändå råka ut för skattetillägg på ganska betydande belopp. I utredningen framgår det också att över 100 000 skattetillägg beslutas varje år av skattemyndigheterna och att intäkterna belöper sig till 1-2 miljarder kronor. Det är alltså en högst avsevärd sanktion som skattemyndigheterna har till sitt förfogande gentemot de skattskyldiga. Det inbringar stora belopp. Jag kan inte låta bli att konstatera att jag tror att många av de här beloppen är oskäliga. Nu föreslår kommittén en ny lagstiftning som innebär att uppsåt också ska beaktas. Det betyder att om någon har haft för avsikt att på ett felaktigt sätt undandra sig skatt, eller betala mindre skatt, ska man kunna sanktioneras. Har man aldrig haft avsikten att undandra skatt ska inte sanktionen komma i fråga. Jag vill verkligen rikta en uppmaning till majoriteten i skatteutskottet att pressa på i Regeringskansliet så att Skattetilläggskommitténs förslag i denna del genomförs. Däremot ska man inte genomföra det förslag till finansiering som finns i betänkandet eftersom det innebär att man kraftigt höjer procentsatserna på skattetillägget. Där är ju kommittén bunden av de direktiv som finns när det gäller finansiering. Men i den delen är det ett dåligt förslag. Jag vill, herr talman, lyfta fram ytterligare två punkter. Den ena gäller anstånd med att betala skatt. Den princip som vi har i Sverige när man kommer till en skatteprocess i domstolen är ju att först betalar du skatten, sedan ska vi pröva i domstolen om det var rimligt att du skulle betala den. Man kan ju tänka sig detta i andra sammanhang: Först sitter du av ditt straff i fängelse, sedan någon gång ska vi pröva i tingsrätten eller någon annanstans huruvida du skulle ha gjort det eller inte. Det är naturligtvis en ordning som är otillfredsställande. Jag anser att regeringen bör få i uppdrag att se över reglerna när det gäller anstånd med att betala skatt så att det blir ett mer rimligt balansförhållande mellan den enskilde och myndigheten. Dagens rättspraxis ger nämligen utrymme för en osäkerhet på det området. Herr talman! Till sist vill jag ta upp något som kanske kan uppfattas som ett mindre problem i det här sammanhanget. I det här betänkandet finns ett antal motioner om sockenbegreppet i folkbokföringen. En utredning har presenterat ett förslag där man tycker att det är mer rationellt att kommunerna ska betraktas som hemvist. Vi har dock en historia i Sverige. Det finns också en kulturhistorisk betydelse. Socknen och församlingen kan vara en väldigt viktig del när man ska identifiera sig med sin hembygd. Det är flera motionärer som har tagit upp den här frågan. Vi har i vår reservation också påpekat att det utredningsförslag som har lagts fram inte bör genomföras. Sockenbegreppet bör behållas för att vi på det viset ska knyta an till vårt kulturarv på ett bättre sätt. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservation 1 under punkt 1.

Herr talman! I det här betänkandet, Allmänna motioner om taxering och skattebetalning, har vi från Vänsterpartiets sida tre reservationer som jag tänkte att jag skulle redogöra för. Reservation 7 handlar om de gränsproblem som uppstår vid den långa gränsen mellan Sverige och Norge. Denna gräns är faktiskt 160 mil lång. Det handlar om gränsproblem som uppstår vid arbetspendling. Norge är en stor arbetsmarknad för de län som gränsar dit. Vi har ju nyligen varit i Öresundsregionen och tittat på de problem som man har där vid arbetspendling. Många av de problem som vi har sett där - och till viss del har vi också fått lösningar presenterade för oss - gäller även vid denna gräns, som vi nu alltså har skrivit en reservation omkring. Det handlar naturligtvis om problematiken omkring gränspendling och om det här andra begreppet, "gränsgångare", som i någon mening är ett undantag. Många gånger är det problem kring skattefrågorna men också kring de frågor som rör socialförsäkringar, arbetsmarknad, föräldraförsäkring osv. Då handlar det kanske inte i första hand om att ändra reglerna utan om att ha bra information. Det handlar också om att tillämpa reglerna på ett sådant sätt att det underlättar i den arbetsmarknad vi har och inte försvårar. Jag har också haft en diskussion med Leif Pagrotsky om de här frågorna. Ett av de problem som jag tog upp med honom var vem i regeringen som har ansvar för de här frågorna, som griper in på så många olika områden. Det är ju Utrikesdepartementet som har det övergripande ansvaret, och det kan nog vara bra med ett övergripande ansvar på det sättet. Men det kan också försvåra eftersom det departementet inte har insyn och tillräcklig kunskap i frågor som rör skatt, tull osv. En annan reservation som Vänsterpartiet har är reservation 17. Den handlar om ett förslag från vår sida om att återinföra arbetsgivarens skyldighet att medverka vid betalning av kvarskatt. Vid kontakter med Riksskatteverket visade det sig att vid omläggningen till det system vi har i dag, kopplat till skattekontot, var det till att börja med väldigt många som missade att betala sin restskatt. De blev restförda och hamnade i kronofogdens register. Därmed kunde de också hamna hos kreditupplysningsföretag. Nu vet vi att antalet minskar hela tiden, och det är en bra utveckling. Från vår sida kommer vi, trots att vi har lagt fram en reservation, att följa den utvecklingen och se om det visar sig att antalet även i framtiden minskar. Det tycker vi är positivt. Vi vill ändå notera att för det stora flertal av löntagarna som får sin slutskattsedel i augusti ska faktiskt kvarskatten betalas i november. Det kan vara en ganska tuff tid att betala kvarskatt för t.ex. en barnfamilj som vill ha pengar till julhelgen. Reservation 8 från Vänsterpartiet handlar om legitimationskontroller vid revisioner. Det är en fråga som vi har lyft fram förut, och den har sitt ursprung i ett förslag från Skatteflyktskommittén. Det handlar om att begära legitimationskontroller vid arbetsplatser, t.ex. byggarbetsplatser eller restauranger. Det är många som har haft invändningar mot det här förslaget och menar att det ger alltför långtgående befogenheter osv. Man kanske kan instämma i en viss del av den kritiken. Men å andra sidan finns det väldigt många exempel på hur arbetsgivare på ett väldigt hänsynslöst sätt utnyttjar många människor, t.ex. illegala invandrare som för en svältlön får arbeta under fruktansvärt vidriga förhållanden helt utan ett socialt skyddsnät och fjärran från de lagar som råder på arbetsmarknaden. Vi tycker att det är viktigt att lyfta fram frågan. Vi tycker att det är ett oskick att det finns arbetsgivare i dag som utnyttjar människors belägenhet och utsatthet på det här sättet. Jag ska kort kommentera några av Moderaternas reservationer i det här betänkandet. Jag noterar återigen att det finns reservationer inte bara från Moderaterna utan även från andra partier som rör F skattsedlarna. Det var ändå ganska välgörande att få lyssna på Carl Fredrik Graf. Han sade att man genom åren har varit väldigt kritiska mot detta, men nu kändes som om man snart var i hamn. Nu är det en fråga kvar, säger Carl Fredrik Graf, och den handlar om självständighetsbegreppet. Jag tycker att det är intressant att man på den borgerliga sidan ändå i någon mening erkänner att vi är en bit på väg. Vi har debatterat frågan om F-skatterna ett antal gånger här i kammaren sedan 1997. Jag har undrat om dessa människor aldrig blir nöjda, trots att jag vet att det har varit många problem som har hängt samman med F skattsedlarna. Det har gällt möjligheterna att få dem, krångel osv. vid skattemyndigheterna, men det har förbättrats. Det kan naturligtvis göras bättre, men många gånger glömmer man bort varför vi en gång införde F-skattsedlar. Det finns ett konsumentperspektiv i detta. Det handlar helt enkelt om en rättstrygghet. Vem har skyldighet att betala avgifterna när man anlitar ett företag t.ex.? När jag läser de här reservationerna verkar det ibland som om vi bara ska dela ut F-skattsedlar till höger och vänster om det inte föreligger näringsförbud. Det är faktiskt det flera av partierna skriver. Sedan finns det en annan reservation, nämligen reservation 14, där det står att den totala lönekostnaden ska finnas med på lönebeskedet. Moderaterna skriver att man tycker att staten ska gå före med gott exempel. I de fall som staten är arbetsgivare ska man ange vilka skatter som man har betalat. För det första kan jag konstatera att det står i betänkandet att alla arbetsgivare har sin fulla frihet att själva skriva på lönebeskedet och informera de anställda om hur höga skatterna är. Jag förstår inte varför vi ska behöva ta den här svängen om riksdagen och att vi ska behöva behandla frågan. För det andra förstår jag att Moderaternas motion och reservation är skriven utifrån den Demoskopundersökning som SAF beställde för något år sedan. De slutsatser man har dragit av den undersökningen visar t.ex. att många inte vet hur hög inkomstskatten är eller hur hög arbetsgivaravgiften är. Jag måste nästan ställa en fråga till Carl Fredrik Graf. Betyder det att er propaganda om de skyhöga skatterna vi har här i landet inte har gått fram i tillräckligt hög grad till människor? Är det därför ni vill att vi ska lagstifta om att detta ska stå på samtliga lönebesked? Herr talman! Jag vill yrka bifall till Vänsterpartiets reservation nr 8.
Herr talman! Marie Engström gör mig lite besviken när hon ställer sina frågor till mig. Marie Engström brukar ju vara påläst och veta vad hon talar om, men båda de frågor som har ställts ger uttryck för lite svepande formuleringar där man inte riktigt har tagit reda på detta. Det finns en motion där man säger att alla ska få F-skattsedel om man inte har näringsförbud. Den har vi avstyrkt i vår reservation. Vi konstaterar, och det sade jag också i mitt inledningsanförande, att det successivt har blivit bättre. Systemet med F skattsedel är ett bra system. Det är en konsumentupplysning, precis som Marie Engström var inne på. Men just det förhållandet att det har varit problem, vilket Marie Engström också talade om, gör att vi hela tiden måste arbeta med att göra det bättre. Nu återstår en sak för att det här ska fungera riktigt bra. Om man ändrar lagstiftningen och självständighetskriteriet i enlighet med det som Riksskatteverket föreslår med en viss grad av självständighet, tror jag att man sedan kommer att kunna sortera ut de sista problemen med detta. Vi har inte föreslagit att man lagstiftningsvägen ska införa upplysningar om skattekostnader i samhället för alla företagare i landet. Det är precis som Marie Engström säger, nämligen att det är upp till företaget att bestämma hur man vill utforma sina lönebesked. Däremot tycker vi nog att det kunde vara värdefullt om medborgare i allmänhet fick en bättre bild av skattekostnaderna i samband med löneutbetalningar, och även i andra sammanhang. Jag tror att det skulle vara bra om man fick en bättre balans mellan hur det ser ut med skattekostnaderna respektive hur olika utgifter fördelas i samhället. Det är värdefullt om den typen av kunskap är spridd.
Herr talman! Carl Fredrik Graf säger att jag var fel ute när jag sade att den enda anledningen till att inte få F-skattsedel skulle vara att man hade näringsförbud. När jag tittar i reservationerna ser jag det är i Kristdemokraternas reservation som det står att den enda anledningen till att inte få F-skattsedel skulle vara att personen har näringsförbud. Kenneth Lantz kan kanske sedan utveckla syftet med att skriva på det sättet. Jag tycker att man hamnar där jag sade förut, nämligen att man mer eller mindre kan dela ut dem till höger och vänster. Moderaterna skriver: "om inte företagssyftet är uppenbart oseriöst", vilket nästan hamnar i samma klass. Jag tycker fortfarande att det är bra att man blir lite mer nöjd. Det finns ju andra reservationer här, t.ex. från Folkpartiet, där man vill göra det till en jämställdhetsfråga. Man pratar om alla dem som aldrig över huvud taget kan komma i fråga att starta ett företag. När det gäller svenska folkets skattebetalning och om detta ska synliggöras på dokument, står det faktiskt i er reservation: "Staten kan som arbetsgivare föregå med gott exempel genom att som första punkt på lönebeskedet redovisa arbetstagarens bruttolön inklusive avgifter enligt lag och avtal."
Herr talman! Det är bra att Marie Engström citerar reservationen. Då slipper jag tala om vad som står där. Citatet var korrekt. Jag hoppas att det nu för tredje gången framgår att den förändring vi föreslår när det gäller F-skattsedeln är den som Riksskatteverket föreslog i den rapport som är citerad i reservationen. Den innebär att självständighetskriteriet förändras något. Därefter tror jag att vi får ett system som kommer att vara bra och så nära man kan komma ett fungerande system för F
Herr talman! Jag skulle vilja ställa ett par frågor till Carl Fredrik Graf. Han kan naturligtvis inte svara på dem nu. Jag kan bara konstatera något då. I den Demoskopundersökning som SAF har beställt har man kommit fram till att varannan företagare inte vet hur höga arbetsgivaravgifterna är. Jag tycker att det är intressant. Moderata samlingspartiet har ju som första paroll: Sänk skatterna, sänk arbetsgivaravgifterna! Om inte företagen själva vet hur höga avgifterna är, varför gör ni er till tolk för dessa företag och säger att de vill ha sänkta skatter? De vet ju inte själva nivån på skatterna. Det är samma sak när man har frågat inkomsttagare som tjänar 15 000 kr i månaden. De svarar att skatten kanske är någonstans mellan 30 % och 35 %, vilket den naturligtvis ofta också är. Kommunalskatten ligger ju ofta på de nivåerna. Ni anser att det svaret också är fel. Ni menar att skatterna ligger på 60 65 % eftersom ni vill synliggöra punktskatter, osv. Jag ser detta mycket som en del i er propaganda för att genomföra era skattesänkningar.

Herr talman! SkU 16, allmänna motioner om skatt och taxering, som vi har att debattera och besluta om behandlar frågor som bevisligen berör många människor i vårt land. Det gäller naturligtvis alla företagare. Jag tänker speciellt på dem som vi benämner soloföretagare. Men det gäller inte endast företagare. Alla som är anställda berörs på ett eller annat sätt av de beslut vi kommer att fatta i dag. Herr talman! Kristdemokraterna står självklart bakom samtliga våra reservationer, men för tids vinnande yrkar jag endast bifall till reservation 9 under punkt 6. Vi känner till uttrycket "bli vid din läst". Det är ett mycket bra uttryck för många, ja kanske rent av för alla människor. Många av landets småföretagare känner sig just dessa dagar mycket frustrerade, kanske rent av schizofrena. Man har i bakhuvudet en ständig fråga: Ska jag leva upp till kundernas krav att arbetet ska slutföras, eller ska jag lägga tiden på myndigheternas rapportkrav i dessa dagar då det är deklaration? Speciellt passar detta in på soloföretagarna. Tänk er en murare eller målare som är en eftertraktad hantverkare i dessa dagar. Han eller hon har fullt upp med arbete. Det skulle vara enkelt att fylla veckans samtliga sju dagar med hantverk. Men vår hantverkare ska utöver sitt utbildade yrke även klara av att vara redovisningsmänniska, administratör och säljare av egna tjänster. Utöver detta förväntas han eller hon vara pappa eller mamma efter dagens långa arbetspass. Jag besöker ofta småföretagare och inte minst soloföretagare. När man frågar dem vad som är mest komplicerat eller betungande i verksamheten kommer vädjan om enklare regler avseende deklaration och kontakter med myndigheter av olika slag. Man vill helt enkelt bli vid sin läst. Man vill hålla på med det man är bra på. Nu finns det säkerligen de som redan har löst problemet åt vår murare. Man säger: Låt en redovisningskonsult göra jobbet. Jo, tack. Gärna det. Men vad kostar detta för muraren? För att revisorn ska erhålla 100 kr i handen måste muraren fakturera från Vår välfärd i all ära. Den är bra i många delar. Men vårt höga skattetryck är inte något jag skryter med. Skattekilen som vi har borde kunna sänkas. Det gäller inte endast skatten. Det är väl så viktigt att åtgärder vidtas mot den tunga byråkratin. Krånglet med redovisning och rapportering måste förenklas. Småföretagsdelegationen har på ett förtjänstfullt sätt listat en lång rad förslag som regeringen borde åtgärda skyndsamt. Men vad har resultatet blivit av detta lovande initiativ? Jo, mindre än hälften av förslagen är åtgärdade eller påbörjade. Det talas och utreds men konkretiseras väldigt lite, vilket vi har tagit upp tidigare här i dag. Skattekontrollutredningen har i sitt slutbetänkande lämnat ett förslag till en ny lag om självdeklarationer och kontrolluppgifter. Vi ser med förväntan fram emot utlovad proposition i ärendet. Jag undrar om man kan förvänta sig att denna ärendeplan håller vad den lovar. Herr talman! Så till skattemyndigheternas kontrollverksamhet och skattebrottsenheterna. Kristdemokraterna har i höstens budgetalternativ föreslagit en höjning av regeringens föreslagna anslag till skattemyndigheten. Vi tror att varje extra inbetald krona renderar god avkastning. Man talar om mer än 6 kr i avkastning, som kommer tillbaka av de pengar vi betalar in till skattemyndigheten. Således borde det inte finnas något att oroa sig över när det gäller att på detta sätt höja anslaget till skattemyndigheten. Vi har en önskan om och ställer krav på att var och en ska avlägga den skatt man är skyldig. Den svarta sektorn omsluter upp emot 300-500 miljarder årligen. Det ger ett skattebortfall på närmare 100 miljarder. Det är oerhört mycket pengar. Utskottets behandling av motionerna är tillfredsställande. Jag hoppas emellertid att det inte endast är ord utan att vi får se handling utifrån texten, som säger att arbete pågår. Det skulle kunna vara av intresse att fråga regeringspartiets företrädare i den här debatten, Per Erik Granström, om tidsplanen för detta arbete. Kommer skattemyndigheterna att erhålla ytterligare pengar i vårpropositionen? Kommer vi inom en rimlig tid att se förslag på förenklingar för våra småföretagare? Är det rimligt att administrationen av en anställd på ett småföretag ska kosta upp emot 30 000 kr per år? Vad anser regeringspartiet om denna höga kostnad? Är det inte dags för Sverige att bli ett småföretagarvänligt land? Herr talman! Angående åtgärder mot skattebrottslighet anser kristdemokraterna att vi har redogjort för detta ganska väl i vår partimotion. Den tar bl.a. upp behovet av att förändra strukturerna så att vi kan bli kvitt, eller i alla fall minska utbredningen av den svarta sektorns verksamhet. Det är alarmerande att detta strukturproblem fortfarande består och leder till så pass stora skattebortfall. Vi föreslår att man ska agera för att byta svart arbetskraft mot vita tjänster. Kristdemokraterna har under lång tid agerat till förmån för hushållsnära tjänster, som vi också har berört tidigare i dag. Vi har agerat för att dessa ska subventioneras genom skattereduktioner. Vi är helt övertygade om att det hade sänkt intresset för svart arbetskraft om vi hade kunnat få igenom det förslaget. Jag tror inte att svensken primärt vill jobba svart. Men den stora skattekilen, våra höga skatter, uppmuntrar snarare än minskar denna sektor. Låt oss därför städa och förenkla regelverket på detta område. På detta område vill jag också konstatera att utskottet varit positivt inställt till våra förslag och at man instämmer i många delar. Även om utskottet anser att frågorna är föremål för intensiv uppmärksamhet vill jag påminna om och aktualisera värdet av ett fortsatt idogt arbete med att bekämpa den ekonomiska skattebrottsligheten. För att stärka argumentet på detta område vore det mycket enkelt att räkna ut hur många vårdarbetande man skulle kunna anställa om vi t.ex. kunde erhålla skatteintäkter på drygt 50 miljarder årligen från den svarta sektorn. Låt oss inte förtröttas i denna vår gemensamma kamp. Men glöm inte bort att det också måste ske genom en lägre beskattning. Det räcker inte med starkare sanktioner för att öka effektiviteten. Det krävs också motivation och stimulus för att på sikt räta ut detta strukturfel i svensk skattelagstiftning. Så, herr talman, till tullens insatser mot smuggling. Det är glädjande att såväl Ekobrottsmyndigheten som Tullverket har erhållit förstärkning med blygsamma 5 1⁄2 miljoner kronor för bättre kontroll. Det borde dock vara ännu mer än dessa 2 miljoner för att motarbeta den svarta sektorn. Kampen måste hållas vid liv. Det är länge sedan Sverige tvingades till så pass hård gränsbevakning som vi har för tillfället. Hotet är tacksamt nog inte någon stridande makt, men det är illa nog. Den plågsamma mul och klövsjukan har drabbat Europa på ett påtagligt sätt. Tullverket har i detta sammanhang en viktig uppgift i arbetet med att skydda Sverige från smittan. Det är bra. Men resurserna kommer inte att räcka. Även om arbetskraft lånas från andra myndigheter kommer resurserna att sina. Jag vill fråga Per Erik Granström om det är så att majoritetspartierna bevakar denna fråga. Jag har i tidigare debatter kommenterat lagen om kontroll av privata postförsändelser. Kristdemokraterna stödde förslaget, och vi noterar med tacksamhet det goda resultat denna verksamhet fick. Med utgångspunkt i min hemmaregion, Skåne och Öresundskusten, vill jag gång på gång varna för och uppmärksamma kammaren på de risker som våra ungdomar utsätts för. Smuggling och kommers är betydande. Turistströmmen kommer att öka runt Öresund. Det är bra. Men vi måste sätta stopp för smugglingen. Jag tror vi är överens om detta. Herr talman! Avslutningsvis vill jag ta upp deklarationer och skatteredovisning. I dagarna är det dags för deklarationer. Företagarna är i full färd med att avsluta sina deklarationer och lämna in dem till skattemyndigheten. Återigen påminns vi ganska mycket om att det finns mer att göra på detta område. Varför ska vi t.ex. behöva två olika dagar för deklarationernas inlämnande när en stor del ändå väljer att begära anstånd om detta några veckor? Riksskatteverket gör en översyn av reglerna i momslagen om redovisning av utgående och ingående moms. Det vore bra om enklare regler införs även på detta område. Momsens inbetalningsdag borde vara tydlig. Flera motionärer har lyft fram just frågorna på detta område. Jag anser att det är viktigt med lika regler och enkla sådana.

Herr talman! Jag vill återkomma till reservationen om F-skattsedel och den diskussion som jag och Carl Fredrik Graf delvis hade. Kenneth Lantz skriver i reservationen att alla som så önskar bör få en F skattsedel utan annan prövning än om personen har näringsförbud. Och lite längre ned står det att man vid tilldelning av F-skattsedel faktiskt vill slopa prövningen om verksamheten är näringsverksamhet. Utifrån det skulle jag vilja fråga Kenneth Lantz: Tycker kristdemokraterna att vi över huvud taget ska ha en F skattsedel? Och varför ska vi ha en F-skattsedel? Det finns ju en historia bakom till att vi en gång inrättade detta instrument. Jag skulle vilja ha svar på utifrån vad man skriver i denna reservation. Sedan talar Kenneth Lantz om att man i dagarna har lämnat in deklarationer. Det har man förvisso gjort. Han vill att vi ska få enklare regler, mer lika regler och andra förbättringar. Men jag har aldrig riktigt hört kristdemokraternas konkreta förslag till annorlunda regler, till förenklingar. Kanske skulle Kenneth Lantz vilja presentera dem. Det är så väldigt lätt att säga tulipanaros. Men sedan ska man konkretisera sig. Vad innebär det, Kenneth Lantz? Vad är kristdemokraternas förenklings och förbättringsförslag i detta avseende?
Herr talman! På den första frågan om F-skattsedel åt alla ska jag svara att vi kristdemokrater tror att det i framtiden kommer att bli väldigt många människor som kommer att växla väldigt snabbt mellan att vara anställda och att driva egna företag. Därför tycker vi att detta inte ska vara något hinder utan att man på ett enkelt och rationellt sätt ska kunna erhålla den här F skattsedeln som varande en deklaration för att man har ett kontrakt med skattemyndigheten att sköta min företagsskatteinbetalning på ett relevant och riktigt sätt. Om detta missköts så ska självklart - det är ett axiom - denna F-skattsedel dras in omgående. Beträffande den andra frågan om vilka regler som vi skulle vilja förändra, så ber jag att få referera till det ständigt pågående arbete som vi bedriver. Jag är inte här beredd att svara på vilka konkreta förslag som vi har. Men den ärligheten och etiken står vi för som innebär att vi inte lägger fram några förslag utan att vi har befäst dem på ett påtagligt sätt.
Herr talman! Jag vill bara återigen notera att kristdemokraterna alltså tycker att vi kan dela ut F skattsedlar till höger och vänster och att vi framför allt inte ska pröva om man tänker bedriva någon typ av näringsverksamhet. Det trodde jag i någon mening var kärnan i att över huvud taget ha F-skattsedlar i det här landet och att de ska användas i detta syfte. När det gäller den översyn som man kanske skulle kunna göra när det gäller graden av självständighet som man har påtalat från Riksskatteverket kan jag säga: Ja visst, låt oss titta på det för att kanske kunna åtgärda de problem som kvarstår på detta område. Så pragmatisk kanske man kan vara i detta avseende. Men sedan tycker jag, Kenneth Lantz, att det är ganska intressant att när man försöker tränga bakom orden om förenklingar och om förbättringar så finns det absolut inga exempel att komma med. Det tycker jag är ganska intressant. Man kanske ska fortsätta att pressa på oppositionen lite grann och avkräva mer konkreta svar. Det måste ju vara intressant också för dem som lyssnar på debatterna vad det egentligen är som vi talar om. Jag ska friska upp historien lite grann för Kenneth Lantz. Det var faktiskt när hans parti en gång befann sig i regeringsställning som man införde dessa beräkningar av expansionsmedel och beräkningar av negativ och positiv räntefördelning, vilket i dag nästan knäcker den småföretagare som själv ska försöka göra den typen av deklarationer.
Herr talman! Jag tar för givet att F-skattsedeln är till just för det som den står för, nämligen företagare. Så om det inte bedrivs någon näringsverksamhet så förstår jag inte vad man ska ha F-skattsedeln till. Det blir ju en motsägelse. Om det står tydligt att det ska vara för företag och näringsverksamhet så erhålls det därmed en företagsskattsedel. F står väl för företag. Det hoppas jag är helt klart. Beträffande att vi inte har några konkreta förslag, så har jag inte sagt att vi inte har det. Jag svarade Marie Engström att jag inte är beredd att här just nu redogöra för dem. Men det finns väldigt många förslag. Jag har precis gjort deklarationer åt två företag hemma i min egen hemort, och nog finns det förslag. Men jag säger att jag inte är beredd att här just nu redogöra för sådana förslag. Men att det finns konkreta förslag, därom ska vi kunna bli ense, Marie